Fru talman! Jag har bara en kort fråga. Det står i ministerns svar om Jugoslaviens väg till en integrering i den europeiska och internationella gemenskapen. Alice Åström talade om kosovaalbanernas demokratiska rättigheter. Det finns 185 medlemmar i FN, och det finns 197 länder i världen. F.d. Jugoslavien är inte med i FN, såvitt jag har kunnat ta reda på. Jag undrar om detta har någon som helst betydelse för hur man agerar i det här fallet. I och med att Kosovo ligger inom gränserna finns där inte heller några internationella avtal, bindande löften eller någonting som gäller de mänskliga rättigheterna. Jag undrar om det finns en speciell strategi, om detta över huvud taget har någon betydelse eller om det kan ha någon form av psykologisk effekt i f.d. Jugoslavien att det inte är ett land som bryter mot avtal för man har aldrig ingått några. Sedan funderar jag litet över hur instabilitet påverkar grannar. I och med att gränser blir osäkra, freden blir osäker över huvud taget och att man eventuellt kan vänta flyktingar är det en påverkan utanför landet i fråga. Då blir det mera en internationell fråga och inte intern. Det var främst detta med FN där jag undrade om det har någon betydelse.
Fru talman! Det kan kanske tyckas i dag, när många litet plötsligt hör begreppet Kosovo och ser hur explosivt det är, att det här är en ny fråga. Man frågar sig: Varför har omvärlden inte gjort något? Det är ofta så att det är först när frågor blir dramatiska som man kräver handling. Det här har inte inneburit att vi som sysslar med utrikespolitik inte brytt oss om denna fråga. Göran Lennmarker säger att Rugova skall släppas in i finrummen. Jag har i alla fall släppt in honom i det finaste jag har att erbjuda, nämligen mitt tjänsterum. Vi och många andra har haft samtal med honom bilateralt. Vi har behandlat frågan många gånger i t.ex. EU. Det är inte alls någon ny fråga för oss. Det var mindre dramatiskt tidigare när man kunde och orkade hålla fast vid icke-våldslinjen för att försöka få sina rättigheter tillgodosedda. Man förstår att människor i längden inte orkar göra det. Det är en frustration som blir så stark att det blir svårigheter. Det tycker jag ändock inte är något försvar för att den här befrielsearmén, som den kallar sig, begår dåd som är oförsvarbara. Man måste ändå tillbaka till förhandlingsrummen, för det är där frågan kan lösas. Jag tycker att begreppet inre angelägenhet inte är något hokus pokus. Man kan inte säga att vissa frågor är så interna att omvärlden inte får ha någon åsikt om dem, i synnerhet inte när mänskliga rättigheter eftersätts eller när man direkt bryter mot dem. I fallet Kosovo är konflikten redan internationaliserad. Det är egentligen därför att regimen i Belgrad inte har ställt på dialogen på det sätt som man kanske hade kunnat göra och därmed hålla frågan mera intern. Jag tror att sådana saker som vi nu är i gång med att diskutera i FN, ett vapenembargo, har en symbolisk verkan. Jag tror inte att det har så stor betydelse i sak. EU har sedan länge ett vapenembargo, så det är inte någon större fråga. Jag tror att det är viktigt att det kommer till stånd ett utbildningsavtal och att det verkställs. Det är det gamla avtalet som man nu kommit överens om skall verkställas. Tyvärr är det sent. Hade det gjorts för ett halvår eller ett år sedan hade det varit väldigt mycket bättre. Vi skall lära av Makedonien, med den väldigt viktiga FN-insats som vi har där. När EU-ministrarna hade sitt informella utrikesministermöte diskuterade vi om den speciella observatörsgrupp som förkortas ECMM och som redan finns i Albanien kan förstärkas. Vi har varit inne på tanken, men än så länge har inte FN tagit över utan vi har hållit det i Europa. Vad gäller frågan varför Förbundsrepubliken Jugoslavien inte är med i FN vill man inte acceptera att söka medlemskap som ny nation. Det är vad som krävs. Jag tror inte att det spelar så särskilt stor roll för Kosovofrågans lösning, men jag hoppas att så småningom få se Förbundsrepubliken Jugoslavien som en medlem såväl av EU som av OSSE.
Fru talman! Det har ju hänt oerhört mycket sedan interpellationen framställdes. Utvecklingen har varit positiv på det sättet att det har tagits många olika initiativ. Man skall nog fundera över vilka lärdomar som man kan dra av det som händer i Makedonien. Jag ser det som mycket positivt att man har börjat att diskutera frågan. Detta kan eventuellt bli ett steg i rätt riktning. Det är viktigt att man nu kommer till förhandlingsbordet och att diskussioner inleds. Men man får inte blåsa faran över bara för att det nu träffas ett avtal. Man måste också noga följa upp att avtalen verkligen uppfylls. Precis som utrikesministern sade är den överenskommelse som nu presenterats egentligen en gammal överenskommelse som man först nu tillämpar. Om man nu kommer till förhandlingsbordet och om man träffar ett avtal om en positiv utveckling måste detta följas upp så att inte Milosevic kan göra som tidigare, dvs. ingå vackra avtal under press men sedan inte följa dem i verkligheten. Man kan inte acceptera våld och att kosovoalbaner i dag använder våld. Men man måste också förstå den process som har lett fram till detta. I och med den senaste tidens händelser upplever många unga män - precis som Marianne Andersson här sade - att de har fått nog. De är i dag beredda att offra sina liv och att ta till vapen för att slåss för självständighet. Även om man får till stånd förhandlingar och kommer fram till ett avtal är marginalerna mycket bräckligare än tidigare. Därför kommer trycket på att avtalen följs upp att vara oerhört hårt. Nästa gång kommer inte möjligheterna att förhindra en konflikt att vara så pass stora som de ändå är i dag. Jag vill avsluta med att jag ser positivt på Sveriges och utrikesministerns agerande i den här frågan. Jag är övertygad om att man nu från svensk sida kommer att fortsätta att driva frågan framåt. När den här frågan nästa gång blir aktuell för en interpellationsdebatt här i kammaren får vi hoppas att det blir utifrån de positiva framsteg som görs och utifrån hur man skall kunna gå vidare.
Fru talman! Jag tackar för uttalandet, att brott mot mänskliga rättigheter aldrig kan ses som en inre angelägenhet. Det pågår ett långsamt kultur och folkmord. Sjukdomar hos barn och hög barnadödlighet innebär så småningom ett folkmord. Det är fruktansvärt. Trots alla svårigheter i Bosnien är där inte en sådan fattigdom som i Kosova. Kosova har inte varit i krig. Barn, kvinnor och gamla flyr ut i skogarna för att bo där av rädsla för massakrer, och detta är ju ett försvar snarare än en våldsupptrappning. Göran Lennmarker tog upp - liksom jag gjorde i mitt första anförande - frågan om säkerhetsstyrkor i Albanien. Utanför Kosova finns det kanske lika många albaner som i Kosova. Det är klart att Milosevic måste vara rädd för att detta skall sprida sig, för då blir det ett fruktansvärt blodbad. Dessa människor är ofta förtryckta också i andra delar av Balkanområdet, men i Kosova har det nog varit värst - för att inte tala om hur det har varit i Albanien, men det är en annan fråga. Jag tänkte ta upp ett exempel. När WHO genomförde en vaccination upptäckte man tusentals barn som inte var registrerade. Man misstänker att befolkningen är 10 % högre än vad som angavs i en folkräkning. Människor anmäler inte ens när de föder barn. Det är alltså ingen riktig folkräkning, ingen riktig undervisning och ingen riktig sjukvård. Det är klart att människor är frustrerade. Många av dessa unga män har också gått miste om en del av sin utbildning.

Fru talman! Jag tror att vi alla som deltar i den här diskussionen är klara över situationen. Marianne Andersson talade om den lärdom som vi måste dra av den här konfliktens och andra konflikters förlopp, nämligen att man först när det blir en våldsam upptrappning av konflikten får denna stora uppmärksamhet. Det är ett väldigt dåligt sätt av omvärlden att reagera på. Man ger gärna argument till krafter som vi inte tror på, att man inte kan förstå varandra vid förhandlingsbordet utan att det måste till våld och vapen. Annars gäller det nu att upprätthålla beslutsamheten internationellt och också påtryckningarna på regeringen i Belgrad men även på kosovoalbanerna att ställa upp för att hitta en förhandlingslösning. Sedan är det lång väg tillbaka för att minska misstron och för att få till stånd en verklig återuppbyggnad och ett verkligt samarbete. Alla parter måste delta i den här processen. Internationella organisationer och även EU måste se till att man har kontakt med dem som på olika sätt är ledare för sina befolkningar. Rugova har återigen fått ett mandat av sitt folk, och det måste vi naturligtvis räkna med.
Fru talman! Det är mycket som vi har varit överens om och mycket som vi har lyft fram i fråga om vikten av att det händer någonting. Jag har då sett väldigt positivt på de initiativ som man har tagit från svensk sida, men jag vill ändå beröra detta - det återkommer väl i en senare debatt - när jag ser att den svenska regeringens agerande i det internationella arbetet när det har gällt Kosovofrågan har varit bra och viktigt, men där man också ger de dubbla signalerna. Det är det som har oroat oss i Vänsterpartiet. Hur pass stort är trycket egentligen på Förbundsrepubliken Jugoslavien för att de verkligen skall förändra sin politik i Kosovo? Samtidigt finns det ett gemensamt återtagandeavtal mellan Sverige och Förbundsrepubliken Jugoslavien, där det också finns en avtalstext av vilken det framgår att det skall tillämpas så att man visar respekt för mänskliga rättigheter och för de personernas värdighet som skall återsändas. Vi har återsänt människor, som också har hamnat i den här situationen där nere. Det är fortfarande inte klart. Men det ger också dubbla signaler från länderna runt omkring, när man å ena sidan gör en mycket bra och aktiv insats i det internationella arbetet för att förhindra konflikter, men å andra sidan samtidigt är beredd att förhandla med samma part och skickar tillbaka människor. Kraven på mänskliga rättigheter i Kosovo har inte har varit tillräckligt starka, utan signalen är att man tycker att det ändå är tillräckligt med de mänskliga rättigheter som finns där, när man är beredd att skicka tillbaka folk. Fru talman! Jag är helt överens med Lena Hjelm Wallén i frågan om hur Sverige skall agera och det utrikespolitiska agerandet. Men jag hoppas också att det som Lena Hjelm-Wallén tidigare sade, att brott mot mänskliga rättigheter inte kan räknas som en intern konflikt, också påverkar den politik vi för internt i den här frågan.
Fru talman! Just den fråga som Alice Åström tar upp skall diskuteras med Pierre Schori senare i dag. Jag vill bara tillägga att ett återtagandeavtal, som vi har förhandlat fram med Förbundsrepubliken Jugoslavien, bara är den normala ordningen. Det innebär att alla länder måste ta tillbaka sina medborgare. Jag kan aldrig tänka mig att det finns någon ledamot i den här kammaren som tycker att ett land skulle ha rätt att säga nej till detta. Det är precis det som vi har förhandlat fram. Sedan är det en annan sak hur man skall göra med verkställigheten. Den diskussionen överlåter jag till flyktingminister Pierre Schori.

Fru talman! Margitta Edgren har frågat om regeringen är beredd att låta utreda lösningar av funktionshindrade studenters problem i enlighet med vad hon har skisserat så att vi även i fortsättningen med gott samvete kan uppmuntra studerande med funktionshinder att söka till högskolor för utbildning. Universitet och högskolor har det fulla ansvaret för stöd åt studenter med funktionshinder. De funktionshindrade studenterna har, liksom övriga studenter, möjlighet att själva välja sina studievägar och påverka sin utbildning i samarbete med det universitet eller den högskola de väljer att studera vid. Det finns studievägledare och särskilda handikappansvariga som kan ge studenter med funktionshinder information om vilka möjligheter som finns för dem vid den enskilda högskolan. Universitet och högskolor bestämmer själva om utbildningsutbudet. Statens institut för särskilt utbildningsstöd har kartlagt och upprättat ett dataregister över tillgängligheten till högre utbildning för personer med funktionshinder. För varje studieort finns nu en detaljerad information om institutionernas och studentkårernas fysiska tillgänglighet och om tillgången till anpassade studentbostäder. Informationen finns både i regionalt indelade kataloger och på Internet. Den är så uppbyggd att studenter själva kan avgöra om lokalernas fysiska tillgänglighet är tillräckligt anpassad efter de egna behoven. Kontaktpersoner finns på respektive universitets och högskoleort för kommande årliga uppdateringar. Kartläggningen visar att institutioner som bedriver verksamheter i äldre lokaler har vissa brister. Dessa brister åtgärdas stegvis. av högskolans anslag för grundläggande högskoleutbildning samt av ersättning från landsting för vårdutbildning till stöd för studenter med funktionshinder. Kostnader som överstiger detta belopp kan efter ansökan delvis täckas av de medel som disponeras av Stockholms universitet. Innevarande budgetår uppgår dessa medel till drygt 9,5 miljoner kronor. Uppföljning av funktionshindrade studenters studiesituation, såväl som hur dessa studenter klarar sig efter sin utbildning, görs av Stockholms universitet, som har samordningsansvar för funktionshindrade studenter. Det är riktigt att antalet studenter med funktionshinder har ökat kraftigt på senare år. Jag överväger därför att föreslå regeringen att föreslå riksdagen att de medel som disponeras av Stockholms universitet för ändamålet skall ökas. Lärare i teckenspråk utbildas vid institutionen för lingvistik vid Stockholms universitet, som även under 1997 förlade en utbildning till Mitthögskolan med stöd från Tolk och översättarinstitutet. Mitthögskolan överväger att tillgodose utbildningsbehovet i teckenspråk. Även andra högskolor kan prioritera en sådan utbildning inom ramen för sina resurser. För att analysera och kartlägga behoven av lärare och andra kunniga i teckenspråk inom olika utbildningsformer samt kartlägga behovet av teckenspråkstolkar gav regeringen den 4 september 1997 Statens institut för handikappfrågor i skolan och Tolk och översättarinstitutet ett uppdrag. Myndigheterna har nyligen redovisat sitt uppdrag. Regeringen bereder nu frågan och överväger vilka åtgärder som kan behöva vidtas.
Fru talman! Jag vill tacka för svaret, som jag är glad för. Jag vill naturligtvis ändå lägga till några saker. Jag är speciellt nöjd med att ministern har insett att när antalet handikappade på högskolorna nu ökar måste den summa som är till för extraordinära åtgärder också öka. Åren 1993-1994 erhöll högskolorna ur Stockholmsmedlen, de nationella medlen, 95 % täckning av sina extrakostnader. Efter att sedan ha fått 63 % täckning för sina merkostnader. Det är detta som är ett av de stora problemen, dvs. att man låter den enskilda högskolan ta ett betydligt större ekonomiskt ansvar än vad den egentligen mäktar med. Om jag då tar Högskolan i Örebro som exempel, får de 1⁄2 miljon kronor av sina 10 %. Kvar är 1 1⁄2 miljon utöver de 0,15 % som de själva skall täcka. Därav följer, har jag skrivit i min interpellation, att det kommer röster från andra studenter om att de kunde ha haft det på ett annat sätt om det inte varit för studenterna med hörselhandikapp. Det är det jag vill undvika. Jag har ett par frågor utöver dem som jag har fått svar på.

Fru talman! Det är en väldigt viktig fråga att skola och utbildning är tillgängligt för alla människor, även för dem med funktionsnedsättningar och särskilt, som vi i dag talar om, vid högskolor och universitet. Det gäller ju både lokaler och kringservice. Här finns det väldigt många områden att peka på. Margitta har pekat på en del. När man bygger nya högskolor och universitet är det väldigt viktigt att man redan vid planeringen har med att de skall vara handikappanpassade. Jag skulle egentligen inte vilja använda ordet handikappanpassade. De skall vara sådana att de är i full funktion för alla människor. Ofta är det de funktionshindrade som anpassar sig mer till lokalerna än tvärtom. Här i riksdagen har man gjort en hel del handikappanpassning, men den är långt ifrån bra. Det märker man när man försöker att ta in en tvillingbarnvagn eller en rullstol som är ungefär lika bred. Vid marklokalisering, i allt som finns kring en högskola, behöver det redan från början vara tänkt att människor med handikapp skall kunna vistas där. Det är viktigt att man med lokalerna lyfter en människa, att man åstadkommer en miljö som är fullvärdig för en människa. Jag tycker att man på det sättet lyfter en människas värde. Man skall inte behöva känna sig mer handikappad än vad man är. Jag tycker tvärtom att en miljö som är väl utformad faktiskt kan göra att en handikappad kan känna sig mindre handikappad. Detta gäller först och främst de funktionshandikappade. Men det är väldigt viktigt att lyfta fram att det också är en fråga om människovärde. Sedan har vi alla dem som har osynliga handikapp. För dem finns det väldigt mycket att göra. Margitta nämnde att människor med psykiska besvär ofta behöver hjälp. Det är ofta studenter som behöver längre tid på sig för sin utbildning och som kan behöva extra stöd. Går man från första stund till botten med planering och placering när man anlägger nya högskolor? Får alla, även de som har osynliga handikapp som inte räknas som handikapp, den hjälp de behöver? Kan utbildningsministern se att det finns fler behov som måste angripas?

Fru talman! Margitta Edgren ställde en lång rad olika frågor. Jag tror inte att jag kan besvara alla. Flera av dem är naturligtvis mycket viktiga. Jag vill gärna säga att jag i dag, faktiskt av en tillfällighet, har haft en uppvaktning av Handikappförbundens samarbetsorgan, som just har tagit upp de här frågorna i alla olika aspekter och även överlämnat en skrivelse till departementet. Den behandlar tillgänglighet för funktionshindrade på olika sätt. Den behandlar lärarutbildning, folkbildning, studiestöd och ett antal andra frågor som vi har haft en diskussion om. En del av frågorna ligger ju på högskolan och universiteten att själva sköta. Jag vill ogärna, även när det gäller så här viktiga frågor, att man från regeringens sida alltför mycket går in och detaljbestämmer, utan jag utgår från att högskolorna härvidlag har den konstruktiva inställningen att de skall försöka lösa problemen. Att de förvisso också har den skyldigheten framgår av förordningar, lag och regleringsbrev. Det är mycket möjligt, som jag också antydde i mitt svar, att det behövs större resurser för detta. Men det måste också betraktas såsom en del av högskolans utbildningsansvar, så att man inte uteslutande, så fort man skall göra någonting som underlättar för funktionshindrade studerande, skall ha extra betalt för detta. Det skall finnas en buffert, och den behöver vara större än vad den för närvarande är. Ett antal av de frågor som Margitta Edgren ställde är så viktiga att de kräver en mer samlad bedömning. Jag vill gärna upprepa det som jag sade till Handikappförbundens samarbetsorgan, att vi, med ledning av bl.a. denna skrivelse och andra dokument i sammanhanget, i budgetpropositionen kommer att ge en redovisning av de åtgärder som har vidtagits och av vad som bör genomföras för att ytterligare underlätta för funktionshindrade studerande att bedriva sina studier. I samband med detta tror jag att en hel del av de frågor som Margitta Edgren här har rest också kommer att få ett tillfredsställande svar. Jag vill naturligtvis också peka på IT och dess möjligheter i många avseenden. Det finns ju också med i den utbyggnad av distansutbildning som vi vill genomföra. Men återigen: Vi vill ha ett samhälle där funktionshindrade studerande så långt som möjligt skall befinna sig i samma situation som andra studerande. De skall inte behöva bli hänvisade till distansutbildning på grund av att högskolorna inte har förberett tillräckligt för deras närvaro. Jag vill ändå säga att det görs mycket på högskolorna. Det är självklart att det är lättare att vidta åtgärder för rörelsehindrade studerande i nya högskolor som byggs än i gamla hus. Margitta Edgren, som har stor kunskap om bl.a. universitet i Lund, vet ju att husen har en ansenlig ålder och att det inte är så alldeles lätt att göra de förändringar som i och för sig vore motiverade. Processen när det specifikt gäller lokalfrågan blir bättre och bättre. Men det är klart att det fortfarande finns problem. Allt kan inte ske på en gång. Jag vill också understryka att detta inte bara gäller högskolan utan även andra skolor som också är inom mitt ansvarsområde, så exempelvis folkbildningen och folkhögskolan. Folkhögskolan spelar en väldigt viktig roll för en del funktionshindrade studerande som just vid folkhögskolan finner en studietakt och en studieform som bättre passar deras behov. Det är också en viktig sak i det här sammanhanget, som också har påpekats av Handikappförbundens samarbetsorgan.
Fru talman! Det låter som om vi är på samma kurs. Som jag skrev i min interpellation är lokaler ett problem. Men det är faktiskt ändå inte, trots SISU:s utredning, det största problemet - inte ens i Lund. Vi har ju också kunnat läsa i tidningsartiklar att handikappade studenter har uttalat att det finns en attityd att de problem som finns skall lösas. Föreläsningar flyttar, examineringar flyttas osv. så att lokalerna blir tillgängligare. De som kräver de extra insatserna är framför allt de med kommunikativa handikapp och kanske de med psykiska handikapp, mot vilka attityden kanske inte är lika positiv som till rörelsehindrade studenter. Det är där som jag ser att vi har ett problem som skall lösas. Carl Tham svarade inte på om man, när man i början på mars beslutade om den nationella handlingsplanen för handikappade, hade någon tanke på att de handikappade studenternas möjlighet att läsa och förbereda sig för ett arbete skulle ingå. Det har visat sig vara svårt när det är så många aktörer som hanterar dessa frågor och alla gör olika saker. Finns det då inte anledning, Carl Tham, att i en särskild utredning när det gäller högre studier för handikappade människor se över alla de frågor som jag ställde? Jag har all respekt för den uppvaktning som har varit, men nog tror jag att alla aktörer borde samlas ihop så att högskolorna kan vända sig till ett ställe för att få råd och stöd. Jag säger inte att någon annan aktör skall ta över ansvaret. Självfallet är det högskolornas, men det går inte att som i Örebro ha extrautgifter på en och en halv miljon år ut och år in när alla kassor är tömda. Det kan man inte bära ensam. Vi kan inte komma ifrån att det urholkar möjligheten för alla studenter - inte bara de handikappade. Det kan leda till att man i Örebro eller på andra högskoleorter måste säga att det inte går, att man har nått en gräns och att man inte kan mer. Det tycker jag skulle vara ett nederlag för vårt samhälle.
Fru talman! Folkhögskolorna är ganska bra på detta. De tar hand om väldigt många funktionshindrade och kan ge dem en bra studiegång, men de kan på inget sätt ersätta högskolan. Det finns få högskolekurser på folkhögskolorna. Vi kan inte räkna med att det räcker för de funktionshindrade. Högskolorna och universiteten måste vara tillgängliga för dem. Utbildningsministern säger att det måste vara samma situation för de funktionshindrade som för andra studenter. Det tycker jag också. Just därför är det så viktigt att lokalerna, som kanske ändå inte är det största problemet, blir tillgängliga. De skall inte vara tillgängliga med ett nödrop - genom bakvägar och på andra konstiga sätt - utan naturligt tillgängliga för studenterna. Ansvaret ligger på högskolan, men jag tycker ändå att det vore roligt att höra utbildningsministern tala om hur det skall kunna lösas. Skall vi hoppas mera på arkitekturprogrammet, dvs. på handlingsplanen för arkitektur, där man kanske litet högtidligare kan lägga fast vad som krävs av lokaler som skall stå allmänheten till tjänst? Det är dock offentliga lokaler, och de måste vara tillgängliga för studier. Det gäller inte bara att man skall kunna ta sig in. Jag vill understryka att handikappade i vissa fall har en lägre studietakt därför att det är krångligt att leva i den miljön. Då behöver de ett studiestöd som verkligen fungerar. Jag undrar om studiestödet kommer att utvecklas så att det blir bra även för den som inte kan hålla samma takt och som inte kan leva på samma sätt som övriga studerande?
Fru talman! Om jag besvarar den sista frågan omedelbart kan jag säga att man redan i dag kan få dispens när det gäller studiemedel med hänvisning till funktionshinder. Man kan få studiemedel längre än eljest, och man kan också på övrigt sätt få dispens. Det finns vissa sådana möjligheter. När vi nu ser över studiestödet för framtiden är det självfallet viktigt att det inte bara bibehålls utan kanske också utvecklas på olika sätt. Det är en fråga som man naturligtvis får ta på stort allvar. Vi menar att detta med nödvändighet är en fråga som måste lösas av olika aktörer. Jag är inte säker på att man skulle vinna något på att nu sammankalla någon större utredning. Det kan också försena saker. Jag anser att en hel del av det som vi nu talar om kan åtgärdas av högskolan. Det har delvis redan åtgärdats, men det är inte tillräckligt. Det är alltså en fråga om resurser i budgetpropositionen, men också om markeringar från statsmakternas sida om vad man anser att högskolorna skall göra ytterligare. Jag anser att åtskilliga av dessa frågor kan hanteras utan att man gör ytterligare utredningar. De utredningar som behövs kan göras under resans gång. Det är självklart att de studerande också ingår som en del i handlingsplanen men de praktiska, faktiska åtgärderna tror jag bör redovisas i samband med budgetpropositionen. Det gäller också sådana frågor som senare kommer att behandlas av regering och riksdag, exempelvis lärarutbildningen. Lärarutbildningsutredningen har fått i sina direktiv särskilt angivet betydelsen av att man observerar behovet av undervisning av elever med skolsvårigheter och särskilda inlärningsbehov och funktionshindrade studerande i största allmänhet. Det handlar också om att det finns en förståelse för denna typ av problem inte bara bland speciallärare utan bland lärare över huvud taget. Det är klart att det också gäller utbildning av lärare och andra yrkeskategorier som på ett eller annat sätt sysslar med funktionshindrade studerande, exempelvis logopeder. Regeringen har redan angivit att vi av en lång rad olika skäl anser att det är nödvändigt att utvidga logopedutbildningen. Det är en rad olika frågor som på ett eller annat sätt knyter an till de funktionshindrades situation och särskilt till deras studiesituation. De frågorna kan väl, anser jag, behandlas samlat i budgetpropositionen.
Fru talman! Universitetens och högskolornas underskott är runt 5 miljoner om man räknar bort de 0,15 % och de 9 1⁄2 miljoner som Stockholms universitet fördelar till dem som skall göra extra stora insatser. Studentantalet har ökat från 324 till 722 och resurserna från 8,9 miljoner till 9,5 miljoner. Jag skulle bli mycket glad och tacksam om interpellationen och vårt samtal här leder till att resurserna i budgetpropositionen ökar i förhållande till ökningen av antalet handikappade studenter. Det skulle underlätta för högskolorna att ta det ansvar som de skall ta. Jag fick inte svar, fru talman, på min fråga om den nationella handlingsplanen för handikappade.
Fru talman! Jag vill bara kommentera det som sades om budgeten. Det är självklart att jag inte i dag kan avge några löften om exakta summor i budgeten. Jag har dock sagt att jag tänker föreslå en ökning av resurserna, men jag vill inte uttala mig om hur stor den blir. Jag vill dock understryka en sak. Högskolan måste betrakta utbildning och undervisning för funktionshindrade studerande på samma sätt som utbildning för andra studerande. Man får inte betrakta den undervisningen som en så särpräglad specialkategori att anslaget skall ökas proportionellt mot antalet funktionshindrade studerande. Man måste se den som en del av det allmänna utbildningsansvaret och därmed också vara beredd att använda en del av de allmänna medlen till de funktionshindrade studerande. Man kan inte räkna med att man för nya uppgifter av detta slag alltid kan få nya resurser. Det handlar också om att utnyttja de resurser man har på ett effektivt sätt och göra prioriteringar, även om det inte alltid är så lätt. Jag tycker att det är viktigt att följa denna princip. Att högskolan har ett samlat ansvar också för de funktionshindrade studerande innebär att de ordinarie resurserna skall kunna utnyttjas för detta, låt vara med ett visst tillägg från statsmakterna för att underlätta verksamheten.

Fru talman! Ragnhild Pohanka har frågat mig om jag avser att ändra praxis och utfärda en förordning för sådana personer från Kosovo i Förbundsrepubliken Jugoslavien som länge väntat på att återvända dit, alternativt om jag avser göra "positiva uttalanden" som stöd för myndigheterna att ge uppehållstillstånd. Vidare har Ragnhild Pohanka frågat vad jag avser att göra för personer från provinsen som kommit till Sverige under år 1994 eller senare, samt om jag avser att göra "auktoritativa uttalanden" för att ge Statens invandrarverk möjlighet att avvakta med att fatta beslut i ärenden rörande personer från Förbundsrepubliken Jugoslavien. På grund av den nuvarande situationen i Kosovo och det förhållandet att återtagandeavtalet med Förbundsrepubliken Jugoslavien ännu ej trätt i kraft är det för närvarande inte aktuellt att myndigheterna verkställer avvisningsbeslut dit. Detta sade jag i ett uttalande den 5 mars. Det förhållningssättet överensstämmer med den rekommendation som FN:s flyktingkommissarie några dagar senare, den 9 mars, gjort till regeringarna, att av humanitära skäl inte skicka tillbaka personer från Kosovo som fått sina asylansökningar avslagna förrän situationen i provinsen stabiliserats, som det heter. Återtagandeavtalet som Sverige i januari i år slöt med Belgrad har ännu ej ratificerats av det jugoslaviska parlamentet. Regeringens bedömning är att det kommer att dröja innan det kan tillämpas. Av principiella skäl är det emellertid viktigt att avtalet kan träda i kraft. När det gäller situationen i Förbundsrepubliken Jugoslavien och i Kosovo vill jag hänvisa till den debatt som nyligen har ägt rum här i kammaren med utrikesministern. När det gäller den påfrestande situationen för dem som väntat länge på att återvända, vill jag erinra om det svar som jag den 30 januari lämnade på ytterligare en fråga av Ragnhild Pohanka . Jag upplyste då om att lagstiftningen ger möjlighet att ta humanitära hänsyn i det enskilda fallet. Nya omständigheter har sålunda lett till att nya ansökningar om uppehållstillstånd i ett betydande antal fall beviljats av Utlänningsnämnden, särskilt när barns bästa berörs. Också i andra fall har uppehållstillstånd beviljats bland dem som väntat länge på att återvända. Den 19 mars beslutade regeringen om en förordning som rör medborgare i Förbundsrepubliken Jugoslavien som har fått ett beslut om utvisning eller avvisning för så länge sedan att beslutet kommer att preskriberas före den 1 januari 1999. Dessa personer får beviljas uppehållstillstånd av humanitära skäl. Bedömningen är att det inte kommer att bli praktiskt möjligt för de svenska myndigheterna att verkställa besluten innan de gått ut. Regeringen vill därför genom förordningen undanröja den pressade situationen för dem som utan egen förskyllan väntat så här lång tid på att återvända och samtidigt påskynda deras integrering i det svenska samhället. Förbundsrepubliken Jugoslavien bedöms de i varje enskilt fall utifrån utlänningslagens bestämmelser. Som jag erinrade om i det tidigare nämnda frågesvaret om Kosovo är det en fråga för myndigheterna att noga följa hur situationen i Förbundsrepubliken Jugoslavien förändras och ta ställning till vilken bedömning detta föranleder i varje enskilt ärende. Ragnhild Pohankas interpellation aktualiserar slutligen principerna för myndigheternas och regeringens befattning med ansökningar om uppehållstillstånd. Det är en fråga för myndigheterna att ta ställning i enskilda ärenden. Regeringens påverkan av praxis skall enligt gällande rätt uteslutande ske genom vägledande beslut i ärenden som överlämnats av myndigheterna eller genom förordning i de fall där detta är möjligt. Om Ragnhild Pohanka vill ha en annan ordning kräver detta en ändring av regeringsformen.
Fru talman! Det händer så mycket på den här fronten hela tiden så det är självklart att det kan bli en förändring. Jag vill tacka för det långa svaret, och naturligtvis är jag glad för att den förordning som jag har efterlyst i flera omgångar nu har kommit till stånd. Jag vill ändå ställa en del frågor, för jag har fått olika svar. I ett svar på fråga 347 i år säger Pierre Schori att han inte har någon möjlighet att initiera en förordning eller komma med ett förslag när det gäller krigsvägrare från forna Jugoslavien. I ett svar på fråga 346 från 1998 svarar Pierre Schori att regeringen inte har några planer på en förordning när det gäller långväntande flyktingar från i första hand Förbundsrepubliken Jugoslavien. Vilket är det som gäller? Har man ingen möjlighet eller har man inga planer? Om det står att man inte har några planer så är det kanske så. Men den här förordningen har nu kommit, och det gläder mig väldigt mycket. Det vore ju märkligt om de här planerna inte fanns vid min förra fråga eftersom förordningen inte orsakats av den ökade oron i Kosova enligt vad Pierre Schori sade på en presskonferens i förra veckan. Då måste nästan de här tankarna ha funnits då. Hur som helst så är jag mycket glad att det har kommit en förordning. Jag skall göra några kommentarer till svaret. Det har ju hänt att den här oron har ökat sedan jag ställde min senaste fråga. Det är självklart att frågan då blir litet otidsenlig. Jag anser, liksom Pierre Schori och utrikesminister Lena Hjelm Wallén, att ett land skall vara skyldigt att ta emot sina medborgare. Det tycker jag är en självklarhet. Och jag tycker visst att ett sådant avtal skall finnas. Men litet längre ned i svaret står det: "Av principiella skäl är det emellertid viktigt att avtalet kan träda i kraft." Ja, men vad menar statsrådet med det? Menar han att man ändå skall återsända människor bland dem som nu är här och som har väntat länge? Jag anser inte att Sverige skall ta emot alla från Tyskland som eventuellt skulle kunna komma hit. Det är en orimlig tanke. Jag vet att vi med den här förordningen nu har gått före, precis som jag alltid önskat, och visat att det här kan fungera. Tyskland har inte gjort det. Jag anser dock att vi har det största ansvaret för dem som har sökt sig till oss. Man skulle förstås kunna önska att man kunde hjälpa alla, men jag tror att det är orimligt. Sedan vill jag fråga litet om det här pressmeddelandet. Kan man vara riktigt lugn nu? Det står ju ändå i första stycket att de vilkas beslut har hunnits preskriberas före den 1 januari får beviljas uppehållstillstånd. Får de fortfarande sväva i osäkerhet, de som har varit här i så många år? Då menar jag naturligtvis såvida det inte föreligger synnerliga skäl. Det plockar jag bort. Men får de fortfarande vara osäkra på om de kan stanna? Längre ned står det att inga avvisningar skall ske i dagsläget. Betyder det att långväntarna kan riskera en avvisning längre fram? Det här återtagandeavtalet kanske jag skall återkomma till i mitt nästa anförande. Det blir så många frågor annars.
Fru talman! Jag skall uppehålla mig litet grand vid frågan om återtagandeavtalet utifrån den situation som råder i Kosovo just nu - och som dessutom har rått under en längre period. Enligt svaret är det av principiella skäl viktigt att avtalet kan träda i kraft. Där finns det väl ingen oenighet. Ett land skall vara tvunget att ta emot sina medborgare. Men går man in och tittar på återtagandeavtalet och villkoren i detta, alltså på innehållet i avtalet, så finns det mycket tydliga eftergifter till Förbundsrepubliken Jugoslavien. Där skulle jag vilja ha några svar från Pierre Schori. Det handlar bl.a. om frågan om möjligheterna för deras polis att komma hit och vara med vid ett avvisningsbeslut. Är det så avtalet kommer att tolkas, alltså att de har den här möjligheten? Det normala är ju faktiskt att det är svenska eskortpersoner som ansvarar för säkerheten fram till gränsen. Det gäller också frågan om mänskliga rättigheter, som finns med i artikel 2.2. Avtalet skall tillämpas varvid full respekt skall visas för mänskliga rättigheter och för de personers värdighet som skall återsändas. För mig, som inte håller på med flyktingfrågorna och den juridiken vanliga fall, ter sig den formuleringen ganska absurd. Just det här med de mänskliga rättigheterna i fråga om kosovoalbaner är ju inget problem som har uppstått just nu. Det har funnits under en väldigt lång period. Och om man skulle få avtalet underskrivet, vilka garantier finns det då för de här kosovoalbanerna att de mänskliga rättigheterna verkligen kommer att respekteras när man sänder tillbaka dem? Med tanke på den oro som kosovoalbanerna upplever i Sverige i dag med osäkerheten och väntan, och med tanke på den situation som råder där nere, ter det sig ju för väldigt många som absurt när vi i Sverige säger: Vi skall ha ett avtal. Vi kommer att genomföra avvisningarna när situationen har lugnat ned sig. Då utgår man från den explosiva situation som råder i dag. Men det är ju ett grundläggande problem när det gäller mänskliga rättigheter i fråga om kosovoalbaner. Dessutom har man från de flyktingar som man har skickat tillbaka från Tyskland fått väldigt klara signaler om att de mänskliga rättigheterna inte har respekterats och att de inte har fått ett värdigt mottagande. Tvärtom har det kommit ganska tydliga signaler om att man inte har kunnat garantera detta för dem som utvisats från Tyskland, som har ett avtal. Sedan hade jag ytterligare en mer konkret fråga när det gäller avtalet. I artikel 9 talar man om vidare samarbete. Där står det att de avtalsslutande parterna skall överväga olika former av ömsesidigt samarbete syftande till att skapa förutsättningar för social och ekonomisk utveckling, och däribland finns aspekterna när det gäller återanpassning. Har man konkret tittat på vad man skall göra för att detta verkligen skall förverkligas och komma minoriteter till godo - kosovoalbaner, romer och en mängd olika grupper? Det framgår inte heller av avtalet. Det har också skapat en oro. Detta var en hel del frågor utifrån avtalet. Jag tycker att det är väldigt viktigt att diskutera. Det skapar oro bland de människor som finns i Sverige i dag och vet att de riskerar att utvisas när avtalet blir undertecknat. Det är viktigt att de får svar på dessa frågor om hur regeringen ser på detta.
Fru talman! Jag är rädd för att oro skapas av dem som försöker sprida oro och t.ex. som Alice Åström här säger att vi har gjort eftergifter. Det har inte gjorts några eftergifter. Det har gjorts ett strikt avtal som försöker skriva in Förbundsrepubliken i sina folkrättsliga förpliktelser. Vi talar också om våra avsikter och vår önskan om hur det framtida samarbetet skall utvecklas med detta land, som hittills stått utanför det europeiska samarbetet. Det är ingenting som sker omedelbart. Det beror helt och hållet på hur man uppför sig, hur man respekterar lagen, hur man respekterar internationell rätt och mänskliga rättigheter och vår syn och bedömning av detta avtal. Tala inte om eftergifter! Det är det som sprider oro. De asylsökande från Kosovo kan känna sig trygga i att vi följer internationell rätt. Vi följer flyktingkommissariens rekommendationer, och vi tillämpar humanitet och svensk utlänningslag. Det görs inga eftergifter. De asylsökande behöver inte känna oro. Genom förordningen har vi också tagit bort den svåra press på de människor som under detta år förväntades utvisas till Jugoslavien, vilket nu inte går att genomföra. Då är det lika bra att man antar förordningen. Det vore grymt att invänta den sista december i år för att detta skall falla ut. Jag betackar mig för den här typen av orosspridning och att man talar om eftergifter. Jag skall svara konkret på frågorna. När det gäller artikel 9 om samarbete handlar den just om den typ av samarbete vi vill se mellan anständiga länder i Europa, mellan dem som vill vara med i det europeiska samarbetet. Det är inte Förbundsrepubliken Jugoslavien i dag på grund av det förtryck som utövas bl.a. i Kosovo. När man skriver ett avtal talar man om vad man vill uppnå. Det är ett sätt att skriva in föreskrifter för ett land som Förbundsrepubliken Jugoslavien i det internationella demokratiska samarbetet. Vi vill helt enkelt ha ett återtagandeavtal inte för att omedelbart avvisa dem som inte har asylskäl till Kosovo - det har visat sig genom förordningen och annat - utan för att vi vill medverka till att skapa en europeisk rätts och fredsordning där vi också vill ha med Serbien och Förbundsrepubliken Jugoslavien. De är inte där ännu. Men detta avtal är en del av detta. Dagsläget är sådant att FN:s flyktingkommissarie har rekommenderat alla regeringar i länder som har kosovoalbaner som har fått avslag på sina asylansökningar att inte i dagsläget förrän situationen stabiliserats vidta dessa typer av åtgärder, dvs. verkställighet av avvisningar. Det respekterar vi. Vi fattade det principbeslutet redan innan flyktingkommissarien kom med detta beslut. Det är klart att man kan "fila på" olika ord. Men jag tycker inte att man skall öka någon oro här i landet genom att försöka tolka det på något annat sätt. Det är mycket tydligt vad som står. Vi tar ansvar för regeringens politik i detta avseende. Jag tror också att de kosovoalbaner som finns här i landet kan känna en trygghet, och skall göra detta.
Fru talman! Jag vill betona att den här förordningen har varit väldigt bra och har minskat oron hos kosovoalbanerna. Men det är inte så att någon oroar dem. De känner sig naturligtvis inte trygga förrän de har fått sitt uppehållstillstånd. Det är en naturlig sakernas ordning. Det kommer nu in nya ansökningar när de har rätt till det i första instans såsom det var tänkt. Jag hoppas att det går bra för de flesta. Sedan funderar jag över några saker som står i avtalet. Jag skrev en fråga, och Pierre Schori svarade på den att Jugoslavien inte helt och hållet är ett anständigt land. Jag förstod svaret så. Men man måste ändå i förhandlingar behandla landet som en motpart. Det finns en diktator där, och det vet vi alla. Det är några formuleringar som jag vill fråga om. Det står att Jugoslavien önskar utveckla de vänskapliga förbindelserna och ha ett jämbördigt allomfattande samarbete mellan de båda länderna. Det är ett frågetecken för mig vad som menas med att utveckla de vänskapliga förbindelserna med detta land som har hjälpt till med etnisk rensning och fortfarande gör det och förtrycker en del av sitt eget folk, även om det är albaner. Det förtrycker i alla händelser sina egna invånare och medborgare. Utan att någon har oroat kosovoalbanerna är de oroliga. Skall den serbiska polisen hämta dem, dvs. följa med ända till Sverige och hämta dem? Hur skall man ställa sig till det? Jag har fått namn på många som utvisats från Tyskland och kommit tillbaka. De har blivit misshandlade, och förstås muddrade på sina pengar. Det har t.o.m. varit på gränsen till tortyr och fängslande när de har kommit fram. Det har också där varit fråga om sådana som Serbien har godkänt att ta emot. Det finns en del frågetecken kvar här. Sedan har jag ytterligare en sak. Det står: Svenska myndigheter skall lämna uppgift om en person om han eller hon har benägenhet att råka i svårigheter för att kunna tillhandahålla nödvändig offentlig ledsagare. Vilken typ av människor gäller det? Gäller det brottslingar, gäller det våldsbenägna, eller gäller det rädda personer, och är den ledsagaren svensk eller serbisk?
Fru talman! Ord kan tydligen uppröra. När det handlar om eftergifter är det sådana uppgifter som jag möter väldigt mycket när jag är ute och talar. Det var en lång process innan Sverige fick igenom avtalet. Initialt får Jugoslavien möjlighet att kontrollera takten på återsändandet. Förbundsrepubliken får möjlighet att kontrollera innan en person tillåts återkomma att det inte finns någon möjlighet för Sverige att avkräva ett svar i fall de inte svarar inom de 21 dagarna för att garantera människor rätt. Dessutom får Jugoslavien monopol på transporter och total ersättning för sina kostnader. Det har uppfattats som eftergifter. Men om man nu inte använder det ordet utan talar om att sprida oro, så är det de kosovoalbaner som är här i Sverige som hela tiden tar kontakt med oss och talar om sin oro. Det är de som hela tiden informerar om det som händer. Det är inte så att oron sprids här från riksdagens talarstol, utan det sker utifrån den situation som råder och vad som händer. Den situationen måste vi givetvis kunna debattera och tala om här. Fru talman! Jag tycker att det är väldigt positivt att den svenska regeringen nu antog den här förordningen och att den gjorde det i ett så tidigt skede. Det är en viktig signal till andra länder att det är den här vägen man måste gå. Det är fortfarande så att det finns svårigheter, även med det här avtalet. Jag tycker att det är viktigt att man internationellt och med avtal försöker skapa ett rättsläge för att ett land skall följa den utvecklingen och att man försöker få in dem i bindande avtal. Men problemet som finns också i avtalet är den fulla respekten för mänskliga rättigheter. Jag hoppas att det här kommer att vara en av de viktigaste sakerna som ligger till grund för bedömningen av om man kan genomföra en utvisning. Då är det fortfarande en lång väg att gå för Kosovo, och frågan är: Kan människor vara i Sverige så länge och sedan utvisas, när de mänskliga rättigheterna kan garanteras?
Fru talman! Man kan naturligtvis analysera ord och tolka in det ena och det andra och tro att regeringen inte handlar i allra bästa avsikt när vi säger att vi skall utveckla vänskapliga förbindelser. Vi vill gärna utveckla vänskapliga förbindelser med alla länder i Europa. Det är vad detta syftar till. Skulle vi ha skrivit in att vi vill utveckla fientliga förbindelser? Det är absurt! Detta är en avsiktsförklaring som vi naturligtvis kräver att det sedan finns ett innehåll bakom för att det skall kunna förverkligas. Vi träffar alla i vår verksamhet kosovoalbaner och andra som är asylsökande. Jag var själv i Norrköping i går och träffade många. Jag hoppas ni kan medverka till att också sprida fakta, nu när vi skingrar den oro och rätar ut de frågetecken som kan finnas. Till mytbildningen har exempelvis hört att jugoslavisk-serbisk polis skulle komma hit till Sverige och hämta folk och ta hand om det hela. I det här fallet liksom i alla andra avvisningsfall är det svenska myndigheter som ansvarar för detta, det är svensk lag som gäller på svenskt territorium och det är svensk transporttjänst som har hand om avvisningen. I det här fallet har man kommit överens om att själva transporten sker med jugoslaviska flygplan och inte med svenska till stora kostnader. Då kan vi naturligtvis inte neka den jugoslaviska sidan att ha personal ombord. Men det är svensk transporttjänst som har hand om avvisningen ända fram till gränsen och tar ansvaret. Denna myt bör tas bort både från kammaren och DN:s kultursida. En annan myt är att det skulle förekomma samarbete med den jugoslaviska ambassaden om intima persondetaljer och att vi skulle lämna ut allehanda uppgifter om dem som skall avvisas. Så är inte alls fallet, utan detta är också en myt. Det rör sig endast om passtekniska saker som krävs för att de skall få ut sina pass. Det menar jag är både rimligt och nödvändigt. Till slut vill jag säga att det gläder mig att ni också är glada över den här förordningen. Låt oss utgå från den och se till det bästa. De som är flyktingar och asylsökande har en mycket svår situation i vårt land och upplever oerhört mycket ångest inför vad som sker där nere.
Fru talman! Vi vet att flyktingarna från alla områden i det forna Jugoslavien, Bosnien, Kroatien och andra, lider av väldigt stor ohälsa, både psykisk och fysisk. Det tyder på att de upplevt sådana svårigheter som statsrådet nämnde här. Jag anser att det fortfarande råder en viss osäkerhet, eftersom man inte vet vad dessa människor får. Detta betyder bara att de får söka igen. Ju längre det går, ju mer arbetar tiden för dem. Men under tiden har deras psykiska hälsa brutits ned. Även ensamma unga mäns hälsa bryts ned. Det är inte bara barn som har svårigheter utan även de ensamstående. Jag vill ställa en sista fråga. Hur går det med de bosnienserber och kroatserber som under kriget flydde genom förbundsrepubliken och fick tillfälliga jugoslaviska pass? Ingår de i återtagandeavtalet, eller hur gör man med dem?
Fru talman! Återtagandeavtalet gäller för alla medborgare i Förbundsrepubliken Jugoslavien. Jag skulle vilja säga att i den explosiva, mycket farliga situation som utvecklats i Kosovo, där det yttersta ansvaret ligger på Milosevicregimen i Belgrad, är det viktigt att alla krafter arbetar för att förhindra en militär eller våldsam upplösning. Det är viktigt att man får till stånd en politisk dialog, och det är vad vi kräver i Belgrad. Till detta hör också talet om en väpnad kamp som förs av en liten grupp kosovoalbaner i Kosovo. Jag skulle vilja vädja till alla dem som har daglig eller annan kontakt med kosovoalbaner i Sverige att säga till dem: Tänk inte ens tanken väpnat våld! Uttala inte orden väpnat våld! Tala inte om idén att resa till Kosovo och ansluta sig till den väpnade kampen! Gör inte det! Det måste bli en politisk lösning. En militär lösning vore en katastrof för Kosovo och för Europa.

Herr talman! Ragnhild Pohanka har frågat om jag ämnar föreslå att delar av arbetsmarknadspengarna går till arbeten inom vård, skola och omsorg. Jag håller med Ragnhild Pohanka om att det behövs mer personal inom vården, skolan och omsorgen. Där är därför som regeringen, när det nu finns utrymme att genomföra en offensiv mot arbetslöshet inom ramen för målet om offentliga finanser i balans, genomför en satsning på vård, skola och omsorg. Den innebär en nivåhöjning av bidragen till kommuner och landsting på 16 miljarder kronor år 2000 jämfört med år 1996. Med denna satsning beräknas sysselsättningen öka inom vården, skolan och omsorgen. Detta är, när det finns pengar, en enkel åtgärd för att med politiska medel skapa jobb, även om skälet först och främst är behov som behöver tillgodoses. Arbetet med vård och omsorg har genomgått stora förändringar under det senaste decenniet. Arbetsuppgifterna inom t.ex. äldreomsorgen har blivit mer kvalificerade och innefattar alltmer sjukvård. Samtidigt har akutsjukvården blivit mer specialiserad, vårdtiderna kortats och vi har mer av öppna vårdformer. I många yrkeskategorier finns det därför ett stort behov av kompetensutveckling. Detta är främst en uppgift för kommunerna och landstingen. Men det är ändå möjligt att inom ramen för arbetsmarknadspolitiken stödja de offentliga arbetsgivarna i deras strävan att kompetensutveckla personalen. En arbetsgivare som vill kompetensutveckla personalen kan få anställningsstöd för vikarier och för viss utbildning, även stöd till utbildningskostnaden genom åtgärderna bidrag till utbildning i företag och utbildningsstöd. Vidare kan medel inom ramen för Via bemyndigandet om en friare användning av arbetslöshetsersättningen kan vikarier tas in medan ordinarie personal utbildas. Regeringen har också föreskrivit att ramen för medel till otraditionella insatser ökas med 50 miljoner kronor för åtgärder som underlättar för kommunalt anställda, som på grund av bristande utbildning annars riskerar att förlora arbetet, att få den utveckling i arbetslivet som de behöver. Via resursarbeten är det möjligt att höja nivån på den kommunala servicen, samtidigt som de korttidsvikariat som uppstår utnyttjas för de arbetslösa. Lön utgår då enligt särskilt kollektivavtal, och arbetsgivaren får en kompensation som motsvarar den arbetslöses arbetslöshetsersättning. Det är också riktigt som Ragnhild Pohanka påpekar att arbetslösheten är ett olönsamt projekt. Det visar inte minst den studie som Lars Behrenz och Lennart Delander på högskolan i Växjö har gjort åt Europeiska kommissionen och som även Ragnhild Pohanka hänvisar till. Hon har dock tolkat resultaten fel om hon menar att kostnaderna för arbetslösheten kan elimineras genom att alla eller merparten av de arbetslösa anställs i offentlig sektor och arbetsgivaren får statlig kompensation motsvarande arbetslöshetsersättningen. I tider när sysselsättningen ökar är det viktigt att snabbt kunna tillsätta de lediga jobben. Skulle de i dag arbetslösa plötsligt i stora skaror få jobb i offentlig sektor skulle två saker inträffa: 1. En brist på kompetent personal skulle uppstå i andra sektorer av arbetsmarknaden. 2. Den påbörjade och på många håll genomförda omstruktureringen av offentlig sektor skulle avstanna. Resultatet skulle enligt mitt förmenande bli flaskhalsproblem, inlåsningseffekter och risk för överhettning och inflation. Även när den ekonomiska aktiviteten varit hög i Sverige har vi haft arbetslöshet. T.ex. 1989 hade vi i genomsnitt nästan 70 000 öppet arbetslösa. Det är personer som går från ett jobb till ett annat med en mellanliggande period av arbetslöshet. Det är personer som just avslutat sin utbildning. Både varu och tjänsteproduktionen i Sverige förändras. Yrken med många sysselsatta krymper och andra växer. Ibland behövs en vidareutbildning innan en person är kompetent för ett nytt jobb. Därför har det alltid funnits och kommer alltid att finnas en viss liten arbetslöshet, och arbetsmarknadspolitiken kommer alltid att behövas som ett smörjmedel i ekonomin. När det gäller den andra frågan om arbetstidsförkortning är arbetsfördelningen i regeringen sådan att statsrådet Ulrica Messing ansvarar för arbetstidsfrågorna. Regeringens uppfattning är att arbetstidspolitikens syfte inte är att lösa arbetslöshetsproblemen och att detta inte heller är en framkomlig väg. Arbetstidslagen är i första hand en skyddslagstiftning. Regeringen har dock i olika sammanhang pekat på att det finns ett behov av att förkorta arbetstiderna. Motiven är främst att en förkortning av arbetstiden skulle kunna leda till en mer jämlik fördelning av kvinnors och mäns totala arbetstider. Kortare arbetstider motiveras också av livskvalitetsskäl. Enligt regeringens mening kommer, om tillväxt och produktivitet ökar i tillräcklig utsträckning, ett utrymme att skapas för kortare arbetstider framöver. Den huvudsakliga utgångspunkten är att det är arbetsmarknadens parter som, inom ramen för arbetstidslagstiftningen, i stor utsträckning skall hantera arbetstidsfrågorna.
Herr talman! Jag får tacka för svaret. De här frågorna är numera i var mans mun. Jag vill kommentera svaret litet grand. Det var ett långt och utförligt svar, och det är ju en viktig fråga. Jag förstår att arbetsmarknadsministern nästan kan vakna mitt i natten och tänka på de här frågorna, på grund av att de är så frekventa. Det är bra att man satsar en del pengar på att öka jobben inom vård, omsorg och skola. Hittills 1996, 1997 och 1998 har det dock inte blivit mycket pengar kvar. Inflationen har tagit en stor del, och ungefär 2 1⁄2 miljard har gått till de ökade egenavgifterna. Det blir alltså bättre nu om egenavgifterna inte höjs. Man kan säga att pengarna har varit en ersättning för förlorade inkomster, plus en liten avans. Detta har olika skäl. Sjuksköterskor är på väg att bli en bristvara. Det skulle ju vara en mardröm om man anställde 550 000 där. Det är helt olämpligt. Det är ju inte så att en enda sak kan lösa arbetslöshetsproblemen. Men det är i dag mycket besvärande i vården, äldreomsorgen och skolan att 100 000 har fått gå från kommuner och landsting. Det finns inte tillräckligt med händer, tankar och huvuden, och de som finns slits ned i snabb följd. Varför måla en viss potentat på väggen och säga att det blir brist på kompetent personal och att den påbörjade och på många håll genomförda omstruktureringen av offentlig sektor skulle avstanna? Det är ju en omstrukturering som jag menar delvis är av ondo. Jag satt i Sjukhusgruppen i Dalarna, som var en av de första. Dalamodellen var ganska snabbt ute. Den första besparingen tror jag kanske var befogad. Det fanns en del luft i systemet. Men sedan har man tagit trots att det inte funnits någon luft. Vilka hemska saker skulle hända om vi tillsatte en del av de arbetslösa som försvunnit? Det skulle inte alls hända hemska saker; det skulle vara väldigt bra. Men vi säger inte så här: Vilka hemska saker skulle hända om vi lät så många gå? Det har ju verkligen varit hemska saker som har hänt. Det finns många ägg i den här korgen. Mina förslag är bara två. Jag menar inte att man kan lösa arbetslösheten med det här. Det är ett förslag som vi har gått ut med ganska hårt. Man får tjänstledigt ett år med a-kassa, frivilligt, och då kommer en annan in som har kompetens i det yrket. Det går inte i alla yrken, men det går i ganska många. Det kostar heller ingenting. Det är också märkligt att det endast är i Sverige som sextimmarsdagen inte skulle ge fler nya arbeten. Naturligtvis skulle den ge det även här. Däremot köper jag det där med att motiven främst är att en förkortning av arbetstiden skulle kunna leda till en mer jämlik fördelning av kvinnors och mäns totala arbetstider. Jag tycker att det är en mycket viktig ingrediens. Men en sidoeffekt skulle bli att det också gav fler arbeten, mindre arbetsskador, inte så mycket sjukpensioner osv. Det skulle alltså vara väldigt bra. Jag tror att min taletid är slut.
Herr talman! Jag har läst arbetsmarknadsministerns svar. Jag är litet förundrad över hur hon kan svara på ett sådant sätt på den fråga som berör de höga kostnader som vi har för arbetslösheten enligt denna rapport - 155 miljarder. Arbetslösheten kostar alltså 155 miljarder årligen i Sverige. Visserligen konstaterar man i denna rapport att dessa 155 miljarder skulle kunna användas och täcka alla kostnader för att dessa personer går in och jobbar i offentlig sektor. Det beror naturligtvis på att man inom den offentliga sektorn har låga löner om man jämför med vad en generaldirektör har. Pengarna hade ju inte räckt om man hade sagt att alla skulle bli generaldirektörer. Detta är ett sätt att visa att vi har mycket höga kostnader för arbetslösheten. Dessa kostnader motsvarar de kostnader som vi skulle ha om vi behöll arbetskraften inom bl.a. den offentliga sektorn. Men det betyder inte att alla arbetslösa skall gå in där. Jag tycker att arbetsmarknadsministern ger ett nonsenssvar på en mycket viktig fråga. Anser arbetsmarknadsministern att skola, barnomsorg, vård och äldreomsorg har tillräckligt med personal i dag? Är det vad som har framkommit i de rapporter som arbetsmarknadsministern har fått? Av svaret uppfattar jag det som att arbetsmarknadsministern anser att den offentliga sektorn inte har behov av mer personal. Min andra fråga är: Anser arbetsmarknadsministern att de 155 miljarder som arbetslösheten kostar innebär att man använder skatteintäkterna på rätt sätt? Är det rätt att använda så mycket pengar för att betala människor för att inget göra? Det kan det ju vara om arbetsmarknadsministern anser att det inte behövs mer personal. Jag har en annan uppfattning än arbetsmarknadsministern i den frågan. Jag menar att personalen inom barnomsorg, skola, äldreomsorg och vården går på knäna i dag på grund av att de är överbelastade därför att det är ont om personal. Väldigt många har tvingats gå. personer gått från offentlig sektor. Många av dem har gått ut i arbetslöshet. Kommunförbundet räknar med att åtminstone 10 000 till kommer att få gå under 1998 trots de 4 miljarderna, som egentligen inte ger några extra pengar till kommunerna. De täcker inte ens de extra kostnader som kommunerna har fått för 1998 i form av ökade egenavgifter och därmed sänkta intäkter. Många kommuner har också fått ökade kostnader för skatteväxlingen för 1996 och som skall tillbaka 1998. Detta är ju fråga om ganska många miljarder som kommunerna nu skall betala tillbaka eller som de förlorar intäkter på beroende på beslut som regeringen har fattat. Detta innebär naturligtvis att vi inte kommer att se ytterligare personal om vi inte vidtar någon arbetsmarknadsåtgärd då vi låter pengar som arbetslösheten kostar gå till kommunerna för att behålla och ytterligare anställa personal. Det är mina frågor som jag gärna skulle vilja ha svar på.
Herr talman! Interpellationen handlar om vad ministern vill göra för att vidta åtgärder mot arbetslösheten. I ministerns svar utläser jag åtminstone två saker som är direkt oroande. Bl.a. nämner hon att flaskhalsproblem kan komma att uppkomma. Det är något som vi har talat om ganska länge. När man besöker olika arbetsförmedlingar ser man denna problematik på väldigt många ställen, nämligen att man inte kan tillsätta de arbeten som behövs trots att arbetslösheten är rekordhög. Vi har under en längre tid hävdat att man borde ha gjort något åt detta. Men det känns ändå bra att ministern är beredd att ta tag i detta, även om det borde ha gjorts mycket tidigare. Det konstateras också i svaret att arbetslösheten är olönsam. Det har nämnts tidigare vad arbetslösheten kostar. I dag arbetar färre människor än 1974. Vad ämnar arbetsmarknadsministern göra för att komma till rätta med detta? En annan sak är ungdomssituationen. Över 229 000 ungdomar under 25 år har varit arbetslösa längre än 100 dagar under den senaste mandatperioden. Om jag inte minns fel, har ministern sagt att ingen skall behöva gå arbetslös mer än 100 dagar. Det finns ca 10 000 ungdomar som är långtidsarbetslösa. Vad gör ministern åt detta? Det måste betraktas som oerhört oroväckande att ett sådant löfte inte visat sig hålla. Närmare 300 000 ungdomar har varit arbetslösa längre än 100 dagar. Den politik som Socialdemokraterna har fört har kostat ca 150 000 möjliga jobb. Om vi hade fått fortsätta som under den tidigare regeringen hade dessa jobb funnits. Men ungefär 50 miljarder har förkommit i förlorat välstånd. Vi hade kunnat ha 25 miljarder bättre offentliga finanser än nu. De pengarna hade ministern och kommunerna kunnat använda för att skapa arbeten inom bl.a. vård och omsorg.

Herr talman! Ibland blir man förundrad över om huruvida vi lever i samma verklighet. Verkligheten är att arbetslösheten sjunker kraftigt. Det har den gjort under ett halvt år. Vecka för vecka, månad för månad, har vi av statistiken kunnat se att arbetslösheten har sjunkit ordentligt. Både AMS statistik och den mer officiella statistiken visar detta. Sedan var det de 100 000 långtidsarbetslösa ungdomarna, Kent Olsson. Det är ett nytt utspel från Moderaterna. Den höga siffran stämmer inte. Vi har lovat - och det skall vi hålla - att ingen ung under 25 år, när valdagen kommer, skall behöva ha varit arbetslös mer än 100 dagar. Det finns nu runt 9 000. Det är en viss skillnad mot vad Kent Olsson sade, nämligen 100 000. Det går att läsa i AMS statistik vecka för vecka. Den senaste statistiken kom i måndags och rekommenderas till läsning. Jag delar uppfattningen i det Ragnhild Pohanka och Marianne Samuelsson har sagt. Mitt svar skall inte tolkas som att nu är allt bra och ingenting mer behöver göras. Åtminstone vi tre - jag vet inte om det gäller Kent Olsson - vet att vården, omsorgen och skolan behöver mer resurser. Det är inte färdigt där. Den nödvändiga omstruktureringen, men som jag tycker gick litet väl långt, kompenseras genom dessa inalles 16 miljarder fram till år 2000. Kommunerna och landstingen har fått 8 av de 16.

Men nu har man kommit så långt att det går att börja anställa igen. Det är oerhört viktigt - det behövs. Det behövs inte bara utbildning, som jag har sagt i mitt svar, utan det behövs fler händer och fötter och mer omsorg - dvs. fysiskt närvarande personer. Jag har velat peka på de ytterligare åtgärder utöver de nya pengar som har satsats. Och då är det nya egna pengar som vi har skrapat ihop efter det som ni lämnade efter er och som inte var så lätt att ta hand om, Kent Olsson, och inte pengar som är lånade! Det gäller det som man dessutom kan göra inom arbetsmarknadspolitikens ram. Det är faktiskt det som är mitt ansvar. Jag har pekat på resursarbete, som är en utmärkt åtgärd. Jag vill säga att det nog är den bästa av dem alla. Man stärker nämligen kvaliteten, går in som korttidsvikarie och får därmed mer betalt både i åtgärden som sådan och när man är i vikariesituationen. Kompetenshöjningen är också viktig. Även om vi nu med de här pengarna kan se till att fler arbetar inom de prioriterade områdena, skolan, äldreomsorgen och sjukvården, är det klart att den tekniska utvecklingen också sker här. Det gäller även utveckling av annat slag. Det behövs alltså en kompetenshöjning för de här grupperna. Vi vet också att de här grupperna många gånger består av sådana som t.ex. inte har treårigt gymnasium. Det kan vi se nu när de går in i kunskapslyftet som arbetslösa. I det arbete vi nu gör måste vi självfallet också lägga in pengar för kompetenshöjning.
Herr talman! Svaren innehåller besked om att mina förslag inte var så bra. Men i en situation där man vill minska den öppna arbetslösheten med hälften får man ta till flera olika åtgärder. Den öppna arbetslösheten skall minskas. Jag tror att kunskapslyftet är en bra och viktig del. Men det har redan uppstått en hel del problem. Plötsligt blev det nämligen så mycket, och man har inte kompetenta lärare. Sådana kan man naturligtvis inte snabbutbilda. Saker och ting kan slå snett ibland, men sådana här saker har en sorts växtvärk i sig. Jag ser positivt på kunskapslyftet och på den kompetenshöjning som finns. Man får noggrant utvärdera det hela så att det blir sådana uppgifter som man har behov av i arbetslivet. Vi i Miljöpartiet har skrivit en motion där vi vill överlägga en del av arbetsmarknadspengarna till rena arbeten. Det har kommit flera utredningar från facken om att detta är positivt. Den privata sektorn spar naturligtvis genom rationaliseringar och uppsägningar. Men det gör inte den offentliga sektorn, och där får man räkna in polisen, riksdagsledamöter och alla möjliga. Vi kan inte behöva kosta på riksdagsledamöterna vare sig fler eller mer pengar. Ingen, allra minst arbetsmarknadsministern, har kunnat undgå forskarna Lars Behrenz och Lennart Delanders resultat när det gäller vad arbetslösheten kostar. Egentligen visste vi ju alla vad det rörde sig om. Jag trodde att det rörde sig om 80-110 miljarder. Det är också faktiskt bevisat att arbetslösheten kan utrotas - nästan - om den politiska viljan finns och om man väljer rätt. Gäller det dem som har blivit arbetslösa inom den privata sektorn är det bara kostnader för den arbetslöse från statens sida, men den privata företagaren kan minska sina arbetskostnader genom olika rationaliseringar. Vi har faktiskt behov av flera arbeten. Det finns kompetent personal i de flesta fall, och det finns också pengar. Att man inte har lyckats koppla ihop detta tycker jag är den största svagheten. Det finns nämligen behov, och det finns kunskaper, inte för alla arbeten men för de allra flesta. Utbildad personal finns och pengar finns. Arbetslösheten kostar 153 miljarder, och då har man inte tagit med någonting av det som ohälsan kostar. Det största ohälsoproblemet är ju arbetslösheten. Bengt Starrin har talat om detta. Jag har också tagit del av vad barfotaforskare i Värmland har sagt om att varannan arbetslös varken har råd att gå till läkare eller tandläkare. Det måste ju i och för sig röra sig om lågavlönade eller deltidsarbetslösa som har fått en sådan levnadsstandard att de inte klarar detta. Vad betyder det för ohälsan i framtiden? Det har blivit så att man är rädd för att tappade tänder visar varifrån man kommer och vilka arbeten man har haft. Notan för arbetslösheten går på en sådan oerhört stor summa att vi måste vända detta. Det är en politisk vilja att hålla en hög arbetslöshet, eller så är det marknadens vilja. Jag undrar vad arbetsmarknadsministern har att säga om detta. Det finns ju pengar, och det finns möjligheter. Varför gör man inte mer åt detta? Sex timmars arbetsdag skulle kunna införas på försök på fler ställen. Det har ju visat sig att det är bra. Vi behöver en annan politik. Vi behöver förbättra den politik som jag ändå vill se att man har påbörjat i dag. Jag tycker att många saker har blivit bättre. Men varför inte pröva ännu litet nya vägar för att komma till rätta med detta? Vad säger arbetsmarknadsministern om det?
Herr talman! Det lät litet bättre i det här svaret när det gäller arbetsmarknadsministerns syn på personalen inom vård och omsorg. Men hon har ändå i sitt tidigare svar ganska tydligt sagt att hon inte tycker att den här sektorn är viktig. Det står faktiskt att den påbörjade och på många håll genomförda omstruktureringen av offentlig sektor skulle avstanna om mer personal skulle in i offentlig sektor. Då måste man fundera över vart omstruktureringen är på väg. Innan dess beskriver arbetsmarknadsministern ganska livligt att vi behöver mer kompetent och mer utbildad personal inom de här sektorerna. Men vem är det som får göra jobbet i dag? Jo, det är väldigt många äldre släktingar utan utbildning som tvingas att göra det jobb de tidigare kunde få hjälp av kommunen med, t.ex. genom äldreomsorgspersonalen. I dag får de ingen hjälp därför att man har dragit ned på personalen. Detta är naturligtvis ett jätteproblem, inte minst för de äldre människorna, som trots att de har jobbat och slitit ett långt liv nu också tvingas att ta hand om sina äldre släktingar på ett sätt som många gånger går långt över deras ork och förmåga. Jag tycker att det är intressant med kunskapslyftet, som skall vara så väldigt viktigt. I dag är det så att om du är undersköterska med tvåårig gymnasieutbildning kan du få gå i kunskapslyftet. Men om du har gått en treårig allmän linje på gymnasiet och jobbar inom vård och omsorg t.ex. kan du inte få någon kompetensutbildning när det gäller just den delen. Det här tycker jag litet grand visar synen på vårdjobben som sådana. Jag skulle önska att man i det här fallet hade mer av fler händer. Det behövs mer personal, och ibland är det inte fråga om mer än att man har tid. I Kommun Aktuellt i dag finns det en artikel om just detta att ha tid. Man väljer i stället att ta kunskapslyftet fast man skulle vilja jobba inom vården.
Herr talman! Det är möjligt att ministern och jag inte lever i samma värld. Jag konstaterar att arbetslösheten visst sjunker litet grand. I den meningen kan ministern och jag vara överens. Men den sjunker huvudsakligen faktiskt på grund av åtgärder och på grund av kunskapslyftet. Vi har faktiskt färre människor i arbete nu än 1974. Det borde oroa en arbetsmarknadsminister, tycker jag. Jag tog fram siffror som visade att 299 000 ungdomar under 25 år har varit arbetslösa längre än 100 dagar under den senaste mandatperioden. Dessa har ministern varit ansvarig för. Om jag inte minns fel lovade den socialdemokratiska regeringen att man skulle erbjudas jobb inom 100 dagar. Det är alltså 299 000 människor som har fått vänta i mer än 100 dagar på att få jobb. Det är en väldigt hög siffra, tycker jag personligen. Vore jag minister skulle det vara något som jag nästan skulle skämmas över. Nu säger ministern att löftet inte skall vara uppfyllt förrän fram till valet. Fram till valet kan alltså de 10 000 ungdomar som är långtidsarbetslösa i dag räkna med att få ett jobb. Men det sades inte före valet! Då var det aktuellt att de skulle få jobb med en gång. Som jag har varit inne på tidigare är kostnaderna för arbetslösheten enorma. Man kunde kanske förvänta sig att regeringen på något sätt skulle ta i det här problemet. Vi har konstaterat att det rör sig om en kostnad på 155 miljarder kronor, och vi kan också konstatera att det hade inneburit stora pengar för den offentliga sektorns del om man hade kunnat få dessa människor i arbete. Dessa pengar hade då kunnat användas av kommuner och landsting, bl.a. till att skapa fler jobb inom vård och omsorg.
Herr talman! Ibland blir man nästan full i skratt när man hör Kent Olsson plädera för mer pengar till offentlig sektor. Läs på i era motioner, Kent Olsson! Läs på vad ni själva har sagt! Där talas det inte om mer pengar, utan om mindre. Det handlar om 17 miljarder mindre fram till år 2000. För 17 miljarder mindre till kommuner och landsting blir det inga fler jobb i vård, skola och omsorg, utan då blir det färre jobb i kommunerna och i landstingen. Så är det om jag över huvud taget kan räkna, och jag tror att jag kan det i det här fallet. Många av de undersköterskor som har blivit arbetslösa utbildar sig nu inom kunskapslyftet. Det handlar om en stor del av Kommunals medlemmar. Man kan kanske tycka att detta är litet konstigt när det nu börjar yppa sig nya - eller nygamla - jobb för dem. Jag tror ändå att man skall ha litet is i magen, för oavsett om de kanske hade fått ett jobb om de inte utbildat sig inom kunskapslyftet så är kunskap aldrig tung att bära. På litet sikt tror jag också att de kommer att ha god nytta av att komplettera sin teoretiska utbildning, och jag unnar dem det så väl. Har man sett de personer som finns inom kunskapslyftet, sett den glädje med vilken de nu tar sig an sina studier, kan man inte annat än att säga att det här var bra, att det var bra för dem. Säkert är det så småningom också bra för samhället i sin helhet. Vi skall också komma ihåg att mycket av de pengar som de två forskarna nu säger att arbetslösheten kostar är a-kassepengar. Jag tror att åtminstone ungefär hälften är a-kassepengar. Man skall passa sig för att tro att man helt enkelt kan flytta a-kassepengar från försäkringen rakt in i vården, omsorgen och skolan. A-kassan är en försäkring och skall så vara. Man skall inte arbeta för a-kassan. Det är ingen lön. Jag tror att det skulle vara oerhört farligt att utveckla det tänkandet, eftersom det i sin förlängning skulle få en lönepressande effekt, så att hela lönestrukturen pressades nedåt. Det är också därför som fackföreningsrörelsen är sådana motståndare till detta. Vad vi nu litet försiktigt gör är att använda akassan på ett mer aktivt sätt, men det innebär inte att det blir en ersättning för jobb, utan det handlar om en aktivitet. Det är också något av övergående natur. Den dag då vi på nytt har full sysselsättning skall akassan inte användas på det sättet, utan då skall den vara den försäkring som tanken en gång var att den skulle vara. Detta är viktigt. Ragnhild Pohanka talade om friåret. Ragnhild Pohanka och även Marianne Samuelsson säger att det nu på en del håll fattas folk inom vården och omsorgen. Också jag kan se att det nu börjar bli brist på personal inom vissa omsorgsyrken. Då rimmar det inte riktigt att samtidigt säga att vi nu skall införa ett friår. Tanken med friåret är ju att dra undan ytterligare arbetskraft. Tanken är underbar som idé - jag delar den uppfattningen - men detta måste ske vid rätt tillfälle. I en uppåtgående konjunktur, då det efterfrågas arbetskraft, är det fel att dra undan ytterligare människor från arbetsmarknaden, vilket friåret de facto innebär. Därför är tanken på ett friår för dagen inte aktuell.
Herr talman! Jag tror att också idén med ett friår, som inte blir någon stor historia, kan ha sin plats för de 556 000 arbetslösa och 197 000 deltidsarbetslösa. Även om konjunkturen är uppåtgående finns det nog människor som kan använda sig av det här. Det är heller inte säkert att det skall användas inom vård och omsorg. Det kan vara också inom andra yrken. Vi har i vår finansierade budget mer pengar än vad socialdemokraterna har. Det handlar om 3 miljarder 1997, 5,5 miljarder 1998 och 6,7 miljarder året därpå. Jag skall inte nu gå in på varifrån de pengarna skall tas, för det hinner jag inte på två minuter. Det här handlar om politik. Massarbetslösheten har inte drabbat Sverige som en naturkatastrof som inte kunde förutses. Det finns ekonomiska och politiska krafter som tjänar på det här, och det är dem vi måste motarbeta. Det är väldigt viktigt att vi gör det. Massarbetslösheten kan faktiskt knäcka människor. Det handlar om människor som är arbetslösa länge, som blir sjukare och inte ser någon ljusning. Det gäller alltså för alla dem som drabbas av arbetslösheten att kämpa för en annan, förbättrad politik, som sätter samhällets intressen och människornas framför storfinansens. Det är viktigt att marknaden tyglas en del, så att den inte härjar fritt. En fri marknad kan vara bra till en viss gräns, men sedan är det faktiskt konkurrens och utslagning som gäller. Jag skulle önska att ordet solidaritet i stället kom in mer, att ordet konkurrens ibland byttes ut mot ordet solidaritet. Konkurrens betyder ju nämligen att någon har förlorat.
Herr talman! Jag delar i hög grad de åsikter som Ragnhild Pohanka för fram. Det behövs motkrafter mot den råa marknadsekonomin, som ju faktiskt har som syfte att tjäna så mycket pengar som möjligt, kosta vad det kosta vill i utslagning av människor och annat. Om det tror jag inte vi har olika uppfattningar. Vi som är politiker, oavsett om vi sitter i riksdagen eller i regeringen, skall ju vara den motkraften. Det är bra att vi har den här debatten. När arbetslösheten går ned så kraftigt som den nu gör och sysselsättningen börjar ta fart finns det nämligen en tendens att den här frågan mister i aktualitet och fokus. Men fortfarande har vi 270 000 öppet arbetslösa och totalt mellan 460 000 och 470 000 arbetslösa. Det är alldeles för många. Vi skall ned till en öppen arbetslöshet på 4 % år 2000, men det är inte målet, utan det är ett steg på vägen. Sedan skall vi naturligtvis gå vidare på en väg där målet är det samhälle som vi i Sverige tycker så mycket om, nämligen det samhälle där alla kvinnor och män har lika rätt till ett eget arbete. Tyvärr tror jag att det kommer att ta några år. Detta är inte gjort i en handvändning, och det är inte gjort med en metod, utan det måste en massa olika metoder till för att klara det. Det är det långsiktiga målet, att vi åter skall nå den fulla sysselsättningen i samhället.

Herr talman! Annika Jonsell har frågat vilka åtgärder regeringen har för avsikt att vidta för att göra det möjligt för låginkomsttagare att leva på sin lön. Annika Jonsell hänvisar till en undersökning av Catharina Andréen, ekonom på Föreningssparbanken, som visar att det för vissa familjer lönar sig att leva på arbetslöshetsersättning i stället för att ha ett arbete. Annika Jonsell menar att om inkomsten blir mindre än bidrag eller innebär en marginell skillnad så får det konsekvenser för hela samhället. När det inte längre lönar sig att arbeta skapas ett olyckligt beroende av bidrag. Särskilt allvarligt skulle det vara om höga skatter driver lågavlönade kvinnor bort från arbetsmarknaden och in i bidragsberoende. Jag håller med Catharina Andréen om att det kan finnas tröskeleffekter för barnfamiljer i vissa inkomstlägen. Generellt gäller att de största tröskeleffekterna kan inträffa för arbetslösa med barn, särskilt för kvinnor och lågavlönade. Det beror på att bostads och socialbidragen faller bort samtidigt som barnomsorgsavgifterna ökar. Däremot är det inget tecken på att arbetslöshetsersättningen är för hög, utan snarare på att många kvinnor har för låga löner. Det är emellertid inte många som får det sämre ekonomiskt om de börjar arbeta. Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO, har nyligen publicerat beräkningar som visar att det endast är ca 4 % av de arbetslösa som skulle ha fått det sämre ekonomiskt om de började arbeta. Analysen visar att arbete lönar sig för det stora flertalet vanliga inkomsttagare. Samtidigt skulle lägre ersättningsnivåer inom t.ex. arbetslöshetsförsäkringen skapa försörjningsproblem och minskat stöd för generella offentliga socialförsäkringar. Det är således inte så att höga skatter och bidrag i någon större omfattning gör arbete privatekonomiskt olönsamt. Särbeskattningen tenderar också att öka i synnerhet kvinnors incitament till arbetsmarknadsdeltagande även vid låga löner. Det finns ingenting i övrigt i statistiken som tyder på att kvinnor väljer hemarbete före förvärvsarbete. Tack vare våra skatter har vi också råd att ha en väl utbyggd offentligt finansierad barnomsorg som gjort det möjligt för kvinnor att söka sig ut och stanna kvar på arbetsmarknaden, vilket lett till att Sverige hör till de länder som har det allra högsta arbetskraftsdeltagandet i världen bland kvinnor. Om det skulle varit ett så klart samband mellan hög arbetslöshetsersättning och hög arbetslöshet, hur kan det då komma sig att vi hade så gott som full sysselsättning när arbetslöshetsersättningen var ännu högre än den är i dag? Så var situationen för tio år sedan. Då hade vi 90 % av lönen i arbetslöshetsersättning men bara 1,5-2 % arbetslöshet. Detta visar att människor faktiskt vill ha ett arbete som de kan försörja sig på. Det är den ekonomiska utvecklingen som orsakar arbetslösheten, inte skattereglerna. Den arbetslöse kan inte välja arbetslöshetsersättning i stället för arbete. En arbetslös som vägrar att ta ett erbjudet lämpligt arbete riskerar att avstängas från arbetslöshetsersättning under tolv veckor. Jag vill också framhålla att det är en socialdemokratisk regering som ligger bakom förslaget att skärpa avstängningen från tidigare fyra veckor till tolv veckor. Det visar hur allvarligt regeringen ser på denna fråga. Det är bara en ökad sysselsättning och ekonomisk tillväxt som kan ge bättre löner och ett minskat behov av arbetslöshetsersättning. Regeringen tar sitt ansvar genom att sanera statsfinanserna och genomföra en offensiv politik för utbildning och utveckling. Arbetsmarknadens parter har ett stort ansvar att nå en balanserad lönebildning som bidrar till minskad arbetslöshet. Det är bättre kunskap och sysselsättning som bidrar till att alla kan leva på sin lön. Regeringen anser också att det är angeläget att ge personer möjlighet att undvika att permanent fastna i gruppen låginkomsttagare. Detta har skett genom regeringens stora satsning på utbildning, bl.a. inom det s.k. kunskapslyftet. Därigenom skapas valmöjligheter för den enskilde och ökade möjligheter att få ett arbete som ger en högre lön.
Herr talman! Jag ställde en konkret fråga till arbetsmarknadsministern om vad regeringen har tänkt att göra för att låginkomsttagare skall kunna leva på sin lön. Jag nämnde speciellt Sveriges rekordhöga skatter för låginkomsttagare och att de driver bort många kvinnor från arbetsmarknaden och in i ett bidragsberoende. Det svar jag har fått är att det bara är ökad sysselsättning och ekonomisk tillväxt som kan ge bättre löner och ett minskat behov av arbetslöshetsersättning samt att det är arbetsmarknadens parter som har ansvaret för lönebildningen. Jag tycker i och för sig att det är bra att arbetsmarknadsministern anlägger det här övergripande perspektivet i stället för att säga att vi politiker kan förändra snabbt och enkelt genom att vidta olika åtgärder. Men saken är ju ändå den att skatten är ett instrument som regeringen i allra högsta grad har kontroll över. Om regeringen skulle vilja höja nettolönen, dvs. det som verkligen betyder någonting, för låginkomsttagare och därmed minska deras behov av arbetslöshetsersättning och bidrag, så kan regeringen göra det genom att sänka deras skatter. Sänkta skatter för låg och medelinkomsttagare skulle dessutom bidra till den ökade sysselsättningen och den ekonomiska tillväxten. Herr talman! Jag menar tyvärr att arbetsmarknadsministerns hänvisningar till satsning på utbildning är litet av goddag-yxskaft. Utbildning är självfallet viktig. Men det förändrar inte på något sätt förhållandet mellan lön och bidrag. Om människor skall vilja satsa på utbildning måste det löna sig ekonomiskt. Med de höga skatter som vi har i Sverige i dag är detta långt ifrån alltid fallet. Men jag tror att de allra flesta människor håller med om att det är rimligt att medborgare skall kunna få det bättre genom hederligt arbete och egna insatser. Eftersom arbetsmarknadsministern själv hänvisar till beräkningar från ESO vill jag gärna ta upp ett exempel som finns i en av deras senaste rapporter, Ds 1998:15. Den handlar om en kvinna som inte har råd att bli chef. Det är förstås beklagligt ur flera aspekter. Det finns ju för få kvinnliga chefer. Man antar här att en ensamstående tvåbarnsmor arbetar deltid 75 % med en genomsnittlig lön. När hon blir erbjuden ett chefsjobb som skulle ge en långt högre bruttolön medför såväl högre skatt som missade bidrag och högre barnomsorgskostnader att hon i slutändan inte har råd att tacka ja till det här erbjudandet. Hennes disponibla inkomst skulle minska med ungefär 1 000 Ett sådant räkneexempel, som det egentligen förekommer ett otal av, visar alltså att ensamstående föräldrar knappt klarar sig som heltidsarbetande utan tvingas mer eller mindre deltidsarbeta även om lönen är mycket hög, och detta därför att de måste betala mycket höga skatter. Nästan lika höga marginaleffekter får familjer med två sammanboende föräldrar enligt samma rapport. Slutligen är jag också litet förvånad över det svar som säger att det är väldigt få löntagare som skulle förlora på att arbeta i stället för att gå arbetslösa. Här hänvisar man också till den här ESO-rapporten. Den ESO-rapport som kom i slutet av 1997 visar att omkring 40 % av dem som är arbetslösa i dag knappast skulle tjäna mer än möjligen marginellt på att arbeta i stället för att gå arbetslösa.
Herr talman! Vad skall vi göra för att låginkomsttagarna skall kunna leva på sin lön? Detta är ju en viktig kvinnodebatt som handlar om kvinnors arbete på kort och på lång sikt. Det handlar om en lön att leva på. I början av 90-talet bidrog den borgerliga regeringen till kvinnornas ofrivilliga deltidsarbetslöshet. Nu vill Moderaterna sänka skatten och skrota de utbildningssatsningar som finns. Alla kvinnor vet ju att skattesänkningar aldrig har gagnat kvinnorna. Mina följdfrågor till arbetsmarknadsministern är: Hur ser det egentligen ut med trenden för förvärvsfrekvensen för kvinnorna? Är det ett sätt att klara detta? Vad gäller kvinnolönerna har ju arbetsmarknadsministern tagit initiativ till en arbetsvärdering. Hur går det? Löser detta problemen för de lågutbildade kvinnorna? Eller är det mest kunskapslyftet och att behålla nuvarande skattesystem som är det viktigaste för kvinnornas framtid och försörjning?

Herr talman! I den här debatten mellan mig och Annika Jonsell måste man ställa sig den grundläggande frågan, nämligen vad det är som gör Sverige så unikt. Jag som jobbar mycket i EU i Bryssel ser det varje gång jag är där. När jag är i Spanien och Tyskland ser jag det också. Det unika med Sverige är vår höga sysselsättningsfrekvens för kvinnor. Det unika med Sverige är att de lågutbildade kvinnorna inte har fastnat i hemmen. De har tagit steget ut på arbetsmarknaden. De jobbar väldigt mycket i den offentliga sektorn, men också inom industrin, handeln, bankvärlden osv. Det är den stora skillnaden. De lågutbildade i kvinnorna i Sverige har fått chansen. De har fått sin egen inkomst, och därmed sin egen frihet. Sedan återstår det mycket att göra på den vägen, men det är det avgörande skillnaden. Det är också en väldigt stor skillnad mellan oss och Moderaterna. Ni ser inte på detta på samma sätt. Låt mig ta upp de olika utredningarna igen. Jag vill korrigera Annika Jonsell på en punkt. Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi har ju gett ut en rapport, Lönar det sig att arbeta. Och svaret på den frågan är obetingat ja. För den överväldigande majoriteten kvinnor, män och familjer i Sverige i dag lönar det sig att arbeta. Det är inte 40 % utan 4 % av de arbetslösa som skulle förlora på att återgå till arbetet. Det är klart att jag kan hålla med om att det är 4 % för mycket. Men det är ändå en väldigt liten del om man ser till att av totalt 100 % är det 96 % som faktiskt tjänar på att arbeta. Det val vi en gång gjorde när vi gjorde det oavlönade hemarbetet till avlönat arbete på en arbetsmarknad har också medfört att vi i Sverige inte ser några tendenser, som i många andra länder i dåliga tider, på att kvinnor skulle gå tillbaka till hemmen, på att kvinnor skulle välja att bli hemmafruar eller hemmaarbetande igen. Den tendensen finns inte i Sverige. Även om man har en låg lön vill man arbeta. Man vet att det egna arbetet är betydelsefullt, på kort men kanske framför allt på lång sikt. Även om man bara tjänar litet grand när man tar steget från att vara arbetslös och in i ett jobb, så tar man det steget. Man vet nämligen att om ett litet tag, på litet längre sikt, tjänar man på att arbeta i stället för att vara hemma med a-kassa. För övrigt, som jag skriver i svaret: Valet finns inte. Man kan inte välja mellan att gå på bidrag eller att ta ett arbete. Den som är arbetslös och som erbjuds ett arbete som den personen bedöms kunna ta har skyldighet att ta det. Det tycker jag är oerhört viktigt att stryka under, särskilt nu när vi ser att många jobb kommer och då det också är viktigt att vi så fort som möjligt kan besätta de jobben. Till Inger Segelström vill jag säga att det är viktigt med arbetsvärdering. Tyvärr förlorade JämO ett mål för några år sedan. Men det resulterade i att JämO fick litet nya pengar av Ulrica Messing och mig för att kunna driva de frågorna vidare och ta sig an nya mål när det gäller arbetsvärdering. Jag hejar på JämO allt jag kan, och jag tycker att det är en väldigt bra väg att komma till rätta med den sneda fördelning av löner som finns mellan gruppen kvinnor och gruppen män. Jag är säker på att så småningom kommer JämO också att lyckas i det arbetet, och det är en bra väg att gå. När det gäller förvärvsfrekvensen har ju trenden under 90-talet tyvärr varit i vikande. Men trots det ligger vi fortfarande i topp inom EU. Vi ligger alltså i topp i EU när det gäller kvinnors sysselsättning, trots att den har sjunkit. Men vad vi nu kan se är att arbetslösheten sjunker och att sysselsättningen ökar.
Herr talman! Det finns mycket som är unikt med Sverige. Det som är väldigt unikt är våra världshöga skatter. När arbetsmarknadsministern pratar om det här problemet låter det mest som att det är ett litet marginellt problem och någonting som återstår att göra innan vårt samhälle är perfekt. Enligt min uppfattning är det snarare så att vi är på väg åt helt fel håll. Det finns trots allt många människor för vilka arbete eller inte blir en fråga om små marginaler. Låt vara att det inte är en jättestor grupp människor för vilka det direkt skulle bli sämre lönsamhetsmässigt att arbeta än att inte göra det. Men att de över huvud taget finns är helt osannolikt när man tänker efter. Och som sagt, för väldigt många gör det en mycket liten marginell skillnad om man arbetar eller inte arbetar. Arbetsmarknadsministern vägrar uppenbarligen att ens tänka tanken att det skulle kunna vara något problem att vi har kanske världens högsta skatter för låginkomsttagare. Hon verkar inte ens tycka att det är olyckligt att människor blir så här oerhört beroende av bidrag och politiska beslut och därmed inte själva kan förändra sin situation. Jag förstår om regeringen och regeringens företrädare inte vill lyssna på mig och moderaterna i den här frågan. Men kanske borde man fundera på varför socialdemokraternas systerparti i Storbritannien, Labour, med den framgångsrike ledaren Blair i spetsen just förbereder ett förslag om sänkt skatt för låginkomsttagare för att öka incitamenten att ta sig ur bidragsberoendet. Jag vore tacksam om Margareta Winberg ville kommentera just denna utveckling i Storbritannien. Har Blair och Gordon Brown tänkt fel?
Herr talman! Jag skulle vilja fortsätta diskussionen om att skattesänkning - det är min uppfattning - aldrig gagnar kvinnor. Jag skulle vilja fråga arbetsmarknadsministern vad som skulle hända konkret om man nu sänkte skatterna och det skulle drabba kunskapslyftet. Vad skulle hända med den stora gruppen kvinnor? Vi vet ju att två tredjedelar av dem som går på kunskapslyftet i dag just är kvinnor. Det är den gruppen som vi tycker behöver vidareutbildning för att klara sig. Vad skulle hända med dem? Vart skulle de ta vägen i det moderata Sverige?
Herr talman! Det finns anledning att påminna om varför vi har skatt i Sverige. Det låter som om det är en styggelse som regeringen har hittat på och som bara är till besvär för de allra flesta. Vi har i Sverige valt en unik modell jämfört med många andra europeiska länder. Vissa saker som vi tycker är viktiga skall vi se till att människor kan få efter behov, inte utifrån efterfrågan - alltså en solidarisk fördelning av vissa tjänster i Sverige. Det gäller t.ex. skola, vård, omsorg och kunskap. Vi har sagt att om detta skall vara möjligt måste vi alla vara med och bidra. Vi har alltså en gemensam finansiering för att människor skall kunna få vård, omsorg och utbildning efter behov. Vi har också en demokratisk kontroll, dvs. vi politiker styr faktiskt detta. Vi tror att om marknaden skulle styra, vilket moderaterna ofta förespråkar, skulle det inte vara efter behov utan efter efterfrågan. Men efterfrågan och behov är inte samma sak. I det moderata Sverige vill ni ge mer pengar i fickan. Man skall klara sig bättre själv genom att skatterna tas ned ordentligt. Sedan får var och en en liten påse pengar i sin ficka, och så får man fråga efter vård, omsorg och utbildning så gott man kan. Då är det efterfrågan som styr. Det betyder att de som får en stor påse pengar i fickan kan efterfråga mer vård, omsorg och skola, men de som får en liten påse pengar kan efterfråga mindre. Där har vi i ett nötskal skillnaden mellan oss och er. Vi ger efter behov och inte efter hur mycket penar man råkar ha i fickan. Man kan också fråga sig: Om vi hade ett annat system, vad skulle då skolan kosta? Det finns exempel på det i andra länder där man faktiskt betalar sin skola själv. Och det är dyrt! Vad skulle sjukvården kosta? Vad kostar en operation? Det finns också exempel i andra länder där man betalar själv. Det gör t.ex. att många svenskar i utlandet, som trivs utomordentligt gott i det goda klimatet i Brasilien och var det nu är, vill komma hem när de blir sjuka. De vill komma hem när deras barn skall gå i skola. Det är ju så dåliga skolor i det landet och skulle de för övrigt skicka barnen till USA eller någon annanstans kostar det så hemskt mycket. Då passar de svenska välfärdssystemen. De får gärna komma hem. Vi är öppna för alla, också för de rika. På grund av vårt system har vi världens minsta klyftor mellan rika och fattiga, och det är en annan sida av samma välfärdssystem. Det är som Inger Segelström säger när det gäller moderaternas system med kraftiga skattesänkningar. Alla de kvinnor och män, men mest kvinnor, som inte fick chansen när de gick i skolan, som inte har treårigt gymnasium och som nu är arbetslösa på grund av den utveckling som har varit i arbetslivet, en utveckling som inte tolererar människor som inte har mer av kunskap och kompetens, får nu sin andra chans. Men med ert system skulle de inte få det. För övrigt talar ni alltid illa om kunskapslyftet. Det är ett sätt att gömma människor. Ja, det är ett sätt att gömma de människor som behöver grundutbildning. Om de däremot skall gå på universitet och högskolor gömmer man dem inte. Det är nämligen väldigt fint i det moderata samhället.
Herr talman! När man lyssnar på arbetsmarknadsministern låter det som om arbetsmarknadsministern har levt helt isolerad från den debatt som har pågått ganska länge här i Sverige, från alla de otaliga rapporter, internationella och inhemska, som visar att vår mycket stora offentliga sektor och våra höga skatter faktiskt är ett stort problem för oss. Det verkar också som om det har undgått henne helt och hållet att vår offentliga sektor, trots världens högsta skatter, inte förmår leverera vad den faktiskt lovar. Detta gör att människor inte har möjlighet att påverka sin egen situation. De har inte tillräckligt mycket pengar för att lägga undan och därmed själva kunna prioritera hur de vill leva eller förändra sin situation. Men de kan inte heller lita på den offentliga sektorn. De kan inte lita på att den levererar vad som behövs i fråga om t.ex. vård, omsorg och utbildning. Detta är ett mycket stort problem. Jag blir allvarligt orolig om regeringen inte ens ser det här som ett problem. Däremot skriver regeringen, t.ex. i budgetpropositionen för 1998, att de senaste årens skattehöjningar har påverkat vanliga familjers ekonomi mer än vad bidragsminskningarna har gjort. Ibland tycks det ändå finnas något slags insikt om att detta kan vara ett problem. Jag är förbluffad över att man sällan över huvud taget diskuterar skatterna och skattesystemets konsekvenser när man talar om fattigdom och låga inkomster. Den största utgiften för samtliga inkomsttagare - hur litet man än tjänar - är trots allt inte mat, hyra eller kläder, utan den största utgiften är skatten. Det är skatten som svenska medborgare inte har råd med.
Herr talman! I Katarina Andréns rapport visas i ett exempel på en ensamstående mamma med två barn, fyra respektive sex år gamla. För den här mamman lönar det sig att arbeta, oavsett om hon har barntillsyn eller inte, om hon går från arbetslöshet till jobb. Ett annat exempel gäller en kärnfamilj som förlorar pengar på att arbeta. I det fallet är det barnomsorgskostnaden som är skillnaden, inte skatten. Det är klart att man kan ha synpunkter på kostnaden för barnomsorg. Jag skulle önska att barnomsorgen var gratis. Tyvärr är den inte det. Det är där som problemet finns. Det här har alltså ingenting med skattetrycket att göra. Annika Jonsell säger att den offentliga sektorn är ett stort problem. Nej, varför är den det? Den var ett stort problem när vi inte hade pengar till den. När ni regerade och lånade för att driva fram reformer inom den offentliga sektorn var det problem. Om man lånar pengar och det blir kanske 250 miljarder kronor i löpande budgetunderskott, i årligt underskott, tittar självfallet omvärlden på Sverige och undrar vad vi håller på med. Man säger då: Till dem kan vi inte låna ut pengar. Vi tar en stor risk om vi lånar ut pengar till det landet. Vi måste höja räntan så att vi har en säkerhet. Det var också vad som skedde. Räntan höjdes. Ni lånade mera. Statsskulden och budgetunderskottet steg. Räntan och arbetslösheten steg också. Men det var då. Nu är vi i ett helt annat läge. Nu har räntan halverats därför att vi har finanserna i balans. Nu tittar samma länder på oss och säger: Jaha, nu kan vi våga låna ut till litet lägre kostnad. Man sänker räntan, vilket är bra för Sverige, för företagare och för enskilda människor. Annika Jonsell säger att folk inte har råd att lägga undan pengar men inte heller det är sant. Sparkvoten första halvåret 1990 utgjorde 8 % av BNP - en mycket stor, egentligen alldeles för stor, sparkvot. Vi behöver mer av konsumtion, och det har vi nu fått.

Herr talman! Bo Nilsson har frågat om det är regeringens avsikt att Samhalljobben skall fortsätta att minska och att funktionshindrade därmed skall komma ännu mer i skymundan på arbetsmarknaden. Vidare har Bo Nilsson frågat om regeringen är beredd att medverka till att Samhalljobben vidmakthålls och utvecklas som en viktig garant för funktionshindrades delaktighet i arbetslivet och i samhället. Saneringen av statens finanser har handlat om skattehöjningar och neddragningar. Alla har berörts på något sätt. Det har varit en smärtsam process - men helt nödvändig. Inte heller Samhalls verksamhet har kunnat undantas från kraven på effektiviseringar och besparingar. Det är min mening att Samhall har hanterat dessa krav på ett beslutsamt och handlingskraftigt sätt. Samhalls egen bedömning är att förändringsarbetet har varit tungt och svårt men att Samhall har stärkts, blivit effektivare och mindre beroende av staten. De sparkrav som ställts på Samhall har inte bara berott på behovet av att sanera statens budget. Samhall behövde genomföra omstruktureringar, verksamhetsförändringar och effektiviseringar. Det fanns verksamheter, främst viss tillverkningsindustri, som innebar mycket stora kostnader per arbetstillfälle. Olika omvärldsfaktorer, exempelvis ökad konkurrens från Baltikum och Östeuropa, har gjort det nödvändigt att ändra produktionsinriktning och finna nya, mer konkurrenskraftiga verksamhetsområden. Statens budgetproblem medförde att förändringsarbetet fick genomföras i en något snabbare takt men det arbetet skulle ändå ha behövt göras. Bo Nilssons fråga handlar om vilka förutsättningar som skall gälla för Samhall år 1999. Som Bo Nilsson vet förbereder regeringen nu 1998 års vårproposition där förslag skall läggas om ramarna för de olika utgiftsområdena. Fördelningen av medel på de olika anslagen inom respektive utgiftsområde sker först i höstens budgetproposition. Det är således inte möjligt för mig att i dag säga något om vad utfallet för Samhalls del kan tänkas bli. 1999 att det finns orosmoln framöver. 1998 hotar att bli det tredje förluståret i rad. Enligt Samhall finns risk för en fortsatt negativ utveckling. Den utvecklingen kan inte fortsätta. Inom Arbetsmarknads och Finansdepartementen förbereds nu ett analysarbete, där Samhalls ekonomiska situation närmare skall studeras och analyseras bl.a. med hjälp av särskilt företagsekonomisk expertis. Vidare arbetar Riksrevisionsverket med en studie av Samhall som väntas bli klar till årsskiftet. Regeringen avser att återkomma till riksdagen om Samhalls framtida verksamhet. Det är min ambition och avsikt att Samhall skall kunna ges långsiktigt hållbara förutsättningar för sin verksamhet. Samhall är viktigt för att också de människor med funktionshinder som har allra svårast att hävda sig på arbetsmarknaden skall kunna erbjudas arbete. Men vad som alltid gäller är att möjligheten till ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden skall prövas i första hand innan en Samhallanställning kan bli aktuell. Arbetsmarknadsverket förutsätts år 1998 öka antalet lönebidragsanställda och anställda i offentligt skyddat arbete, OSA, till 53 000 personer. Lönebidragsanställning är även en viktig form för återgång till den reguljära arbetsmarknaden efter Samhallanställning.
Herr talman! Jag får väl tacka för svaret men egentligen fick jag inte svar på mina frågor. Jag har frågat om Samhalls framtid: Är regeringens avsikt att När jag nu inte har fått svar skulle jag vilja försöka med ett annat sätt att fråga. Kanske kan jag då få bättre svar. Jag tänker nämligen ställa ett antal frågor och hoppas på enkla svar. För det första: Trots rekordhög arbetslöshet har Har det verkligen varit rätt? Detta är min enkla fråga. Om regeringen inte gör något nu i budgeten för 1999 måste antalet jobb i Samhall minska med ytterligare 2 500, alltså en minskning ned till 25 000 jobb. Man måste således börja friställa redan i höst, om man inte redan har börjat med friställningarna. Kan detta verkligen vara rätt? För det andra: Fram t.o.m. 1996 fick Samhall kompensation för avtalsenliga lönehöjningar. Anställda med arbetshandikapp har som alla vet - också statsrådet, hoppas jag - begränsad arbetsförmåga. Det är inte riktigt att kräva att de skall kunna öka sin effektivitet lika mycket som övriga anställda. Bara den uteblivna lönekompensationen betyder ett besparingskrav på Samhall på 311 miljoner kronor. I statsrådets egen utredning LOSAM konstateras det att Samhall åter måste ges kompensation för löneutvecklingen. Jag skulle vilja höra statsrådet ge några goda skäl för att inte ge lönehöjningskompensation så som LOSAM För det tredje: 50 % av de funktionshindrade står i dag utan jobb. Samtidigt har jobben i Samhall - låt säga att lönebidragen är ungefärligen oförändrade - dvs. insatserna totalt för de funktionshindrade, minskat. Därför behöver de här människorna mera stöd än vad ordinarie arbetskraft behöver. De här människorna behöver speciella åtgärder. Då kan man fråga sig om det är rimligt att minska antalet jobb ytterligare i Samhall 1999, som Samhall självt varnar för. Om t.o.m. det här skulle accepteras, kan man då få höra vilka andra insatser som statsrådet är beredd att göra för att minska arbetslösheten ordentligt bland de funktionshindrade. För det fjärde: Jag hörde Lars Ulander, som tidigare var ordförande i arbetsmarknadsutskottet, hålla ett tal där han sade att han var övertygad om att det var en vinst för samhället att anställa folk i Samhall i stället för att låta dem gå på a-kassa eller i förtidspension, som ofta är alternativen för de här grupperna. Jag skulle naturligtvis gärna höra om Lasse möjligen hade fel eller om det finns andra skäl till att ha en annan åsikt i dag än Lars Ulander hade då. Jag är för min del helt säker på att Lasse hade rätt. Det är bättre och billigare för samhället att ge jobb i Samhall än att låta folk gå arbetslösa med a-kassa eller t.o.m. förtidspension. När jag nu inte fick svar på de tidigare frågorna önskar jag att statsrådet åtminstone ville ge mig en avsiktsförklaring. Hur skall det gå för Samhall, och hur skall det gå för de funktionshindrade på arbetsmarknaden? Det här är väldigt viktigt för en svag grupp, som jag tycker att vi socialdemokrater borde värna.
Herr talman! Jag delar Bo Nilssons uppfattning att denna grupp är en grupp som skall värnas. Det kan man naturligtvis göra på litet olika sätt. Låt mig ändå först säga att den som läser statistik, och det måste en arbetsmarknadsminister göra, ändå kan konstatera att de arbetslösa har blivit färre under det senaste året. Arbetslösheten har sjunkit ganska kraftigt för den gruppen. Vi kan också konstatera att långtidsarbetslösa arbetshandikappade har blivit färre. Antalet har nästan halverats på ett år. Vi kan också konstatera att det inte bara är åtgärder som har åstadkommit det här fallet, även om åtgärderna är något fler nu än för ett år sedan. Det beror på andra saker. Förhoppningsvis har de kunnat beredas någon form av annan sysselsättning. Vi kan också via statistiken se att lönebidragen ligger litet högre. De ligger sista veckan på 47 000. Det är jag inte nöjd med. Jag har sagt att lönebidragen skall upp över fjolårets nivå. Lönebidrag och OSA, som den åtgärden heter, skall upp till ett snitt på ungefär 53 000. Det finns också i denna uppgång på arbetsmarknaden en viss ljusning för den här gruppen. Det tycker jag att vi skall kosta på oss att erkänna. Men det är klart att det inte räcker. Vi måste göra särskilda insatser för att den uppgång som vi nu ser också skall komma den här gruppen till del i ännu högre utsträckning. Det kan handla om lönebidrag, det kan handla om arbetstillfällen inom Samhall. För att svara på några av frågorna kan jag väl säga att det är klart att jag inte tycker att det är rätt att man friställer 2 500 personer, lika litet som jag tycker att det är rätt att man friställer folk i offentlig sektor. Det finns också en annan uträkning, som vi diskuterade här förut, som visar att om man ser det strikt ekonomiskt skulle det säkert vara lönsamt att alla de här människorna fick gå tillbaka till offentlig sektor. Om man räknar plus och minus kan man säga det. Min ambition är att jobben vidmakthålls 1998. Det är min ambition. Hur det skall gå till får vi återkomma till i den vårbudget som kommer om ett par veckor. De andra frågorna som vi har diskuterat tidigare handlar om resultatkrav. Vi har skärpt kraven på dem som jobbar i Samhall. Det handlar om ytterligare mål, det som LOSAM var inne på. Det handlar om finansieringen på litet längre sikt, inklusive PLO uppräkningen. Det skall ingå i den analys av Samhall som skall göras på ett mer djupgående sätt än t.o.m. LOSAM gjorde. Där skall också effekterna av en eventuell utökning av antalet platser på Samhall göras. Det är klart att det i mitt huvud också finns ett sådant scenario. Hur skulle det vara om vi utökade med visst antal tusen nya platser? Vad skulle det kosta? Hur skulle det vara i förhållande till att vi t.ex. utökade möjligheten till lönebidrag? Men detta är någonting som den utredning som vi kommer att avisera i vårpropositionen kommer att titta närmare på.
Herr talman! Det verkar åtminstone litet ljusare. Nu hoppas jag att vi till protokollet antecknar att ambitionen var att man skulle vidmakthålla antalet anställda för nästa år. Det tycker jag är ett viktigt besked. Jag hoppas verkligen att statsrådet kan leva upp till det kravet. Jag har några uppgifter som jag gärna vill ta upp. Det skulle behövas 170 000 nya jobb som förbehålls funktionshindrade för att denna grupp skall ha samma sysselsättningsnivå som andra grupper i samhället. Det måste vara en utmaning. Det är inget som vi kan nonchalera. Det måste kraftsamlas även om detta är en svag grupp som kanske inte är så högljudd i debatten. Men detta är verkligen en grupp som behöver vår hjälp. Jag tittar på antalet anställda med lönebidrag. Inklusive OSA och Samhall har de från 1990 till 1997 legat oförändrat på ca 80 000. Samtidigt har åtgärderna för arbetslösheten i gemen fyrdubblats. Det råder inget tvivel om att den här gruppen är förfördelad. Jag tycker att det är viktigt att stå upp för just den här gruppen. Jag har några exempel på andra konsekvenser av den situation som Samhall är i. I Kävlinge står det i dagens tidning: Förvånad över uppsägningar på Samhall. Uppgift står mot uppgift när det gäller uppsägningar av anställda på Samhall syd. På bara några månader har sex stycken i Kävlinge blivit uppsagda från Samhall. Det är så hårda krav i dag att folk inte ens platsar i Samhall, utan man säger upp dem därför att de inte är effektiva nog. Det här är naturligtvis ett utslag av de hårda besparingar som man har gjort på Samhall. Jag tycker att det här är ett dåligt sätt att spara på. Jag träffade en kollega innan jag skulle gå hit som sade: Jag har en bekant som inte kommer att få vara kvar på sitt jobb i Samhall därför att hon inte klarar effektivitetskravet. Jag kan ta många exempel. Jag var på ett epilepsimöte i lördags. Jag är ordförande i Epilepsiförbundet. Då var det en kille som sade: Jag har jobbat i Samhall i 30 år, nu orkar jag inte längre därför att effektivitetskraven är så höga som de är. Det går att ta hur många exempel som helst. Jag fick i dag Arbetslivsfakta i min hand. Där står: Få arbetshandikappade får arbete. Det här är mycket allvarliga signaler. Jag tycker att det är vår uppgift som politiker att hjälpa dem som behöver den här hjälpen allra bäst. Nu vet jag inte om den statistik som jag läste upp eller den statistik som tydligen arbetsmarknadsministern har är riktig. Men jag vet att det är hundratusentals människor med funktionshinder och arbetshandikapp som står utanför arbetsmarknaden. De är jättedyra för samhället. Det allra bästa vi kunde göra för dem och för samhället vore att ge dem någon form av jobb. Jag tror att Samhall skulle kunna göra en stor insats i det sammanhanget. Ge Samhall förtroendet och nya resurser! Då tror jag att vi kan skapa många nya meningsfulla arbeten för funktionshindrade.
Herr talman! Först vill jag kommentera att det skulle behövas 170 000 nya jobb för att det skulle bli paritet med de icke arbetshandikappade. Det är klart att man kan räkna så. Men de flesta av de här 170 000 söker ju inte jobb. De finns inte i den kategori som söker jobb. Vår målsättning är att i första hand hjälpa dem som finns hos arbetsförmedlingen eller hos AMI. Däremot kan man säga att om de som i dag inte står till arbetsmarknadens förfogande, alltså inte är inskrivna på arbetsförmedlingen eller AMI, ser att det går litet bättre för den grupp som är inskriven kommer de att strömma ut. Så fungerar det också i den vanliga arbetsmarknaden för icke handikappade. Det behövs ett antal tusen nya jobb för den gruppen, det är helt klart. Jag tycker inte heller att det är en riktigt rimlig jämförelse att säga att de arbetshandikappade trots allt har uppgått till ett visst antal. De har inte blivit fyra gånger fler, som de arbetslösa har blivit, och man kan därför inte jämföra med fyra gånger fler i åtgärder. Jag tycker att den jämförelsen haltar litet grand. Jag blev vidare litet förvånad när Bo Nilsson talade om de personer som slutar. I Samhalls egen studie om Samhall, Merkostnader, en första analys, står det faktiskt på s. 4 att uppsägning eller permittering ej tillämpas. Samhall har inte sedan starten sagt upp eller permitterat anställda med arbetshandikapp på grund av arbetsbrist orsakad av konjunktur eller av andra marknadsskäl. Men jag vet också att man nu inför 1999, om det inte händer någonting, åtminstone säger att man tvingas att göra detta. Jag tar den oron på största allvar, och det är därför som jag nu här kan säga att vi under 1998 skall garantera att det inte blir uppsägningar. Hur det sedan blir för 1999 och 2000 får den här analysen visa.
Herr talman! Jag tror att Kävlingeexemplet speglar oron ute i Samhall. Man har hittills klarat precis det som statsrådet läste upp, men om man inte gör någonting för nästa år, tror jag att det är dags för uppsägningar redan i höst för att man skall klara målet under 1999. Jag tror att det är väldigt viktigt att Samhall får ett besked i frågan om att det här verkligen kan vara sant. Jag hoppas att det inte är sant, utan jag hoppas att man kan ge Samhall det besked som statsrådet uttalat och som nu förs till protokollet, att strävan är att vidmakthålla antalet anställda. Det är oerhört viktigt - inte så mycket för Samhall som för de arbetshandikappade. Det är de som är de viktiga. De anställda i Kävlinge har alltså inte slutat utan fått sluta. Det handlar alltså, som jag ser det, om uppsägningar. Jag är, utan att ha något belägg för det, litet rädd för att det här är början på den oro som känns i företaget. Jag hoppas att det är fel, men jag är litet rädd för detta. Statsrådet säger att de flesta av de 170 000 inte söker jobb, och det är naturligtvis riktigt. Känner man att det inte lönar sig, går man naturligtvis inte till arbetsförmedlingen. Men om man skulle öppna slussarna för de här människorna, är jag helt säker på att det hos dem finns massor av arbetsförmåga som vi i dag inte använder men som skulle kunna användas vettigt utan att det kostar samhället speciellt mycket pengar utan, som jag sade tidigare, tvärtom med vinst. Jag är säker på att det är bättre att satsa i Samhall och på lönebidrag än på passiva åtgärder. Det är klassisk politik från vårt partis sida. Jag är också säker på att det är ett dåligt sätt att spara, om statsrådet fortsätter att spara på Samhall. Jag tror att samhället förlorar på det.

Herr talman! Ja vi är överens om att prioritera den här gruppen. Den är kanske tillsammans med de utomnordiska medborgarna den allra svagaste gruppen på arbetsmarknaden. Det vore dålig socialdemokratisk politik att inte säga det liksom att inte handla därefter. Jag kan också säga att vi förutom de insatser som vi faktiskt kommer att göra för Samhall - jag har nu inte kunnat nämna alla här - har aviserat en ny lag om diskriminering av funktionshindrade på arbetsplatserna. Det är också ett steg i rätt riktning. Jag har, som Bo Nilsson vet, en sakkunnig hos mig, Sonja Fransson, som har till uppgift att särskilt lyfta fram, prioritera och beakta den här gruppen liksom också att driva på det politiska arbetet för den. Efter mig på föredragningslistan kommer socialförsäkringsminister Maj-Inger Klingvall. Vi ägnar ganska mycket tid åt att se hur systemen bättre skall kunna anpassas till varandra, så att det inte är så att den som behöver Maj-Inger Klingvalls och mina olika system skall behöva springa runt mellan dem. Vi sätter människan i centrum, och det handlar då ofta om den gruppen. Myndigheterna och de andra systemen får då organisera sig så att det blir det bästa möjliga för individen. Med det här vill jag säga att det pågår en hel del arbete som kanske inte alltid syns utåt men som jag hoppas och tror på litet sikt ändå skall ge resultat.

Herr talman! Sigge Godin har frågat mig om regeringen avser att komma med förslag till ändringar som gör att återbetalningsbeloppet kan bestämmas utifrån en mer aktuell inkomst. Sigge Godin har vidare frågat om regeringen avser att komma med förslag till administrativa förändringar på de punkter som Riksförsäkringsverket anser är möjliga i nuläget samt när regeringen kommer att göra en total översyn av underhållsstödet. Jag vill börja med att besvara frågan om en översyn av underhållsstödet. I regleringsbrevet för budgetåret 1997 gav regeringen Riksförsäkringsverket i uppdrag att utvärdera effekter och resultat av det nya underhållsstödssystemet. Den rapport som Sigge Godin hänvisar till och den tidigare avlämnade rapporten, som behandlade själva genomförandet av reformen, ingår i denna översyn. En tredje och slutlig rapport kommer att överlämnas till regeringen i slutet av denna månad. I den nyligen avlämnade rapporten konstaterar verket att enligt dess uppfattning har de nya reglerna påtagliga fördelar jämfört med reglerna om bidragsförskott. Riksförsäkringsverket gör också bedömningen att det nya systemet har varit i gång för kort tid för att det redan nu skall föreslå några genomgripande förändringar av regelverket. Verket framhåller också att IT-resurserna till stora delar är intecknade för att klara sekelskiftesproblematiken samt för att bygga upp ett nytt pensionssystem. I rapporten lämnas dock vissa förslag till regeländringar som bedöms kunna genomföras. De innebär inga eller begränsade förändringar i ADB systemet. Verket lämnar också några förslag till förändrade regler där ikraftträdandet bör anpassas till att ADB-systemen har omarbetats. Vidare pekar Riksförsäkringsverket på några områden som enligt dess uppfattning behöver belysas ytterligare. Exempel härpå är grundavdragets storlek och reglerna för underhållsstöd när barn bor växelvis hos båda föräldrarna. Socialdepartementet kommer inom kort att sända ut den aktuella rapporten på remiss för att i sedvanlig ordning inhämta synpunkter från berörda myndigheter och organisationer. Om det visar sig lämpligt kommer även den rapport som lämnas i slutet av mars att remissbehandlas. Under våren kommer en särskild arbetsgrupp inom Regeringskansliet att bereda Riksförsäkringsverkets rapporter. Arbetsgruppen kommer också att bereda socialförsäkringsutskottets uttalande att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag till jämkningsregler vid fastställande av återbetalningsskyldigheten. Arbetsgruppen kommer också att pröva om andra förslag till regeländringar skall arbetas fram. När det gäller Sigge Godins fråga om huruvida regeringen avser att återkomma med förslag som gör att återbetalningsskyldigheten kan bestämmas utifrån en mer aktuell inkomst vill jag först påminna om de resonemang som fördes i propositionen om underhållsstöd. Där sägs bl.a. att reglerna för återbetalningsskyldighet bör vara förutsebara och enkla och att underlaget för procentberäkningen bör vara lätt att få fram och att kontrollera. Att regeringen valde att utgå från den senaste taxeringen när återbetalningsskyldigheten skall bestämmas berodde med andra ord inte på någon slump utan föregicks av noggranna överväganden av olika alternativ. Genom att utgå ifrån taxerad inkomst behöver försäkringskassan inte invänta uppgifter från den underhållsskyldige om en uppskattad inkomst. Den behöver inte heller stämmas av efteråt mot fastställd taxerad inkomst för att se om beloppet var det korrekta. De återbetalningsskyldiga riskerar inte heller att efter två år upptäcka att de bedömt inkomsten till ett för lågt belopp och därefter tvingas betala ytterligare pengar till staten samtidigt med återbetalningsbeloppet för det innevarande året. För de allra flesta är inkomsten ungefär densamma som för två år sedan eller kanske något högre. För att underlätta för de återbetalningsskyldiga som i vissa situationer, t.ex. vid arbetslöshet, kan ha svårt att betala det fastställda återbetalningsbeloppet infördes därför möjligheten att helt eller delvis få anstånd med betalningen.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Det här är ingen ny fråga. Vi brukar diskutera den en gång i kvartalet, och vi lär få fortsätta med det. Utformningen av det nya underhållsstödet har visat sig, enligt vad jag anser, ha mycket allvarliga brister som vi från Folkpartiets sida pekade på när regeringen lade fram sitt förslag. Detta konstaterande innebär inte att vi slår oss för bröstet och säger: Vad var det vi sade? Vi vill i stället föra en debatt och en dialog om hur man på bästa sätt kan avhjälpa de allra värsta bristerna i det här systemet. Herr talman! Tyvärr ger statsrådet inte på någon punkt några signaler om hur de här eventuella förändringarna skall kunna ske. Det har nu gått drygt ett år sedan underhållsstödet infördes. Som statsrådet skriver i sitt svar har Riksförsäkringsverkets rapport kommit, och en annan som offentliggörs i dag. Den har kommenterats i medierna i dag. Jag har inte kunnat ta del av den, men den finns. Eftersom jag inte har rapporten i min hand - mitt utskott har den - utgår jag från att det som står i medierna i dag är korrekt. Där står att de nya reglerna inte ger någon besparing. Det är ganska allvarligt med tanke på den diskussion vi hade när systemet sattes i sjön. Det kostar staten lika mycket som det gamla systemet. Då måste man ställa sig frågan: Är inte det här ett bättre underhållsstöd än det tidigare? Det finns naturligtvis en del fördelar med det, men då borde vi göra någonting åt nackdelarna så att det går att hantera det på ett bättre sätt. I en rapport från en Göteborgskassa sägs att hela 90 % av dem som sökte anstånd har fått det beviljat. Av dessa är 15 % kvinnor, vilket aldrig tidigare kommit fram i debatten. 75 % av dem som ansöker om anstånd har en inkomst som understiger 150 000 av dessa beviljades anstånd. Enligt medierna i dag säger Riksförsäkringsverket att 41 000 personer är noterade hos kronofogdarna. I fjol var siffran 23 000. Det bör man kanske fundera över. Vid samtal med kronofogdarna uppges att de fall där sökande ligger under existensminimum åtgärdas inte. De ligger som passiva ärenden, och där får de ligga i fem år. Därefter avskrivs de. När jag frågar kronofogdarna i dag säger de att man kan uppskatta att ungefär 50 % av ärendena är sådana som man inte kommer att göra någonting åt eller där man i mycket liten utsträckning kan dra in pengar till de avbetalningar som borde göras. Är statsrådet medveten om att de människor som är föremål för betalningsanmärkningar, som det heter, inte kan låna pengar i en bank, de kan inte köpa något på avbetalning osv. Skall det pågå i fem år om de inte får bättre ekonomiska möjligheter? Det finns en mängd sådana problem. Det går ut över barnens bästa när föräldrarna inte kan klara ut de här frågorna och när vi har ett system som inte gör det bättre utan snarare sämre för dem som är arbetslösa och har dålig ekonomi. Jag vill fråga: Vad blir nästa steg? När kan regeringen komma med några ändringsförslag för att råda bot på de värsta bristerna? I många frågor faller systemet samman. Det var det som Folkpartiet varnade för. Därför måste vi få något svar på hur vi skall hantera detta.
Herr talman! Miljöpartiet var också kritiskt när förslaget lades fram. Det är vi fortfarande. Det är ingenting nytt här, inte några nya förslag, såvitt jag kan se. Vad tjänar ett land på att ha i övrigt skötsamma människor hos kronofogden? Underhållsstödet skulle vara bättre för barnen. Det skulle få båda föräldrarna att känna sig delaktiga i sina barns fostran och ta ett delat ansvar. Det här förslaget har inte inneburit några besparingar alls men satt åt en hel del föräldrar, mest pappor. 100 miljoner. Men det löser inte alla problem. Men vad är det för mening att en förälder med inkomster under socialbidragsnormen skall betala för sitt barn och begära socialbidrag för sin egen försörjning? Vi har i ett enigt socialförsäkringsutskott begärt konsekvensbeskrivningar innan nya beslut fattas. Det har ännu inte efter flera år blivit fallet. Då genomförs en sådan här reform. Det har inte gett förväntade resultat heller. Har Maj-Inger Klingvall något bättre förslag än i svaret på interpellationen: Vad göra? Det här genomfördes ju i besparingssyfte, men besparingarna uteblev. Det genomfördes för barnens skull, men det blev så att deras ena förälder ej har råd att träffa dem. Är det inte en mänsklig rättighet att barnet skall ha kontakt med båda sina föräldrar? Är det inte delat ansvar när även en fattig pappa vill och har tid att ta del i barnets eller barnens uppväxt? Det är delat ansvar även om man inte ger pengar. Efter kronofogdens ingripande blir dessa människor ofta fast i en ännu sämre ekonomisk situation, och inte alltför sällan orkar de inte heller träffa sina barn. Skuldfällan har slagit igen över dem. Det här var väl inte meningen?
Herr talman! Statsrådet Maj-Inger Klingvall, interpellanten och meddebattören! Jag såg att man i interpellationen lyfter upp huruvida nuvarande bestämmelser och framför allt konsekvenserna av bestämmelserna rimmar med FN:s barnkonvention. Det inspirerade mig till att ta upp den här frågan ur en annan vinkel. I dag är det så att om en förälder har vårdnaden av ett barn skall den andra föräldern betala ett av försäkringskassan fastställt underhållsbidrag. Det vet vi. Men det finns speciella fall, t.ex. en 16-årig tjej som jag har stött på. Hon far illa i sitt hem och omhändertogs för en tillfällig placering i familjehem. Föräldrarna var skilda sedan länge, och tjejen hade inte haft någon kontakt med fadern under mycket lång tid. För övrigt var hon socialt väl anpassad. Det var ingen problemtjej. Då socialtjänsten av olika anledningar inte lyckades finna en långsiktig lösning på problemet ordnade skolkuratorn det så att tjejen fick inackorderingstillägg för att kunna bo i ett inackorderingsrum under gymnasietiden. Hennes försörjning skulle båda föräldrarna stå för via underhållsbidrag. Till detta kom studiebidraget. Hon var ambitiös och arbetade dessutom extra så fort hon hade möjligheter till detta. Men det tog inte lång tid förrän den ena föräldern började missköta utbetalningarna. Trots påstötningar kom pengarna mer och mer sporadiskt för att till sist utebli helt. Som förklaring angav föräldrarna att det berodde på att de inte kunde betala. Flickan vände sig i första hand till försäkringskassan för att få hjälp. Men där kunde man endast hjälpa till om det var till en vårdnadshavare som utbetalningarna uteblev, inte till ett barn. Hon sökte därför hjälp hos socialtjänsten som inte heller hade någon hjälp ett erbjuda. Detta maskrosbarn har klarat sig trots dessa dåliga förutsättningar. Jag tycker inte att det är rimligt att regelverket i dag är utformat så att ungdomar kan falla mellan stolarna på det här viset. Det borde kunna vara möjligt att även ungdomar som av speciella orsaker tvingas ha ett eget boende i slutet av sin barn och ungdom också skulle kunna få tillgodogöra sig underhållsbidraget. Jag tycker inte att nuvarande situation är rimlig. Jag tror att även om de här barnen inte är många är varje individ viktig. Jag tror att sådana här ungar blir fler och fler. Jag skulle vilja få reda på om de här fallen kommer med i den planerade översikten och översynen.
Herr talman! Låt mig börja med Carina Häggs fråga för den var väldigt speciell. Det är så att underhållsstödet går till vårdnadshavaren och skall gå till samma adress som det barn det gäller bor under. Vi är medvetna om den här problematiken. Jag kan inte i dag ge några besked om vad vi skall göra åt det här, men våra jurister håller på att titta på detta. Det här är ett speciellt fall. Det är mitt svar till Carina Hägg. Jag har försökt att svara på Sigge Godins frågor i interpellationssvaret. Jag tycker att de frågor som ställdes i debatten är väl besvarade. Men låt mig göra det hela ännu litet tydligare. Vi har debatterat denna fråga flera gånger. Detta är en reform som har arbetats fram under lång tid. Flera regeringar har tittat på hur man skulle kunna förändra stödet till barn med särlevande föräldrar. Nu har vi ett nytt system med de barnsjukdomar som nya system har. Samtidigt måste ett nytt system få sätta sig. Man kan inte förvänta sig att få slutliga resultat snabbt. Det kommer att ta tid. Nu har Riksförsäkringsverket utvärderat frågan, och vi är på väg att få den tredje rapporten. Jag har precis som Sigge Godin inte läst den ännu. Rapporten skall överlämnas inom de närmaste dagarna till departementet. Precis som jag säger i svaret kommer vi att titta på förslagen, men vi kommer också att sända dem på remiss. Vi tycker att det är viktigt att få in synpunkter på dessa tankar och på möjligheterna att hitta lösningar - om vi nu finner det rimligt - på en del av dessa punkter. Det kommer också att tillsättas en arbetsgrupp inom Regeringskansliet som skall se på den grundläggande kalkylen i systemet. Vi har ett överskridande för 1997 och ett prognostiserat överskridande för 1998. Vi vill gärna undersöka detta mera i detalj för att bättre förstå varför det är ett underskott. Nära 80 % av det debiterade underlaget får vi in i dag. Den stora förändringen är ju att många fler tar ansvar för sina barns ekonomiska situation. Med det gamla systemet var det 34 % som inte betalade någonting alls. Nu har den siffran gått ned till 17 %. Sammantaget är det nya systemet i dag 500 miljoner kronor billigare än det gamla systemet. Det beror dels på att det är fler som betalar, dels på att det sker en årlig omprövning, vilket man inte alls hade i det gamla systemet. Det är alltså viktigt att få sagt att dagens system är billigare. Vi vill framför allt åstadkomma ett förändrat synsätt med denna reform, ett synsätt som innebär att det i första hand är föräldrarna som är ansvariga för sina barns försörjning.
Herr talman! Javisst skall föräldrar ta ekonomiskt ansvar för sina barn. Det är alldeles korrekt. Jag delar också uppfattningen om förändrat synsätt. Men om man inte ändrar de avarter som finns i systemet blir ju synsättet hos väldigt många att de inte finner detta rimligt. De klarar inte av att betala, och det är inte till barnens bästa att det ständigt är tjafs mellan föräldrarna. Det är sammanlagt 334 000 barn som får underhållsstöd. Av föräldrarna är redan i dag 41 000 registrerade hos kronofogden. Vi kan inte låta detta rulla på så här. Det är detta som är problemet. Vi kände till barnsjukdomarna från början. Nu har det gått ett drygt år, och Riksförsäkringsverket pekar i ett antal punkter på vad man kan göra. Då tycker statsrådet att ärendet skall remitteras. Riksförsäkringsverket vet mycket väl vad som behöver göras och vad som kan göras. Det rör sig om ett antal försäkringskassor. Jag hänvisade till Göteborgskassan i mitt tidigare inlägg. Jag har här ett yttrande från Stockholmskassan. Det är där som de flesta av dessa människor finns. Stockholmskassan pekar på ett antal brister. Om den underhållsskyldige blir arbetslös eller studerar måste han eller hon söka anstånd. Det vore bättre att räkna fram återbetalningsbeloppet på en mer aktuell inkomst. Stockholmskassan pekar också på att återbetalningsskyldigheten inträder redan vid 36 000 kr i årsinkomst. Om man inte kan betala blir det alltså en stor skuld med ränta på ränta, och det löser inga problem. Vidare säger man att systemet är orättvist. Boföräldern kan ha väldigt goda inkomster, men skall ändå uppbära helt underhållsstöd. Indrivning sker redan efter två månader. Enligt vissa kassor sker detta med automatik. De kan inte göra någonting. Mitt i behandlingen av ett ärende kan det ha överförts till kronofogdemyndigheten. Är det rimligt att ha det på det sättet? Det är skilsmässobarnen som är förlorarna. Snart skall riksdagen behandla detta med umgängesresor. Medan föräldrarna diskuterar vem som skall betala dem säger regeringen att man skall dela på dessa kostnader. Skall man inte en gång för alla fatta besluten på ett och samma ställe? Barnen upplever att det är de som är skuld till att föräldrarna träter om pengarna. Den underhållsskyldige pappan eller mamman kan inte träffa sina barn, eftersom det inte finns pengar till resorna. Då skall statsrådet skicka ut saker och ting på remiss! Gör de ändringar som Riksförsäkringsverket har pekat på och som är rimliga och konsekventa och som dessutom leder till litet bättre förhållanden i stället för att skjuta frågan framför er! Hur blir det med de krav som socialförsäkringsutskottet har ställt? Kommer det något förslag i vårbudgeten om hur de frågorna skall lösas? Eller skall också dessa remissbehandlas och skickas landet runt, trots att ett enigt utskott har sagt att man inte accepterar att det fortsätter på det här sättet? Det finns inga politiska kontroverser i utskottet om detta. Vi ser bara att problemen måste rättas till. Hur blir det, statsrådet?
Herr talman! Jag fick kanske inte svar på alla mina frågor. Bl.a. undrade jag hur det ser ut för de föräldrar som inte längre orkar träffa sina barn när de har fått en så dålig ekonomi till stor del på grund av underhållsstödet. Det är kanske den allra viktigaste frågan. Hur skall man lossa dessa föräldrar ur skuldfällan?
Herr talman! Statsrådet! Också jag tycker att det är rimligt att barnen prioriteras på ett tydligare sätt av föräldrarna när det gäller ekonomin. Ibland har man kanske använt sina pengar på ett sätt som inte i första hand har kommit barnen till del. Jag delar grundsynen och tycker att den förändring som har skett på det här området är bra. Men det är inte lätt att vara politiker när man sitter mitt emot en kille som har svårt att betala underhållsstöd. Jag hade en frånskild pappa hemma vid mitt köksbord, och vi satt och gick igenom hans ekonomi och räkningar. Jag hade inget bra råd att ge till honom. Hur han än vände och vred på situationen hade han inte pengar till att betala underhållet. Han hade att välja mellan att betala underhållsbidrag eller att betala den skuld för bostaden som hade blivit kvar efter skilsmässan. Skulden hade alltså inte uppkommit genom spekulation utan det var en skuld som man kan få när ett äktenskap har gått i kras och bostaden har sålts med förlust. Det är inte så lätt att resonera med enskilda människor för att hitta en bra lösning, även om man tycker att beslutet i huvudsak var bra. Jag vill avsluta med att tacka för att den fråga som jag tog upp om det enskilda fallet kommer med i utredningen. Då hoppas jag bara att man hittar en lösning på dessa ungdomars problem.
Herr talman! Jag vill något kommentera frågan om hur stor skuld som man kan skaffa sig. Sigge Godin tog upp ett exempel med en underhållsskyldig som låg på den lägsta inkomstnivån, 36 000 kr. Den stora skulden på ett år skulle då bli 1 200 kr. En person som skall betala maximalt belopp för ett barn under ett år men inte klarar av det hamnar på ungefär 15 000 kr. Om vi jämför det med andra skulder som människor har kan vi få ett annat perspektiv på detta att vara i skuld till sitt barn, som ändå måste vara det högst prioriterade man har. Vilka summor är det vi talar om? Ja, en person med en månadsinkomst på 10 000 kr som har tre barn, varav man är underhållsskyldig för ett, betalar 400 kr i månaden. Resterande, drygt 700 kr, får man via försäkringskassan och skattebetalarna. Vi måste alltså ha litet perspektiv på de belopp vi talar om. Sigge Godin ger sken av att vilja se på den här frågan med mer generösa glasögon än regeringen. Jag skulle då gärna vilja veta hur stor generositeten är från Sigge Godins och Folkpartiets sida. Jag har tittat på den motion som ni väckte i höstas, och där vill ni spara 300 miljoner till i förhållande till regeringens budgeterade belopp för underhållsstödet. Jag är självfallet oerhört intresserad av att få veta hur det skall gå till. Om vi skall räkna med samma överskridande 1998 som vi hade 1997, handlar det alltså om ungefär 1 miljard som skall tas hem. Är det då de underhållsskyldiga som skall betala mer, eller är det vårdnadshavarna som skall få mindre? Hur skall det gå till? 1 miljard är mycket pengar. Jag skulle gärna vilja ha ett svar på den frågan, eftersom Sigge Godin får det att låta som om Folkpartiet på något sätt är mera generöst än regeringen i den här frågan.
Herr talman! Statsrådet talar inte om annat än den besparing som pekas ut och säger inte någonting om hur det hela skall gå till. Vi vill utgå från föräldrabalken, där båda föräldrarna har ett gemensamt ekonomiskt ansvar och gemensamt deltar i försörjningen av sina barn. Så enkelt är det. Då kommer vi till en annan siffra. Låt mig säga att jag inte är ensam kritiker. Här står hela socialförsäkringsutskottet, liksom de stora kassorna i Stockholm och Göteborg och även kronofogdarna. När man pratar med dessa människor säger de samfällt att man inte borde med automatik efter två månader skicka en massa ärenden till kronofogdarna. Det drabbar ju dessa människor, eftersom de har betalningsanmärkningar. De säger att de borde få sköta det här i större utsträckning på kassorna, därför att de kan lättare komma överens om betalningsplaner. Om det är fråga om så litet pengar - som statsrådet litet vårdslöst försöker beskriva det för dem som läser protokollet - bör vi låta kassorna göra det. De har en bättre kontakt med dessa människor, och de kan klara ut det på ett bättre sätt. Låt mig än en gång säga att det är för barnens bästa och barnens rätt till båda sina föräldrar som jag ständigt tar upp det här. Jag gör det inte för att måla in regeringen i ett hörn - det gör ni så bra själva. Ni vet exakt hur ni skall göra. Gång efter gång när vi pratar om de här frågorna har ni bara ett besked, nämligen att ni skall skicka frågorna på remiss. Det löser inte problemen. Återigen frågar jag: Får vi något besked i vårpropositionen? Det hastar. Vi har provat systemet i drygt ett år, och det visar sig att det har utomordentligt stora brister, som vi tillsammans borde åtgärda.
Herr talman! Jag kan bara konstatera att jag inte har fått något grepp om hur Folkpartiet tänker spara 300 miljoner i förhållande till regeringens belopp, vilket totalt blir över 1 miljard. Men jag har förstått att vad man vill åstadkomma är en mycket långtgående behovsprövning. Det förvånar mig väldigt mycket, därför att det är ett så oerhört stort avsteg från Folkpartiets syn på välfärdspolitiken och det som Folkpartiet står för, dvs. en generell välfärdspolitik. Jag känner mig oerhört bekymrad inför tanken att Folkpartiet skulle få möjlighet att utöva inflytande över det här systemet - vad skulle det då handla om? Om det är fråga om 1 miljard blir det ju mycket långtgående regelförändringar. Det är, som sagt var, tvärtemot det som brukar vara Folkpartiets ledstjärna när det gäller välfärdspolitiken. Vi skickar frågor på remiss därför att man måste göra det när man bereder ärenden, innan man kan lägga fram förslag för riksdagen. Det är inte något nytt, utan det är en självklarhet när ärenden bereds i Regeringskansliet för att så småningom behandlas vidare i riksdagen. Det vi gör, som jag har berättat om, är att dels gå igenom den grundläggande kalkylen när det gäller underhållsstödet, dels titta igenom och skicka förslagen från Riksförsäkringsverket på remiss. Vi skall nu bereda det. Om det finns behov av förslag kommer vi att kunna lägga fram dem i samband med budgetpropositionen i september. Det är viktigt att vi får genomarbetade förslag för att vi skall kunna ta ställning till dem i det fortsatta beredningsarbetet. Vi socialdemokrater vill ha ett generellt stöd, en garanti som går ut till alla barn. Vi vill ha ett förändrat synsätt: Det är föräldrarna som i första hand tar ekonomiskt ansvar för sina barn. Vi tror att det är bra för barnen.

Fru talman! Herr statsråd! Betänkandet som vi nu inbjuds att besluta om är till stor del en uppföljning av beslutet om den migrationspolitik som vi fastlade här i kammaren i december 1996. Ingenting avgörande nytt har inträffat sedan dess. En del kompletterande beslut har fattats om barns ställning i utlänningsärenden och också om återkallande av givna uppehållstillstånd. Den delvis förändrade utlänningslagstiftningen som det beslutades om i december 1996 har i det praktiska utförandet fungerat i stort som vi, som då ställde oss bakom den, förväntat oss. Från moderat sida har vi därför inte sett någon anledning att föreslå några förändringar nu med det undantaget att vi gärna önskar att få prövat möjligheterna till en något mer generös arbetskraftsinvandring. Självfallet är inget tillstånd statiskt. Förändringar och förbättringar i lagstiftningen måste alltid diskuteras. Förändringar i praxis och arbetssätt utvecklas naturligt allteftersom nya erfarenheter vinns. Så måste det ju vara. Nu är det aktuellt att se över asylprocessen, ett önskemål som vi moderater länge har haft. Regeringen har tillsatt en utredning, NIPU, som har fått i uppdrag just att se över asylprocessen. Vi moderater anser att flykting och invandringspolitiken inte lämpar sig för enkel partipolitisk träta över blockgränsen. Betänkandet på vårt bord konfirmerar att det finns en rejäl förankring för den förda politiken här i riksdagen och också förhoppningsvis ute i landet bland människorna. En invandringspolitik skall präglas både av humanitet och av tydlighet. Ordning och reda skall förenas med medmänsklighet. Ju bredare och djupare legitimitet som politiken får på detta område, desto mindre risk för förenklade och populistiska budskap. Flyktingpolitiken är viktigare och större än invandringspolitiken sett i ett globalt perspektiv. Flyktingpolitiska insatser berör långt fler människor i flyktingarnas egna hemländer eller närområden. Strävan måste vara att skydd skall ges till så många som möjligt av dem som behöver det. Flyktingproblemen kan inte lösas enbart inom något lands gränser. Det är viktigt att vi anlägger ett migrationspolitiskt perspektiv på våra göranden och låtanden i det internationella samarbetet. Utgångspunkten måste vara att varje människa har rätt att under fria och trygga former leva och verka i sitt hemland. Alla internationella ansträngningar måste inriktas mot detta mål. Det svenska engagemanget är välkänt och uppskattat internationellt. För att skapa trygghet och säkerhet i vår värld krävs oändliga ansträngningar. Det är en process där själva processen på något sätt är målet, för ända fram når vi aldrig. Att involvera så många aktörer som möjligt är avgörande för en lyckosam utveckling. Samverkan med andra länder är helt nödvändig. FN, UNHCR, OSSE, Europarådet - för att nämna några internationella organ - har olika roller och gör sina viktiga insatser när folkrätten kränks och konflikter uppstår. Nato är den mest potenta aktören på utförarsidan och kan ge kraft och eftertryck när ord och sanktioner inte förslår. Sveriges nya roll som alliansfri men ändå aktivt medverkande part i samband med fredsbevarande insatser upplevs av många som värdefull. Vi har inga egna intressen annat än just fred och säkerhet. Insatserna kan variera i inriktning och omfattning, från diplomati, övervakning och observation till militära insatser t.o.m. under Nato. Att hindra att flyktingströmmar uppstår eller att hantera sådana när de uppstår är ett gemensamt intresse för EU och övriga världssamfundet. Ensamma kan vi inte åstadkomma så mycket. Vårt EU-medlemskap ger oss nya och mycket intressanta möjligheter att påverka. EU behärskar andra instrument än andra organisationer. Inom ramen för samarbetsavtal som EU upprättar med en lång rad länder i den s.k. tredje världen kan konstruktiva dialoger upprättas i syfte att åstadkomma mänskliga rättigheter, utveckling, marknadsekonomi, ökad handel och investeringar. Amsterdamfördraget ger nya förutsättningar att samordna europeisk flykting och invandrarpolitik. Ett bra exempel på ett EU-samarbete i detta sammanhang är det s.k. Irakpaketet som nyligen har beslutats av ministerrådet och som innehåller en rad åtgärder syftande till att hindra människosmuggling, men också att sörja för att en bättre asylprocess och gränskontroll praktiseras av medlemsländerna, detta i kombination med en rad åtgärder för att på politiska väg få till stånd en bättre situation för i detta fall kurderna främst i norra Irak. Dublinkonventionen och Schengenavtalet tydliggör medlemsstaternas åtaganden och förpliktelser vad gäller fri rörlighet och om hur asylförfarandet skall utformas. Därmed kan s.k. asylshopping och s.k. Fru talman! Konflikter bryter ju ändå bevisligen ut trots förebyggande insatser eller på grund av otillräckliga sådana. En genomtänkt hållning när konflikter inträffar och flyktingströmmar uppstår är nödvändig. I den migrationspolitiska propositionen 1996 har regeringen beskrivit hur en aktiv politik bör formuleras, och riksdagen har ställt sig bakom denna. Inte minst är det viktigt att sträva efter solidariska lösningar, s.k. burdensharing. Tillfälliga uppehållstillstånd vid massflyktssituationer och kvotöverföringar är andra lösningar som är aktuella, beroende av omständigheterna. Som jag nämnt skall Sverige aktivt verka i världen för att underlätta för flyktingar. Vi skall samarbeta med andra för att förverkliga de mål som jag nyss beskrev. Vi skall också här i vårt land ha en genomtänkt asyl och invandringspolitik som anknyter till vår generella syn på flyktingpolitiken. En invandringslagstiftning måste förena flera principer samtidigt. Den måste grundas på humanitära principer och internationella konventioner. Den måste stå i samklang med den flyktingpolitik som vi vill medverka till på internationell nivå. Skydd och återvändande är nyckelorden. Vidare måste asylprocessen vara såväl rättssäker som snabb och noggrann, en nog så svår avvägning. Den utredning, NIPU, som jag nyss nämnde om, arbetar med att se över asylprocessen. Denna utredning är mycket viktig och den skall syfta till att ge ett bra resultat. Särskilt angeläget är det att etablera en tydlig tvåpartsprocess i domstolssystemet, något som vi moderater länge har önskat. Invandringslagstiftningen måste vidare vara begriplig och ge entydiga signaler till dem som är asylsökande, till myndigheterna som har att besluta i enskilda ärenden, till allmänheten som har rätt att kräva tydlighet men också till de organisatörer av illegal människosmuggling som noggrant håller reda på de olika ländernas lagstiftning och mottagningsförhållanden. I detta sammanhang konstaterar jag till min glädje att utskottet har ställt sig bakom motioner från Moderaterna och från Sigrid Bolkéus från Socialdemokraterna om en bättre och mer skärpt inresekontroll. Jag hävdar att polisen inte tillräckligt har prioriterat gränskontrollen i sitt löpande arbete, något som har bidragit till att de flesta asylansökningar nu sker efter inresa i landet. De besparingar som polisen sett sig tvungen att göra inom detta område ökar kostnaderna för Invandrarverket, eftersom utredningar och längre vistelsetider innan beslut fattas blir följden. Det är med tillfredsställelse jag konstaterar att utskottet gör ett tillkännagivande om att Invandrarverket bör få ökade befogenheter i gränskontrollarbetet. Det finns en oro på många håll ute i samhället som vi måste lyssna på och respektera. Rätt eller fel ställer sig många människor oförstående till att Sverige tagit emot så många invandrare under så kort tid, samtidigt som Sverige kämpar med en hög arbetslöshet och för låg tillväxt i ekonomin. Denna oro kanske inte alltid får genomslag i massmedierna, men kommer många av oss till del på annat sätt. Jag delar Rose-Marie Frebrans åsikter såsom de kommer till uttryck i hennes reservation under mom. 1. De kristna och humanistiska värderingarna måste utgöra grunden för migrationspolitiken. Men den oro och osäkerhet som finns bland många människor vid mötet med annorlunda kulturella mönster måste respekteras och tas på allvar. I många kommuner konkurrerar ökade socialbidragskostnader med anslag till skola, barnomsorg och äldrevård. Invandringen kostar pengar. Låt oss inte förneka det. Med anledning av Sten Anderssons motion angående kostnader för invandringen vill jag endast i korthet säga att denna fråga behandlades av Invandrarpolitiska kommittén för ett par år sedan. I en studie som kommittén beställde från ESO beräknas invandringen kosta ca 16-22 miljarder netto. Denna summa stämmer i stort sett med beräkningar som riksdagens utredningstjänst utfört på mitt uppdrag. Huvudsakligen beror denna höga kostnad på en överrepresentation av invandrare bland de arbetslösa. Detta kan inte invandrarna som grupp lastas för, utan ansvaret är regeringens, och kanske allas vårt ansvar för övrigt, för den bristande förmågan att driva en politik för ökad tillväxt och ökad sysselsättning. Så som världen ser ut och givet de nuvarande förutsättningarna i Sverige måste vi ha en reglerad invandring som grundas på humanism och rätten till skydd. Så är det i övriga länder i Europa, och vi kan givetvis inte ha en egen hemgjord invandringspolitik. Men internationalismen är viktig för oss moderater. Vi är pådrivande när det gäller Europasamarbetet. Ett Europa utan gränser närmar sig stadigt. Efter en EU-utvidgning, som vi starkt förespråkar, kommer 400 miljoner människor eller fler att fritt kunna röra sig och arbeta inom den gemensamma arbetsmarknaden - allt detta tack vare det unika samarbete som sker inom EU. Även i ett läge med reglerad invandring och i perspektivet av en gemensam arbetsmarknad i EU borde det ändå finnas utrymme för mer öppenhet vad gäller möjligheter för medborgare från andra länder i världen att få uppehålls och arbetstillstånd. I dag beviljas endast ett fåtal sådana uppehållstillstånd. Det kan inte vara tal om en fri arbetskraftinvandring, men en ökad generositet borde vara möjlig och önskevärd. Vi moderater yrkar därför bifall till vår reservation under mom. 16. Fru talman! I ett särskilt yttrande tar vi upp frågan om ett ökat försörjningsansvar vid anhöriginvandring. Sverige hör nog till de mycket få länder som inte har ett sådant. Även en del frivilligorganisationer har påpekat denna möjlighet. Om ett ökat försörjningsansvar kan etableras borde anhöriginvandringen kunna blir mer generös. I samband med behandlingen av det migrationspolitiska betänkandet i december 1996 yrkade vi moderater på en utredning av detta. Statsrådet Schori visade då ett visst intresse. Det är därför naturligt att nu återkomma med en fråga om det sker några överväganden i denna sak i Regeringskansliet.

Fru talman! Flyktingfrågorna engagerar människor från alla våra samhällsskikt. Många känner att vi i vårt land har tagit emot alltför många som har sökt skydd från förföljelse och krig. Andra anser att vi borde vara ännu generösare än vad vi är i dag. Någonstans mitt emellan dessa uppfattningar finns Centerpartiet och majoriteten i dag. Centerpartiet accepterar den förda flyktingpolitiken och därmed också de allra flesta ståndpunkter som förs fram i detta betänkande. Majoriteten, som består av Socialdemokraterna, Moderaterna och Centern, försöker finna fungerande vägar att klara många mycket svåra och komplicerade ställningstaganden. Det utvidgade flyktingbegreppet, som antogs av riksdagen i december 1996, har medfört att det i dag ges ett ökat skydd för personer som söker skydd i vårt land. Eventuell risk för dödsstraff, kroppsstraff eller annan omänsklig behandling finns med i bedömningen. Även sexuell läggning skall vägas in i den bedömning som sker innan uppehållstillstånd kan meddelas. Det ändrade anhörigbegreppet har också fått gehör av Centerpartiet. I alla dessa fall är det i det närmaste omöjligt att säga om våra beslut är rättvisa eller inte. Vi har ju våra lagar att följa. Tillämpningen sker individuellt, och det kan vara svårt att förstå att till synes likartade skäl bedöms olika. Vi från Centerpartiet anser att bedömningarna skall göras med en humanistisk inställning. Man skall vara generös i sina bedömningar. Vissa får stanna, och andra får inte stanna. Jag tror att våra myndigheter som har att handlägga detta gör det efter de förutsättningar som finns. Det finns stora svårigheter att klarlägga t.ex. identitet hos asylsökande. Passen försvinner i alltför många fall. Om det är människosmugglare inblandade eller inte kan man bara gissa sig till. Men att det finns något slags resebyråverksamhet är helt uppenbart, på både gott och ont. Det innebär att de människor som har uppenbara skäl att erhålla uppehållstillstånd inte kan behandlas inom rimliga tider när det kommer så stora grupper. Våra gränskontroller fungerar inte tillräckligt väl. Asylsökande får inte sin sak prövad efter det system som vi beslutsfattare hade som avsikt med vår lagstiftning. Detta underblåser också den opinion som kritiserar den svenska flyktingpolitiken. Kortare väntetider och snabbare behandling vid gränserna är ett absolut mål att sträva efter. Invandrarverkets roll måste stärkas. Centerpartiet följer de effekter som alla våra beslut betyder för enskilda asylsökande. Visst kändes det meningslöst när man träffade de kosovoalbaner som hade väntat på att få stanna i Sverige och som när avvisningsbeslutet var fattat inte kunde återvända till sitt hemland. I en interpellation till invandrarministern tog jag upp detta för några månader sedan. Då saknades ett avtal som skulle ge dessa människor möjlighet att återvända. Under tiden växte oroligheterna, och det fanns stor fruktan för att tvingas återvända till det som de en gång hade flytt ifrån, som fortfarande var lika oroligt. Nu får de här människorna stanna kvar, och det tycker vi är bra. De levde under många månader i ett Kafkaliknande tillstånd - ingen framtid, inget hopp. Många unga män fanns i denna grupp. De har levt alltför många år i flyktingläger, och deras uppväxttid har passiviserat dem. Nu måste de få en rejäl chans till integration i sitt nya hemland. Frågan om kvinnoimport och kvinnomisshandel har riksdagen i många år tagit upp för att finna lösningar som förhindrar detta förfaringssätt. Det är säkert mer än tio år sedan jag tog upp det i en motion. De kvinnor som gift sig med en svensk man och som när de kommer hit misshandlas och utnyttjas måste finna möjligheter att bo kvar eftersom de i många fall inte återvända till sina hemländer av olika skäl. Nu är denna fråga på nytt under utredning. Den s.k. NIPU-utredningen skall försöka att lösa problemet. Jag hoppas att så blir fallet. Centerpartiet har valt att inte stödja kravet på att en ettårsgräns skall införas för dessa utsatta kvinnor för att kunna erhålla uppehållstillstånd. Vi anser att två år är en väl avvägd tidsperiod generellt, men undantag måste kunna göras utifrån de enskilda behov som föreligger. Fru talman! Barnens situation i flyktingfamiljerna har vi alltid värnat. Fortfarande finns det brister. Barnen glöms ofta bort. De får inte den stimulans som de behöver då de lever i flyktingförläggningar under långa perioder. Än värre blir situationen för de familjer som har gått under jorden och gömmer sig i vårt land. De lever under svåra förhållanden. De har ingen möjlighet att få sina basala behov tillgodosedda som t.ex. sjukvård, skolgång och en social gemenskap under trygga former. Den nya bedömningsgrund som beslutats om när det gäller hänsyn till barn borde kunna tillämpas för de flyktingfamiljer som fått avvisnings eller utvisningsbeslut och sedan gömt sig. Centerpartiet anser därför att de barn som tidigare fått utvisningsbeslut bör få dessa omprövade efter det nya regelsystem som införts. Det borde betyda att ett antal av dessa kan erhålla uppehållstillstånd. Detta yrkar vi på i vår reservation 29, vilken jag yrkar bifall till. För övrigt yrkar jag bifall till betänkandet i dess helhet.

Fru talman! Folkpartiet var och är kritiskt mot den nya asyllagstiftningen som trädde i kraft den 1 januari 1997. Färre människor med goda asylskäl kan få uppehållstillstånd i Sverige. Man har gjort en medveten sammanblandning av flyktingar och invandrare i största allmänhet. Detta sker i och för sig inte enbart i Sverige utan också i den europeiska debatten. Genom att antyda att de asylsökande i huvudsak kommer från fattiga länder har man velat skapa intryck av att de asylsökande huvudsakligen är ute efter att förbättra sin ekonomiska och sociala situation. Genom att avskaffa begreppen de facto-flykting och politiskt-humanitära skäl och en insnävning av anhörigbegreppet har flyktingpolitiken blivit betydligt mer restriktiv än tidigare. Folkpartiet anser att asylrätten måste värnas och ta sikte på den enskilda människans situation. Gustaf von Essen talade här alldeles nyss om kristna och humanitära värderingar. Vi många som träffar de humanitära organisationer och de människor som jobbar med flyktingarna i Sverige är väl medvetna om att de inte anser vi lever upp till dessa kristna och humänitära värderingar i Sverige med den lagstiftning vi har. Jag delar den uppfattningen. Fru talman! Det finns väl ingen som sysslar med flykting och invandrarpolitik som inte efter januari 1997 fått frågor om hur man skall få rätt att ta hit sin ensamma mamma som varken har släktingar kvar i sitt hemland eller har egen bostad och omsorg, och kanske inte heller arbete om hon är i den åldern. Svaret blir då alltid nej, eftersom någon hushållsgemenskap inte funnits på flera år. Rätten att få ta hit sin gamla förälder och försörja denne ges inte, som Gustaf von Essen säger. Kvar står också en mycket restriktiv visumpolitik som inte heller medger att en gammal anhörig kan få vistas i Sverige någon längre tid om ens alls på grund av risken att de vägrar resa tillbaka till något de inte längre har i sitt hemland. Fru talman! Jag skall inte bara vara kritiskt mot betänkandet och majoriteten. Det var med glädje som vi kunde enas om att motionen från Sten Tolgfors som handlar om vuxenadoption ändå fick en bra och rejäl skrivning. Jag förutsätter att regeringen ser till att den frågan löses snarast. Vi i Folkpartiet anser att den svenska viseringspolitiken för släktbesök måste göras mer generös. De som har barn i Sverige borde egentligen inte behöva söka visum för att besöka dem. Det är en självklarhet att man skall kunna ha en nära relation med sina barn och sina nära anhöriga. Familjer splittras genom att en familjemedlem som får avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd tvingas resa tillbaka till sitt hemland för att göra ansökan under åberopande av anknytningsskäl. Vare sig man lämnar sin ansökan utanför Sveriges gränser eller man lämnar den i Sverige förutsätter jag att resultatet blir detsamma. Det skall prövas på samma sätt som man prövar all annan verksamhet när det gäller flyktingar och invandrare. Det borde vara möjligt att lämna sin ansökan här i Sverige när man ändå vistas här. Fru talman! Folkpartiet anser i reservation 2 att det behövs ett europeiskt samarbete för en gemensam generös flyktingpolitik. EU bör utveckla en gemensam asylpolitik så att ansvaret för flyktingströmmarna fördelas mer jämnt mellan Europas stater. Det får givetvis inte bli så att de minst generösa länderna sätter normen. Detta måste prägla såväl Schengenavtalet som Dublinöverenskommelsen. Schori när han nu besöker oss här i kammaren. Vad görs det ute i Europa från svensk sida för att driva på i den här frågan? Den har varit aktuell i många år. Det är kanske en av de allra viktigaste frågorna. Jag hoppas att vi får en diskussion om den saken. Vi anser också att det återstår mycket arbete för att få till stånd en bättre samordning av politiken när det gäller flyktingar i Norden. Trots de insatser som ministerrådet gjort inom den nordiska samrådsgruppen och det s.k. migrationsutskottet återstår mycket i övrigt att önska. Sverige måste driva på i de frågorna också i det nordiska samarbetet. Fru talman! Genèvekonventionens tolkning av flyktingbegreppet bör breddas så att det innefattar också förföljelse på grund av kön och homosexualitet. En sådan tolkning är numera etablerad i flera länder och förespråkas också av UNHCR. Handläggningen av asylärenden kan bli orättvis mot kvinnor om inte det fullständiga sammanhanget av deras liv och erfarenheter kan tolkas. Det finns goda exempel från USA, Australien och Kanada där man utfärdat riktlinjer för de tjänstemän vi immigrationsmyndigheterna som intervjuar och fattar beslut i sådana ärenden. Många motioner har väckts angående uppskjuten invandringsprövning. Dessa har sin bakgrund, som Karin Israelsson talade om, i de stora problem reglerna medför för kvinnor som lockas till Sverige på olika sätt av män som sedan misshandlar dem eller på annat sätt utsätter dem för övergrepp. Under sådana förhållanden skall det vara självklart att kvinnan får ett permanent uppehållstillstånd trots att villkoren enligt tvåårsregeln inte alltid är uppfyllda. Fru talman! Folkpartiet anser att tillfälliga uppehållstillstånd inte skall vara ett regelmässigt inslag i svensk flyktingpolitik. Att tvinga tillbaka en flykting till hemlandet efter flera år är både inhumant och ohanterligt. Denna regel bör därför vara användbar endast i massflyktssammanhang. I Sverige finns ca 2 000-3 000 kosovoalbaner som ansökt om asyl. De har levt här i många år. Som läget är nu i Kosovo är det inte rimligt att sända tillbaka dem. Vi anser därför att väntetiden och situationen i Kosovo är sådan att de bör få stanna permanent i Sverige, eftersom de har vistats här så pass lång tid. Folkpartiets mening inte tillräcklig. Den är till intet förpliktande. Vi anser att barnkonventionens väsentliga skrivningar skall införlivas i den svenska utlänningslagtiftningen. Vi anser också att långa väntetider vid asylutredningar och den osäkerhet som skapas är skadlig för barnen. Det bör därför finnas en spärr mot att utredningar drar ut på tiden. Särskilt viktigt är det när det gäller familjeåterföreningar, såvida inte vederbörande själv orsakat att handläggningen drar ut på tiden. Hänsyn till barnens bästa kräver också att ett omhändertagande enligt LVU måste ges företräde framför utlänningslagens bestämmelser om utvisning. Detta innebär i praktiken att socialnämndens medgivande kommer att krävas innan avvisning eller utvisning av ett barn kan ske. Vi kräver därför att utlänningslagen ändras så att detta uttryckligen anges i lagen. Fru talman! Gustaf von Essen talade om den breda enighet som finns i Sveriges riksdag när det gäller dessa frågor. Man kan fråga sig var det stora moderata oppositionspartiet är. Menar Gustaf von Essen att den socialdemokratiska flyktingpolitiken är så bra att det inte finns skäl att opponera mot den på någon enda punkt? Moderaternas reservation om möjlighet till arbetskraftsinvandring är Moderaternas enda sätt att opponera i fråga om detta. Då är det inte mycket att över huvud taget diskutera i Sveriges riksdag. Det bidde inte ens en tumme av Moderaternas åsikter. Jag tror inte att Moderaterna är så överens att ni inte är beredda att ta upp de väsentliga frågorna, de kristna och humanistiska värderingar som vi alla borde stå bakom. Det tycker jag är en självklarhet. Vad anser Gustaf von Essen att man borde göra i dessa frågor utöver det som framgår i det dokument som vi diskuterar i dag? Eller är detta allt? Behöver inte något utöver detta göras? Fru talman! Folkpartiet står självklart bakom alla sina reservationer, men för tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservationerna 2 och 7.
Fru talman! Jag skall börja med att ta upp Sigge Godins vilja att återgå till den nivå som gällde innan riksdagen fattade beslut om det stora migrationspolitiska betänkandet för drygt ett år sedan. Det skulle i praktiken innebära att vi återgår till en inskränkning av asylrätten, eftersom asylrätten då tolkades mycket snävare än vad som nu sker. Nu använder vi oss av UNHCR:s handbok när vi gör asylprövningar. Vi har alltså utvidgat asylbegreppet och gjort det lättare att få asyl i Sverige på konventionsbasis. Det är väl något som Sigge Godin måste tycka är bra. Det andra som jag vill ta upp gäller frågan att pröva olika flyktingars skäl. Att komma från ett land där det rent allmänt råder fattigdom och elände är i sig inte asylgrundande, utan det är individuella aspekter som skall vägas in och ingenting annat. Därför har vi i Sverige ett system där vi säger att det skydd som skall erbjudas inte rent allmänt är ett bättre liv för människor från tredje världen. I detta sammanhang måste vi vara tydliga och klara. Vår asyllagstiftning bygger på detta grundläggande element. Det tredje som jag vill ta upp är Sigge Godins fråga om Moderaterna till varje pris måste opponera gentemot Socialdemokraterna. Nej, det behöver vi inte. I många frågor kan vi se en gemenskap. Jag har under årens lopp uppfattat att Socialdemokraterna i de kontakter som vi har haft i dessa frågor har velat lyssna på oss moderater. Det har gjort att vi också har kunnat komma överens. Jag tror att det är styrkan att vi också vågar stå för en helhetssyn, nämligen både humanism och realism.
Fru talman! Visst kan Gustaf von Essen läsa upp vad UNHCR står för och vad som står i den handbok som finns tillgänglig. Men det är inte riktigt det som jag menar. Om man menar att människor som har skyddsbehov också skall ha förutsättningar att få skydd i Sverige är detta det allra viktigaste. Det går enligt mitt sätt att se inte att ställa detta mot, utöver vad ni har kommit överens om här, givetvis också tillsammans med Centerpartiet, att det bara är arbetskraftsinvandringen som skulle vara det intressanta att ta upp i den moderata politiken. Jag har litet svårt att förstå det. Det är inte så länge sedan som vi hade en gemensam regering, och jag tycker att det är litet konstigt att Moderaterna har fjärmat sig så långt från den politik som de då delade med Folkpartiet på den tiden. Men det är möjligt att Moderaterna tycker att det är bra att gamla föräldrar inte får en chans att komma till sina barn när de kanske har sitt enda barn i Sverige och inte har några andra nära släktingar, ingen bostad och knappt så att de klarar sig. Då borde vi ändå tillsammans kunna stå upp och säga att det inte är värdigt svensk flyktingpolitik att inte också se till de nära anhöriga även om de inte har skyddsskäl.
Fru talman! När det gäller asylrätten generellt sätt finns det ingen automatisk rätt för människor att söka asyl just i Sverige. Asylrätten bygger på att man söker asyl i första säkra asylland och det som oftast ligger närmast till. De som ändå kommer direkt till Sverige och söker asyl vid gränsen skall prövas utifrån den lagstiftning som vi har. Det innebär att man skall pröva om skyddsbehov föreligger. Beträffande anhöriga ställde jag i mitt anförande en fråga till statsrådet om regeringen inte kan tänka sig en lösning som innebär att ett försörjningansvar kan inträda. Därmed skulle anhöriginvandringen kunna göras något mer generös. Jag fick intrycket av Sigge Godin att han var inne på samma tankar. I detta sammanhang tror jag att Folkpartiet och Moderaterna möjligtvis står varandra rätt så nära. Försörjningsansvaret måste utredas och klarläggas. Det är ingen enkel fråga. Men de allra flesta länder har detta, och det borde vara möjligt att införa det även i Sverige. Man kan tänka sig sponsring från frivilligorganisationer. Man kan tänka sig åtaganden på annat sätt som gör att det är möjligt att försörja en extra anhörig. Det är väl inte meningen att det alltid skall vara skattebetalarna som skall stå för alla kostnader?
Fru talman! Gustaf von Essen gör som den gamle skolläraren som jag kommer ihåg från min barndom. Han försöker läsa upp vad svensk flyktingpolitik och internationell flyktingpolitik handlar om, nämligen att man inte alltid har rätt att komma till Sverige utan att man skall söka asyl i första bästa asylland. Visst är det så. Vi kan dessa frågor, Gustaf von Essen. De har vi tagit upp i utskottet, och vi läser på inför varje nytt sammanträde om dessa frågor. Det behöver vi alltså inte diskutera. Om Moderaterna menar något med anhöriginvandringen och att man skulle kunna lösa denna fråga på något sätt, tycker inte jag att det är till fyllest med ett särskilt yttrande. Vi hade i och för sig kunnat diskutera frågan i utskottet och kanske kunnat komma fram till en gemensam åsikt som är litet starkare och som innebär att man sätter litet mer press på statsrådet som är här i dag och regeringen att göra något i denna fråga. Om man utgår från de värderingar som vi har och som jag vet att Gustaf von Essen också har, dvs. humanistiska och kristna värderingar, då kan man inte behandla gamla människor på detta sätt. Men det finns fler frågor i Folkpartiets flyktingpolitik som jag tycker att Moderaterna skulle kunna studera litet närmare. Då skulle vi kanske komma överens om en del saker. Det måste vara en stark opposition även i denna fråga.

Fru talman! Utskottsmajoriteten, dvs. Moderaterna, Socialdemokraterna och Centern, skriver i det betänkande som vi nu behandlar att den svenska sylpolitiken präglas av humanitet och generositet. Samtidigt skriver man att Sverige under 1990-talet i förhållande till sin folkmängd är det land, förutom Tyskland, som i förhållande till sin folkmängd tagit emot flest asylsökande och deras anhöriga än något annat land i västvärlden. Låt mig först säga att detta uttalande från utskottsmajoriteten inte, enligt min mening, är den rätta tolkningen av humanitet och generositet. Att mäta ett lands humanitet och generositet i förhållande till andra länders flyktingmottagande är meningslöst eftersom det måttet inte säger något annat än hur många flyktingar som Sverige har tagit emot i förhållande till andra länder - dvs. ingenting om humanitet eller generositet. Det enda verkliga måttet borde vara hur många flyktingar som Sverige har tagit emot i förhållande till hur många som sökt asyl här och hur många flyktingar det finns i världen. Då först skulle vi kunna komma i närheten av att bedöma om Sveriges flyktingpolitik är human och generös. Att endast jämföra sig med den s.k. västvärlden och inte med resten av världen är också en missvisande uppgift. Så länge inte de länder anges som tagit emot flest flyktingar - dvs. de länder som ligger i närheten av länder där det pågår krig t.ex. Zaire, som tog emot hundratusentals flyktingar från krigets Rwanda, eller Kroatien, som på sin tid tog emot ojämförligt flest flyktingar från Bosnien - är en sådan uppgift onödig. En viktig upplysning till dem som läser våra betänkanden hade däremot varit att Sverige är det EU-land som de senaste åren snabbast har minskat sitt flyktingmottagande. Vi framförde i vår motion med anledning av förslaget till ny migrationspolitik en omfattande kritik av en stor del av de förslag som regeringen lade fram. Vi har inte fått igenom en enda hemställanspunkt i detta betänkande heller. Vi lyckades inte ens få igenom att det i betänkandet skulle refereras till vad den parlamentariska barnkommittén har sagt om att förtroendeläkarsystemet i bl.a. utlänningsärenden är ifrågasatt och att regeringen bör ta initiativ till en översyn av förtroendeläkarsystemet. Detta uttalande av Barnkommittén, som samtliga partier ställt sig bakom, ansåg tydligen utskottsmajoriteten vara för kontroversiellt. I stället uppmanades vi att ta debatten i kammaren. Det säger litet grand om utskottsmajoritetens beredvillighet att i flykting och asylfrågor lyssna på andra partier som faktiskt har en erkänd ställning i frågan om försvaret av de mänskliga rättigheterna hos bl.a. frivilligorganisationerna. Sverige har nu under en tolvmånadersperiod blivit fällt tre gånger för brott mot FN:s tortyrkonvention med anledning av avvisningsbeslut där flyktingar avvisats trots att det funnits risk för tortyr vid återsändandet. Regeringens ansvar för dessa allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna är desto mer uppenbart eftersom regeringen i FN-kommittén hävdat att de svenska myndigheterna har handlat helt rätt. Man kan undra hur moderater och socialdemokrater tar till sig dessa fällningar och vad man gör för att förhindra en upprepning. Fru talman! Från den 1 januari 1997 finns i 3 kap. 3 § 3. utlänningslagen en ny kategori skyddsbehövande, nämligen de som på grund av kön eller homosexualitet känner välgrundad fruktan för förföljelse. Vi framförde kritik i samband med att regeln infördes. Vi ansåg att det hade varit bättre att bredda tolkningen av flyktingkonventionens flyktingbegrepp så att det också innefattade förföljelse på grund av kön eller homosexualitet. Genom att förföljelse på grund av kön eller homosexualitet placerats i en särskild paragraf har den rättsliga ställningen beträffande uppehållstillståndet blivit svagare. Under det år som förflutit sedan lagen trädde i kraft har endast 10 av nästan 6 000 fått uppehållstillstånd med stöd av denna paragraf. Alla fallen har gällt könsstympning. Samtliga kommer från Togo. Enligt uppgift från Invandrarverket har inte någon homosexuell fått stanna med stöd av just denna paragraf. Det är ett problem för flyktingkvinnor att vinna erkännande av att det som de utsatts för verkligen utgör förföljelse. Alltför ofta anses våldtäkt eller andra sexuella övergrepp på kvinnor vara ett isolerat avskyvärt beteende från enskilda män som vill ha sexuellt umgänge snarare än något som har med regeringar att göra. I verkligheten kan det ju vara just på grund av sitt kön och sin reproduktiva förmåga som kvinnor blir föremål för överfall, något som blev mycket tydligt i samband med den s.k. etniska rensningen i Bosnien. Att förödmjuka kvinnor genom sexuellt våld kan vara ett medel att socialt kontrollera den politiska grupp eller den minoritet som de tillhör. De iranska kvinnor som hotas till livet av sina misshandlande män flyr landet och som söker fristad i Sverige, vilket i Iran betraktas som äktenskapsbrott, riskerar att stenas till döds om de återvänder. Enligt uppgift söker ca 250 iranska kvinnor uppehållstillstånd i Sverige. Invandrarverket har dock svårt att tro att kvinnor, och män också för den delen, stenas till döds i Iran. Trots det står det att läsa i dagstidningarna i Teheran att Shariadomstolen i Sari, en stad i norra Iran, har dömt tre kvinnor och tre män till stening. Deras namn är angivna i tidningen. Deras brott enligt domstolen var utomäktenskapliga förhållanden. Söndagen den 26 oktober 1997 genomfördes straffet i enlighet med domen. Handläggningen av asylärenden kan därför bli orättvis mot kvinnor om inte det fullständiga sammanhanget av deras liv och erfarenheter förstås. Det finns goda exempel i praktiken på hur dessa orättvisor kan undvikas. USA, Australien och, framför allt, Kanada har varit ledande i att bekämpa orättvisor grundade på kön vad gäller kvinnors asylskäl. En kvinna kan t.ex. få flyktingstatus i Kanada om hon misshandlats i hemmet och myndigheterna visar stort ointresse eller oförmåga att ge henne skydd. Här är det avgörande att slå fast om staten erbjuder ett adekvat skydd för kvinnor som är offer för våldtäkt eller liknande våld i hemmet. För att bl.a. invandringsmyndigheternas personal rätt skall kunna möta och förstå kvinnors asylskäl har det utarbetats riktlinjer för de tjänstemän vid immigrationsmyndigheterna som intervjuar flyktingkvinnor och som fattar beslut i ärendena. Vänsterpartiet anser att sådana riktlinjer också bör utarbetas för Statens Invandrarverk. Det finns självklart också behov av sådana riktlinjer för ombud, sjukvårdspersonal, jurister m.fl. Det är därför, anser vi, mycket angeläget att regeringen ger Invandrarverket i uppdrag att snarast inleda ett sådant arbete. Det bör ske genom ett öppet beredningsarbete där FN:s flyktingkommissariat, berörda myndigheter, frivilligorganisationer och enskilda inbjuds att delta. Men utskottsmajoriteten anser att det inte behövs någon särskild kompetens för att utarbeta sådana riktlinjer som gjorts i Kanada, USA och Australien, utan man utgår från att Invandrarverket på lämpligt sätt hanterar frågan om riktlinjer för personalen med avseende på paragrafen om förföljelse på grund av kön. Det tror inte jag eftersom det krävs kompetens och kunskaper om kvinnors situation. Uppenbarligen har regeringen, i alla fall tidigare, trott det eftersom man har utbildat sina egna statsråd och även andra generaldirektörer i just denna fråga. Fru talman! I ett antal motioner uppmärksammas den särskilda situation som den s.k. tvåårsregeln försätter utländska kvinnor gifta med svenska män i. Utskottsmajoriteten pekar på att Anknytningsutredningens förslag hänvisats till den parlamentariska kommitté som ser över instans och processordningen, NIPU, och att vi därför bör avvakta utredningens förslag. Det ligger något i detta men det är inte tillräckligt eftersom det inte löser situationen för de kvinnor som i dag misshandlas i sina relationer med svenska män och riskerar avvisning. FN antog 1993 en deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor och en härtill hörande resolution om våld mot kvinnliga invandrare. Deklarationen måste anses omfatta de utländska kvinnor som är gifta eller som bor tillsammans med svenska män. Vänsterpartiet anser att den svenska staten har en skyldighet att skydda kvinnor i Sverige från att bli utsatta för mäns våld. I de fall staten misslyckas med detta måste staten anses ha en särskild skyldighet. Regeringens proposition om kvinnofrid borde därför även gälla dessa kvinnor. Frågan ligger nu hos NIPU. En lagstiftning kommer sannolikt inte att träda i kraft förrän tidigast om 18 månader. Regeringen bör därför utfärda en tidsbegränsad förordning för att lösa dessa frågor. För de kvinnor som möjligen inte kommer att omfattas av en eventuell lagändring bör regeringen ge NIPU i uppdrag att lägga fram förslag till övergångsregler. Fru talman! Det finns enligt Vänsterpartiets uppfattning mycket allvarliga brister i den information om situationen i asylsökandenas hemländer som ligger till grund för besluten i asylärenden. Bristerna är av två slag. Först och främst är det en bristande partsinsyn. Utlänningsnämnden grundar ofta sina beslut på ett material som hemlighålls för asylsökanden. Ofta motiveras besluten med en svepande formulering, "enligt vad som är känt för nämnden", när det gäller förhållanden i asylsökandens hemland. Det innebär förstås att det är fullständigt omöjligt att granska grundmaterialet. Likaså tycks det föreligga ett behov hos varje myndighet av att bilda sig en egen uppfattning om läget i landet i fråga. Det finns en länderkunskap hos Invandrarverket, en hos Utlänningsnämnden och en hos regeringen. Även detta är otillfredsställande. Det kan inte, i varje fall enligt min mening, råda tre olika officiella uppfattningar i Sverige om situationen i t.ex. Iran. Detta är en viktig fråga som bör hänskjutas till instans och processordningen i utlänningsärenden. Ett annat problem är att invandringsmyndigheterna frekvent använder sig av ambassadrapporter och yttranden i asylärenden. Kvaliteten på dessa rapporter och yttranden varierar starkt och är inte alltför sällan undermålig. Jag har haft tillfälle att läsa ett par sådana rapporter. I en rapport från den svenska ambassaden i Iran bedöms homosexuellas situation i Iran. Det är enligt ambassaden inga problem att vara homosexuell i Iran, så länge en homosexualitet sköts med diskretion. Som exempel på att det är ofarligt att vara homosexuell i Iran nämns att homosexuella diplomater posterade i Iran av allt att döma inte på något sätt haft problem att träffa partner i Iran. En anledning till det, menar man, kan vara att homosexuella har lättare att dölja sin läggning i Iran än i t.ex. Sverige eftersom fysisk kontakt män emellan - såsom kramar, pussar på kinden och handhållning - är ett kulturellt accepterat beteende. Jag tycker att rapporten visar att en ambassad kan ha svårt att hantera dessa ärenden på ett bra sätt eftersom ambassaden har som uppgift att värna goda relationer mellan Sverige och värdlandet och främja svenska företags marknadspositioner i den aktuella staten. Sverige borde därför följa Kanadas exempel och betrakta ambassaderna som jäviga i dessa sammanhang, dvs. i asylärenden. För att möjliggöra en kritisk debatt om ambassadernas rapportering om situationen avseende de mänskliga rättigheterna bör ambassadernas rapporter publiceras årligen i en samlad publikation. En god förebild finns i USA:s utrikesdepartement som årligen ger ut Country Reports on Human Rights Practices. Vi kan inte längre ha det så att den länderkunskap våra olika myndigheter har inte stämmer överens med t.ex. frivilligorganisationernas uppfattning om läget i de olika staterna. Fru talman! Jag står självklart som vänsterpartist bakom alla våra reservationer i betänkandet men yrkar för tids vinnande endast bifall till reservation 6

Fru talman! Det diskuteras ofta varför vi i småpartierna reserverar oss eller voterar så mycket. Det är på det sättet som vi kan markera de ställningstaganden som vi gjort och visa hur vi vill att vår politik skall föras. Vi har en mycket liten möjlighet att påverka inom utskottens ram. Då får man göra det genom interpellationer och genom att reservera sig. Ibland kan det också bli lång taletid. Jag yrkar bifall till reservationerna 13, 22, 32 och Det årliga betänkandet om invandrings och flyktingfrågor behandlas i dag under några timmar. Aldrig polariseras det starkare mellan olika partier än i denna fråga: Folkpartiet, Vänstern, Miljöpartiet och kd på ena sidan och de övriga tre partierna på den andra. Man kan säga att det är över blockgränserna. Vår blockpolitik kanske borde förpassas till antikboden eller till pantbanken för eventuellt återinlösen. Före Luciabeslutet 1989 hade verkligen Sverige en generös och human flyktingpolitik, även om det ibland även då förekom enskilda fall som inte följde principen att hellre fria än fälla och som inte föll under begreppet generöst och humant. Man kan aldrig få en fullständig politik där det aldrig sker några misstag. Låt oss blicka tillbaka på vår arbetskraftsinvandring under de år då tusentals kom från Italien, Jugoslavien, Turkiet och även hämtades i bussar från Danmark. Dessa arbetskraftsinvandrare var i allra högsta grad delaktiga i uppbyggnaden av vårt välstånd. De flesta hade tunga och smutsiga arbeten, ibland t.o.m. två. Det slet verkligen ut sig. Många blev förtidspensionerade på grund av arbetsskador. Jag besökte Asea i Västerås en gång och blev förvånad över att det bara var finländare på en avdelning. "Ja, det här orkar inte svenskarna med", svarade arbetsledaren. Det var tungt och smutsigt arbete. Jag vill inte påstå att det var på det sätter, men det var det svaret jag fick. 1989 fattades det s.k. Luciabeslutet den 13 december, det första i en lång rad av beslut som genom nya eller ändrade paragrafer och framför allt genom hårdare praxis skärpt kraven på att få asyl. En ny generositet visades då ca 40 000 personer från Bosnien fick asyl. Det har efter de stora asylbesluten åter knutits till, och många flyktingar från Bangladesh, Turkiet, Afrika, Bosnien, blandäktenskapsflyktingar från Bosnien, bosnienkroater, krigsvägrare och kosovoalbaner har fått avvisningsbeslut, ja, t.o.m. algerier nyligen. Jag kommer tillbaka till Kosovo i samband med reservationerna. Genom Amsterdamfördraget, där asyl och flyktingfrågor flyttas från tredje till första pelaren sker en förändring. Man för över från det mellanstatliga samarbetet i tredje pelaren till gemenskapsarbetet i den första. Jag tänker ta upp detta i debatten i april. En annan stor förändring blir det när Schengenfördraget inkorporeras i EU. Genom Europol kommer poliser från EU-länderna att kunna gå över gränserna in på ett annat lands territorium. Vad det innebär av försämrad rättssäkerhet kommer upp i en annan debatt under våren. Det blir slut på det mellanstatliga samarbetet och det mynnar ut i alltfler överstatliga beslut. När Schengen integreras i EU skärps den fria rörligheten för personer från övriga länder än länderna inom unionen. Det blir friare inom EU, även om vi fortfarande måste ha en ordentlig legitimation eller ett pass på oss. Schengen utformades utanför EU och levde länge sitt eget liv men har tilldelats en allt viktigare roll. I propositionen om Schengen föreslås att Sverige skall tillträda Schengenavtalet med allt vad det innebär för yttre gränskontroll, polis, tull och kustbevakning. Jag återgår nu till betänkandet SfU9. Vi anser det allvarligt att begreppen de facto-flyktingar och krigsvägrare har tagits bort vad gäller asylskäl. Det har trots att begreppet krigsvägrare fanns kvar avvisats sådana till Bosnien och Serbien. Först fördömer det internationella samfundet, däribland Sverige, kriget i Bosnien och på hela Balkan, och sedan sänder vi tillbaka dem som vägrar att delta. Vilken inkonsekvens och vilken logik! I stället skulle paragrafen om krigsvägrare efterlevas bättre och förstärkas. Den skulle ha varit kvar, och den skulle ha förstärkts också genom praxis. Det ökade inslaget av muntlig handläggning har ännu ej slagit helt igenom och bör således uppmärksammas. Miljöpartiet anser att flyktingbegreppet har vidgats när det gäller miljöflyktingar och flyktingar vid inre konflikt då landet på grund av konflikten ej kan garantera den återvändande trygghet eller säkerhet till liv och person. Vi anser att det är en förbättring. Miljöpartiet anser att politiska och humanitära skäl bör vara asylgrundande i den utsträckning de var före den 1 januari 1997. Det går i vissa fall, men det är mycket begränsat. Miljöpartiet vill opponera sig mot skrivningen i betänkandet på s. 20: "Den svenska asylpolitiken präglas enligt utskottets mening av humanitet och generositet." Jag sade tidigare i mitt anförande att jag inte delar den uppfattningen. Jag har opponerat mig mot detta för något år sedan. Där står också om en solidarisk ansvarsfördelning mellan EU-länderna. Det är väl bra såvida ansvarsfördelningen inte huvudsakligen betyder att vi lastar över vårt ansvar på andra. Jag förmodar att så inte blir fallet. År 1997 tog vi inte ens emot de kvotflyktingar som vi förbundit oss att ta emot. I utredningen om asylprocessen, NIPU, som har nämnts flera gånger, hoppas Miljöpartiet att vi får ett bättre förhållande när det gäller importerade kvinnor och tvåårsregeln - kanske en ettårsregel som Folkpartiet föreslår och i alla händelser en generösare behandling. För en svensk eller en med uppehållstillstånd som är gift eller sambo eller står i begrepp att gifta sig eller har gemensamt barn med en svensk är det egentligen en obegriplig regel att den icke-svensken skall åka till sitt hemland för att söka uppehållstillstånd. Miljöpartiet anser att man bör få söka uppehållstillstånd från Sverige för att undvika onödig familjesplittring. I dag finns två undantag från tvånget att söka från hemlandet, nämligen om det är uppenbart att ansökan skulle beviljas om man sökte från hemlandet eller om det skulle strida mot humanitetens krav att verkställa beslutet. Precisera gärna när det inte strider mot humanitetens krav att skicka någon från familjen med barn! Återföreningar har tydligt visat att svenska myndigheter åtskiljer föräldrar och barn i strid med artikel 9 i barnkonventionen. Det gäller ofta utländska män som fått ett lagakraftvunnet avvisningsbeslut i ett asylärende och som är gifta och/eller har barn med en svensk kvinna eller en kvinna med uppehållstillstånd i Sverige. Utlänningsnämnden kräver då att mannen skall åka till sitt hemland för att söka återförening därifrån, trots att man vet att det många gånger inte är möjligt att på nytt resa ut från hemlandet. Det förekommer att det fattas avvisningsbeslut angående män som utövar regelbunden och betydande umgängesrätt med barn i Sverige. Detta gäller också fall där mannens vandel är helt oförvitlig. Jag anser att rättstillämpningen nödvändiggör en ändring i utlänningslagen för att få till stånd en ordning där barnets rätt till umgänge med båda föräldrarna säkras. Det finns också ett annat problem, och det är familjesplittring. Ibland skickar man makar till olika länder, och de har mycket svårt att återigen komma tillsammans. Detta måste vara oerhört begränsat, tycker jag. När det gäller adoption och uppehållstillstånd har Sten Tolgfors skrivit en motion som jag tycker är intressant. Om en domstol meddelar ett godkännande av vuxenadoption kan SIV ibland ändå besluta om avvisning. Det är också märkligt. Det är en verklig anomali och inkonsekvens. Vilandeförklaring av ärenden finns inte i utlänningslagen men existerar i verkligheten. Det vore bättre om det reglerades i lagen med en tidsgräns. Nu kan det ske i skymundan under långa tider. Regeringen kan från den 1 januari 1997 i högre grad styra rättstillämpningen genom förordningar. Det tycker jag är väldigt bra. Men trots att det ibland har frågats om det har det varit ganska smalt med nya förordningar. Jag skulle förorda att det skedde oftare. I tidigare motioner har Miljöpartiet, och i detta betänkande har också Folkpartiet, betonat arbetssättet att hellre fria än fälla; the benefit of doubt. När underlaget är tvetydigt eller otillräckligt bör nyss nämnda regel gälla. Förtroendet mellan läkarna, experterna, den asylsökande och myndigheten är svagt. Utgångspunkten måste vara att Invandrarverket och Utlänningsnämnden utgår från att flyktingen talar sanning och att läkare, frivilligorganisationer och advokater också talar och skriver sanning. Det är ju inte troligt att advokater eller läkare sätter sin prestige eller sin heder på spel genom att skriva felaktiga saker. Det är också självklart att ett ensamt barns biträde skall närvara när barnet hörs. Det fungerar enligt uppgift så i dag. Men Miljöpartiet vill att det skall lagstiftas om detta. Jag skall ytterligare kommentera några reservationer. Det gäller bl.a. internationell vapenhandel, reservation 6. Det är ju så att om Sverige skulle ta emot alla flyktingar där våra vapen har orsakat flykten så skulle det vara ett mycket större antal. Vi har diskuterat vapenexporten mycket i andra sammanhang. Jag kommer inte att gå in närmare på det. Men vi vill alltså i stort sett förbjuda vapenexport. Sedan håller jag med föregående talare om att utlänningslagens asylbestämmelser har hårdnat hela tiden. Vi har fått kritik både från Human Rights Watch och från USA om att vår flyktingpolitik har hårdnat. Det tas upp i reservation 7. Jag stöder den reservationen förstås, men jag har inte yrkat bifall till den. Jag stöder alla reservationer där Miljöpartiet står med - plus någon till. Sedan vill jag ta upp frågan om asylsökande från f.d. Jugoslavien. Vi tycker att det naturligtvis är inhumant att avvisa flyktingar när de har bott länge i Sverige, speciellt om de har barn. Men det gäller också unga, ensamma män och speciellt krigsvägrare. Vi hade två långa debatter i går om asylsökande kosovoalbaner. Det var interpellationsdebatter. Jag tror att jag lämnar det ämnet därhän. Där har det däremot kommit en förordning, till vår stora glädje, som öppnar möjligheter för dessa människor som har varit så länge i Sverige. Reservation 17 gäller besöksvisum. Jag tycker att man skall vara mer generös med besöksvisum. Det är ganska allvarligt att det är så svårt för människor som har vistats här länge att få träffa sin familj. Vi vet att man tillåter endast t.ex. en gammal pappa eller en gammal mamma att komma ensam. Det gör att en del inte åker fast de skulle vilja om de fick åka tillsammans. Jag vet vad det här beror på, men jag tycker att det borde ändras. Sedan vill jag säga några ord om förtroendeläkare. Vi tycker att man skall ompröva detta och eventuellt sluta att använda förtroendeläkare som inte träffar dem som de skall yttra sig över. Varför skulle man göra en orättvisare bedömning om man träffade sina patienter? I fråga om transportörsansvaret är det viktigt att man inte låter transportörerna gå in och besluta om asyl. Jag vill också ta upp det här med barn i förvar. Förvar av barn är enligt barnkonventionen en utväg som aldrig bör tillgripas utom som en absolut sista utväg. Miljöpartiet har sagt att detta skall gälla om inte synnerliga skäl föreligger. Det blir i så fall om det handlar om en ung brottsling. Då faller det ju under andra paragrafer. Vi tycker inte att barn skall sitta i förvar. Vi går ännu längre än den reservation som finns här, men vi stöder reservationen som har lagts fram. Sedan anser vi att det här med biträde åt barn skall gälla ögonblickligen. Översätter man artikel 37 så står det prompt access to legal and other assistance. Det betyder ju "omedelbart". Men det har inte översatts på det sättet. Det står "snarast" i den svenska översättningen. Det är en felöversättning, menar jag. Det skulle väl kunna rättas till. Miljöpartiet menar ju att barnkonventionen skall inkorporeras i svensk lagstiftning. Jag skall tala litet grand om det som en sista punkt. Barnkonventionen innehåller regler som är av tekniskt olika karaktär. Det finns bl.a. formuleringar som utformas svepande och anger ett generellt arbetssätt. Typisk är där det som vi har plockat in både i socialtjänstlagen och i utlänningslagen. Det gäller barnets bästa. Det är mycket svårt att lagligen tala om vad det egentligen betyder. Sedan finns det också tydliga paragrafer eller artiklar. Dessa skulle naturligtvis också kunna tas in. Har man tagit in dem som kanske är svårast att tyda av alla så bör man kunna inkorporera det här. Jag tror också att vi kommer dithän. Också den europeiska konventionen innehåller regler av varierad detaljeringsgrad. Det är alltså faktiskt inte bara den här konventionen som gör det. Konventionen skrivs i en annan anda, men jurister och samhällsvetare bör kunna klara ut vad det innebär. Barnkonventionen innehåller inte några för svensk rätt främmande element eller principer. Den liknar i sin utformning annan allmän rättighetsreglering både i svensk rätt och i den inkorporerade Europakonventionen. Uppfattningen att barnkonventionens bakomliggande tanke är att den skall transformeras är faktiskt felaktig. Den talar inte om varken det ena eller det andra. Så det är mycket möjligt att verka för att inkorporera den. Jag tror att jag har berört nästan allt. Vi står naturligtvis bakom alla reservationer där Miljöpartiets namn är med. Men jag har yrkat bifall till fyra.
Fru talman! Det gäller Ragnhild Pohankas kommentar omkring politiska och humanitära flyktingskäl. Ragnhild Pohanka var ju själv med om att anta det betänkande som låg till grund för beslutet 1996 om den migrationspolitiska propositionen. Där står det tydligt att utskottet inte utesluter att det även fortsättningsvis kan förekomma situationer där politiskhumanitära skäl utgör grund för uppehållstillstånd med stöd av 2 kap. 4 § utlänningslagen. Det står också i det här betänkandet. Om man då tittar på och analyserar de uppehållstillstånd som har givits, så är det även nu, efter den 1 januari 1997, en väldigt stor del som har givits just på denna grund. Det gäller bl.a. alla Irakflyktingar. Det är den stora gruppen. Så den här grunden för uppehållstillstånd är inte utmönstrad som en del debattörer möjligen tror. Så är alls icke fallet. Det framgår som sagt också klart av betänkandet. Det andra gäller problemet med besöksvisum. Jag har sympati för Ragnhild Pohankas synpunkter där. Problemet är ju att om man från vissa länder ökar möjligheterna till visum för besök så vet man att avhoppsrisken är stor när det gäller besökare från vissa länder. Det får man väga in. Då är frågan om man kan hitta andra medel för att få anhöriga att kunna träffa sina barn eller vistas här. Jag kommer återigen tillbaka till att man kanske borde se om man via försörjningsmöjligheter kunde arrangera det så att anhöriga kunde få komma och bo i Sverige längre tider.
Fru talman! Jag vet att det finns möjligheter kvar, Gustaf von Essen, men de är snävare. Jag sade i mitt anförande att jag ville ha tillbaka möjligheterna på den nivå de var den 1 januari 1997. Det är väl inget fel om man kan försörja sina gamla föräldrar, men att det skall vara ett krav för att ta emot besök av dem är för hårt. Naturligtvis får man stå för deras levnadsomkostnader den tid de är på besök här, alltså tre månader. Man jag har träffat många som säger att deras föräldrar skulle komma om de bara kunde komma båda två. Det är klart att det finns en avhoppsrisk, men ansökningar måste inte bifallas då heller. Det är många som inte bifalls.

Fru talman! Det allt överskuggande motivet till att vårt land skall föra en generös, tydlig och uthållig flyktingpolitik - numera kallad migrationspolitik - är, anser vi kristdemokrater, moraliskt. Vi har en plikt att bistå människor i nöd, en plikt att visa barmhärtighet. Den plikten grundas i sin tur på människolivets okränkbarhet och alla människors lika värde. Flyktingpolitiken skall helt enkelt vila på kristna och humanistiska värderingar. Både Gustaf von Essen och Sigge Godin har i sina huvudanföranden anslutit sig till denna åsikt som jag uttryckt i vår reservation nr 1. Samtidigt har deras replikrunda om detta visat hur olika man ändå kan se på saken. Min kommentar är att detta aldrig får stanna vid vackra ord utan måste tåla verklighetens prövning. För att klara verklighetens prövning krävs ett förhållningssätt som utmärks av värme, empati och fasthet. Det kan väldigt kort uttryckas som att man bör ha ett varmt hjärta och en fast hand. Det kommer man långt med, även i andra sammanhang. Fru talman! Viljan till insatser för utsatta människor kan utsättas för påfrestningar av olika slag. Det har vi sett under 1990-talet i vårt land. När människor drabbas av långtidsarbetslöshet och ekonomiska problem eller när människor ser konsekvenserna av neddragningar inom skola, vård och omsorg ligger ibland frestelsen till enkla lösningar nära. Det kan vara att strypa flyktingmottagandet för att minska offentliga kostnader och konkurrens om jobben. Men även när opinionsundersökningar visar på höga procenttal till stöd för påståendet att Sverige bör ta emot färre flyktingar har vi en skyldighet att påverka opinionen. Vi måste bidra till att upprätthålla de grundvärden som den svenska demokratin bygger på. Vi skall sträva efter att stärka - inte försvaga - viljan till insatser för utsatta människor på flykt. Det är anledningarna till flykt som skall bekämpas och motverkas - inte flyktingarna. Fru talman! Samarbetet med andra stater i de här frågorna är viktigt. Vi kristdemokrater anser att asyl-, viserings och invandringspolitik är viktiga gränsöverskridande politikområden. Särskild betydelse kommer EU-samarbetet att få till följd av Amsterdamfördraget. I det förs dessa frågor in under första pelaren. Men vi anser att en framtida gemensam flyktingpolitik som upprättar minimiregler aldrig får accepteras av Sverige om den hindrar oss från att ha en generös nationell hållning till flyktingmottagandet. Med den reservationen anser vi att det är bra och nödvändigt med samarbetsinitiativ inom asylpolitiken. Det är viktigt att samtliga EU-länder tar sitt ansvar i fördelningen av flyktingströmmar. Vi kristdemokrater anser att Sverige dessutom bör verka för att rätten till asyl införs i Europarådets konvention om mänskliga rättigheter. Det skulle innebära ett näst intill alleuropeiskt ansvarstagande för asylsökande. Det skulle också innebära att medlemsländernas praxis kunde prövas av Europadomstolen för mänskliga rättigheter. Det är viktigt att bara myndighetspersoner åläggs myndighetsutövning. Vi kristdemokrater kan därför inte acceptera att reseföretag tvingas att utföra myndighetsuppdrag i form av ingående granskning av asylsökandes resehandlingar. Följaktligen avvisar vi sanktioner mot sådana företag och reserverar oss på den punkten. Fru talman! Enligt kristdemokratisk uppfattning är det oacceptabelt att familjer splittras vid avvisning eller utvisning. Vi förordar därför att utvisnings och avvisningsbeslut som leder till familjesplittring skall inhiberas såvida inte synnerliga skäl föreligger och talar mot detta. Vår familjesyn gör också att vi är kritiska till den nuvarande restriktiva viseringspraxisen vid släktbesök. En mer human och generös praxis skulle innebära att många anhöriga inte skulle känna sig tvingade att ansöka om uppehållstillstånd för att besöka sina släktingar i Sverige. Utskottet har tidigare behandlat liknande krav och då gjort vissa uttalanden till förmån för en generös praxis som man ansett tillgodosett de framförda kraven. I det här betänkandet hänvisas bara till dessa tidigare uttalanden, och utskottet menar att man nu vidhåller den uppfattningen. Men det är ett par år sedan uttalandena gjordes, och de har uppenbarligen inte haft någon verkan. Utskottet borde därför ha markerat den punkten kraftfullare i detta betänkande. Fru talman! Vi kristdemokrater anser att det är orimligt att en asylsökande skall kunna vänta på besked i nästan obegränsad tid. Huvudregeln bör vara att en avvisning inte sker efter det att en sökande vistats i landet mer än fyra år. Vi kristdemokrater anser att den huvudregeln bör gälla även om flyktingen gömt sig. Beslut om avvisning eller utvisning enligt utlänningslagen kan komma i konflikt med lagen om vård av unga, LVU. Vi anser att hänsynen till barnets bästa kräver att LVU-vård ges företräde om en sådan konfliktsituation uppstår. Det innebär att socialnämnden måste ge sitt medgivande innan barnet kan avvisas eller utvisas. Fru talman! Två flerpartimotioner tar upp situationen för två folkgrupper som motionärerna anser bör få uppehållstillstånd i Sverige. Det gäller dels kosovoalbaner, dels personer från Iran. Flyktingar som tvingas återvända till Kosovo lever under mycket svåra förhållanden och utsätts för risker som förföljelse och trakasserier. Dessa bör få stanna i Sverige. Det rör sig om 2000-3000 personer. De har nu levt i Sverige under lång tid, och situationen i Kosovo ter sig mycket osäker under överskådlig tid. Vi borde kunna vara mycket generösa mot denna grupp. De som flytt från Iran av religiösa eller politiska skäl bör också få stanna i Sverige - det bör sägas klart och tydligt. Vid en återkomst skulle de utsättas för avsevärd fara att drabbas av dödsstraff, kroppsstraff, tortyr eller annan inhuman behandling. Fru talman! Det är mycket tillfredsställande, som också andra talare har tagit upp, att ett enigt utskott ställt sig bakom ett motionsyrkande från min länsbänkskollega Sten Tolgfors. Det är ett mycket ömmande fall som ligger bakom motionen. Jag skall inte ta upp tid att beröra det mer eftersom Sten Tolgfors satt upp sig på talarlistan. Som kristdemokrat känner jag stor sympati för en hel del av de krav och synpunkter som i övrigt framförs i motioner och reservationer, även där jag inte formellt är med. När det gäller utlänningslagen accepterade vi kristdemokrater en del av de ändringar som det beslutades om under hösten 1996. Men vi är fortsatt starkt kritiska till borttagandet av sista-länkenbestämmelsen, liksom till insnävningen av anhörigbegreppet, som leder till en åtstramning av anknytningsinvandringen. När det gäller förföljelse på grund av kön eller homosexualitet hemställer reservanterna om bifall till tre motionsyrkanden. Jag ställer mig bakom ett av kraven, nämligen yrkande 4 i motion 1997/98:Sf13. Den innebär ett uppdrag till Invandrarverket att inleda ett arbete med att ta fram riktlinjer med avseende på den nya bestämmelsen i utlänningslagen. Det är närmast självklart att så skall ske. Vi kristdemokrater har avstått från motionsyrkanden och medverkan i reservationer som rör frågor som är under utredning. Vår förhoppning är naturligtvis att dessa skall lösas i utredningen på allra bästa sätt. Annars kommer vi självfallet att framföra våra synpunkter och krav när det blir behandling i riksdagen så småningom. Fru talman! Med detta vill jag markera att vi står bakom alla våra reservationer. Men jag yrkar bifall endast till reservationerna 19, 20 och 28.
Fru talman! I mitt huvudanförande uppehöll jag mig en längre period vid det internationella perspektivet. Jag menar att flyktingpolitiken globalt sett är större och viktigare än vår invandringspolitik i Sverige. Det är fråga om att hjälpa så många flyktingar som möjligt på ett så tidigt stadium som möjligt. De är de insatserna som verkligen kommer huvudparten av flyktingarna till godo. Jag tror att när vi talar om legitimiteten ute bland svenska folket är det just denna aspekt man delar. Man ser gärna stora insatser på kristna, humanitära grunder för flyktingar och tyngre insatser på ett tidigt stadium i samverkan med andra länder som kommer flera till del. Här i salen diskuterar de flesta de svenska bestämmelserna, kanske på detaljplanet, såsom det vore de som skulle kunna hjälpa flyktingarna. Jag menar att Rose-Marie Frebran ändå har en ansats att se litet längre och ovanför det svenska perspektivet. Det är jag mycket glad för. Jag tror att vi har ungefär samma åsikter härvidlag.
Fru talman! Jag kan bekräfta att det åtminstone i ord låter som om vi på ett sätt står ganska nära varandra, Gustaf von Essen. Som jag framhöll gäller det att motverka och bekämpa anledningarna till flykt. Men kanske vi ändå har litet olika åsikter om vad den kristna, humanitära grunden kräver av oss när flyktingarna knackar på vår dörr. Det är verkligen inte obetydligt, utan det är i stället oerhört viktigt. Vi kan inte dribbla bort de frågorna med att bara tala om de andra delarna i migrationspolitiken. Det är viktigt att vi har med alla de olika delarna. De motioner som behandlas i det betänkande som vi nu har att besluta om rör just de frågor som gäller när människor kommer hit till oss. Då har vi plikten till barmhärtighet och till att bistå människor i nöd, som jag ser det.
Fru talman! Med Rose-Marie Frebran kan jag möjligtvis bli litet personlig; jag är engagerad i aktivt hjälparbete i norra Kurdistan, och jag skall resa ned om ett par dagar dit och träffa alla de människor som finns där och som vi samarbetar med. Jag ser behoven, och jag försöker göra det jag kan. Samtidigt sitter jag i Utlänningsnämnden. Man kan fråga sig: Är jag kristen på det ena stället och inte kristen på det andra stället? Man måste tillgodogöra sig en helhetssyn och försöka kämpa med sig själv om den. Man kommer aldrig ifrån att det finns gränssnitt som måste bli tydliga för att man skall kunna klara en invandringspolitik som är hållfast över tiden. Gränssnitt kommer alltid, var man än lägger dem, att innebära trauman. Även Rose-Marie Frebran och alla andra här kommer att ha gränssnitt i sina förslag. Alla förespråkar ju en reglerad invandring, såvitt jag har förstått. Då blir det alltid trauman.
Fru talman! Jag skall verkligen inte ge mig på att avgöra om Gustaf von Essen ibland är kristen och ibland inte. Vad jag talar om är inte trosfrågor, utan kristna och humanistiska värderingar som vilken människa som helst kan stå för oavsett om man bekänner sig till en tro eller ej. Det är nämligen en annan fråga. Alla kommer att få gränssnitt någonstans oavsett var man lägger sig - ja, det är klart. Men det kan ha betydelse var på en skala man lägger sig. Sedan får man ändå ta problematiken med gränssnitt. Det som jag vänder mig emot är det förenklade resonemanget om ifall Sveriges skall ta emot fler eller färre flyktingar. Det är väl ändå inte det som det handlar om, utan det måste handla om på vilka grunder som människor skall ha rätt att stanna i Sverige och få skydd. Hur många de blir avgörs i mycket av det som händer i omvärlden. Där skall vi också vara med och påverka, och naturligtvis motverka flyktens orsaker.

Fru talman! Det som riksdagen skall behandla i dag gäller regeringens skrivelse om den svenska flyktingpolitiken. I skrivelsen lämnas också en redogörelse för flyktingsituationen i världen. Redogörelsen gäller i första hand 1996, men en del uppgifter gäller också första halvåret 1997. Jag tycker att det finns anledning att påminna om det eftersom vi har en ny flyktinglagstiftning från den 1 januari 1997. Riksdagen har beslutat att den svenska migrationspolitiken skall bygga på helhetssyn, respekt för mänskliga rättigheter, internationell solidaritet, global samverkan, förebyggande insatser och en aktiv migrationspolitik i EU och närområdet. Den skall bygga på de förutsättningar vi har i Sverige, och den skall ha ett återvandringsperspektiv. Om detta finns en bred samsyn. Vår migrationspolitik skall vara human, tydlig och konsekvent. Den skall bygga på respekt för mänskliga rättigheter, internationell solidaritet och de förutsättningar vi har i Sverige. Sverige deltar aktivt i arbetet med att få de mänskliga rättigheterna respekterade runt om i världen. Det är ett arbete som sker inom FN och andra internationella organ, i EU och i de nordiska länderna. Sverige har genom sin mångåriga kamp för solidariteten och de mänskliga rättigheterna en erkänd ställning i världen. Det är naturligtvis oerhört viktigt med ett internationellt samarbete för att hjälpa alla de miljoner människor som befinner sig på flykt. Det är lika viktigt att hjälpa till med förebyggande insatser, dvs. att arbeta för att konflikter som gör att människor tvingas lämna sitt hemland inte skall uppstå, som det är att ge materiellt bistånd som mat, hälsovård och tak över huvudet. Sverige har också under de senaste åren på flera sätt och i olika sammanhang fortsatt att arbeta för att Europas länder skall dela på ansvaret i den massflyktssituation som uppstått till följd av kriget i f.d. Fru talman! I skrivelsen redogörs för två viktiga händelser under år 1996 som gäller Europasamarbetet, dels regeringskonferensen som avslutades med undertecknandet av Amsterdamfördraget, dels undertecknandet av anslutningen till Schengensamarbetet. Socialförsäkringsutskottet har yttrat sig till utrikesutskottet angående regeringens förslag att riksdagen skall godkänna Amsterdamfördraget. Utskottet kommer att justera sitt yttrande i morgon, men det är ingen hemlighet att utskottet tidigare uttalat sig för att asyl och invandringsfrågor överförs från tredje pelaren till samarbetet i första pelaren. Utskottet har också yttrat sig till justitieutskottet angående Schengensamarbetet. Schengensamarbetet syftar dels till att uppfylla målet om den fria rörligheten för personer, dels till att motverka internationell kriminalitet och illegal invandring. I propositionen redovisar regeringen polisens, tullens och kustbevakningens roll i den yttre gränskontrollen, men också krav och behov av förändringar som Schengensamarbetet ställer på myndigheterna. Utskottet vill därför i sitt yttranden fästa justitieutskottets uppmärksamhet på Invandrarverkets roll i gränskontrollsammanhang. I propositionen påtalas att ca 70 % av dem som söker asyl i Sverige gör det inne i landet och inte vid gränsen. Det är något som klart pekar på att gränskontrollen inte fungerar tillfredsställande. Även om polisen har ansvaret för gränskontrollen, borde det gå att hitta former för samarbete med I det betänkande som vi nu behandlar finns också två motioner som tar upp Invandrarverkets roll vid gränsen. Utskottet gör ett tillkännagivande till regeringen om att den bör se till att Invandrarverket får sådana befogenheter i gränskontrollsammanhang att verket i större omfattning än vad som nu sker får möjlighet att kontrollera utlänningars inresa i Sverige. Fru talman! Jag hade för en tid sedan möjlighet att under några timmar en kväll följa polisens arbete i hamnen i Helsingborg. Två poliser skall hinna med att göra stickprovskontroller på båtar och färjor som kommer var 20:e minut och som också lägger till på olika ställen. Det säger sig självt att det är ett omöjligt arbete. De saknar också ordentlig utrustning för att kunna sköta sitt arbete. Polisen har ingen som helst möjlighet att kontrollera de många bussar och lastbilar som kommer med färjorna, detta trots att många asylsökande, när de sedan söker asyl inne i landet, säger att de har kommit med lastbil in i landet. Skall vi ha en effektiv gränskontroll måste både polisen och Invandrarverket ha tillräckliga resurser, annars är gränsen vidöppen. Fru talman! Det finns två motioner till regeringens skrivelse och dessutom ett stort antal motioner från den allmänna motionstiden. Till betänkandet finns 34 Det finns en motion som jag gärna vill kommentera, även om andra har gjort det tidigare, därför att utskottet gör ytterligare ett tillkännagivande till regeringen. Det gäller en enskild moderat motion om vuxenadoption. Utskottet anser att regeringen bör överväga dels om en ovillkorlig kommunikation bör ske mellan domstolar och Invandrarverket, dels utreda om det vid vuxenadoption av en utlänning bör ske en samlad bedömning av samtliga omständigheter som innefattar både frågan om uppehållstillstånd och adoption. Utskottet anser att regeringen skall återkomma till riksdagen med en redovisning och eventuella förslag. Fru talman! Folkpartiet skriver i sin partimotion att regeringens skrivelse om invandrings och flyktingpolitiken i första hand är en sorglig uppräkning av beslut som försämrat situationen för många människor på flykt. Det var med stor förvåning jag läste Folkpartiets motion. Det var länge sedan jag läste en så dålig motion. Motionen innehåller en hel rad felaktigheter, öppna dörrar slås in, förslag läggs fram om sådant som vi redan har fattat beslut om. Vet inte Folkpartiet vilka beslut riksdagen har fattat när det gäller flyktingpolitiken? Motionen får väl anses som ett olycksfall i arbetet. Den motionen måste vara en mardröm för Folkpartiet som under många år gjort anspråk på att vilja vara det parti som vet och kan mest om flyktingpolitik. En reservation från Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Folkpartiet gäller utlänningslagens asylbestämmelser. Där anser reservanterna dels att skrivelsen är en trist uppräkning av de beslut riksdagen fattade 1996, dels att skrivelsen visar på de försämringar som asyllagstiftningen fått vidkännas. Grundläggande för det migrationspolitiska arbetet är respekten för de mänskliga rättigheterna och solidariteten. Att värna om asylrätten är därför en viktig del. Människor som har behov av skydd och söker asyl här skall veta att de får det i Sverige dels enligt de konventioner vi har anslutit oss till, dels enligt vår egen lagstiftning. Människor som inte har det behovet av skydd skall också veta att de inte kan tas emot här och också få veta varför. Om lagstiftningen skall garantera människor skydd måste den vara tydlig, rättssäker och effektiv. Om lagen är otydlig kan det leda till att människor som inte har tillräckliga skäl att få uppehållstillstånd lockas till Sverige. Det är viktigt vilka signaler vi ger. Jag har här siffror som klart visar skillnaden mellan 1996 och 1997 när det gäller hur ändringarna i utlänningslagen har tillämpats. De visar klart att någon försämring inte har skett. Man kan inte påstå att den svenska flyktingpolitiken har blivit mer restriktiv. den 1 januari 1997 finner man att andelen konventionsflyktingar har ökat och att stor hänsyn till humanitära omständigheter har tagits. Det gäller stora grupper från f.d. Jugoslavien och inte minst barn. Minskningen av antalet asylsökande hänger i stor utsträckning samman med att kriget i f.d. Jugoslavien upphört. Under 1997 skedde dock en ökning av antalet asylsökande, bl.a. en ökad inströmning av asylsökande kurder från Irak. 9 600 personer sökte asyl i När det gäller reservationen om asylsökande kosovoalbaner beslutade regeringen vid förra veckans sammanträde om en förordning som gäller medborgare i Förbundsrepubliken Jugoslavien. Men jag överlåter med varm hand till statsrådet Pierre Schori att närmare förklara detta. Fru talman! Det finns ett antal motioner som rör uppskjuten invandring eller den s.k. tvåårsregeln där motionärerna framhåller att många utländska kvinnor hamnat i en tvångssituation. Av rädsla för att bli avvisade har de inte vågat bryta sitt förhållande trots att de utsatts för misshandel och övergrepp. En utredning, den s.k. Anknytningsutredningen, har lämnat sitt betänkande till regeringen. Utredningsuppdraget har bl.a. varit att ta reda på vilken inverkan en s.k. sprucken anknytning har för frågan om uppehållstillstånd, att undersöka vilka möjligheter det nuvarande regelsystemet erbjuder för att komma till rätta med problemen, att kartlägga hur vanligt det är att utländska kvinnor blir utsatta för övergrepp och hur ofta samma person gör sig skyldig till upprepade övergrepp. Regeringen har överlämnat utredningens förslag till NIPU för ställningstagande. Därför anser utskottet att resultatet av kommitténs arbete skall avvaktas. Det finns några reservationer som behandlar barn. I både den migrationspolitiska propositionen och i utskottsbetänkandet redogörs utförligt för barnkonventionens bestämmelser. Utlänningslagen kompletteras också med en portalparagraf som gäller barnets hälsa, utveckling och hänsyn till barnets bästa. Miljöpartiet och Folkpartiet begär i en reservation att barnkonventionen skall införlivas med den svenska utlänningslagstiftningen. Barnkommittén har överlämnat sitt betänkande till regeringen, och enligt de uppgifter jag har bereds det för närvarande i Regeringskansliet och en proposition kommer senare under våren. Många barnfamiljer har inte tillräckliga skäl för att få upppehållstillstånd i Sverige. De flesta accepterar detta och lämnar landet, men en del rättar sig inte efter beslutet utan håller sig undan, dvs. gömmer sig. Folkpartiet framför i sin motion en gammal ståndpunkt att det skall vara förbjudet att ta barn i förvar. Under den borgerliga tiden lade den dåvarande folkpartistiska invandrarministern fram en proposition med förslag om förbud mot att ta barn i förvar om det inte gällde avvisning med omedelbar verkställighet. Propositionens förslag innebar att det inte skulle gå att avvisa en barnfamilj som inte hade tillräckliga asylskäl utan ville stanna i Sverige och som vägrar rätta sig efter fattade beslut. Propositionen lämnade så många frågor obesvarade, t.ex. vad som skulle ske med barnen som vistades illegalt i landet att utskottet skickade propositionen på remiss till berörda myndigheter och ett antal frivilligorganisationer. Efter att ha läst remissinstansernas synpunkter stod det klart för de flesta ledamöterna i utskottet att något måste göras åt förslaget i propositionen med den målsättningen att så långt som möjligt begränsa möjligheterna att ta barn i förvar men också med den principiella inställningen att det måste finnas en yttersta möjlighet att avlägsna den som inte har rätt att stanna i landet och som vägrar att rätta sig efter fattade beslut. Jag vill framhålla att det är förbjudet att sätta barn i fängelse, häkte eller polisarrest. Förvar av barn skall ske på speciella ställen som inte har några likheter med vare sig fängelse, häkte eller polisens arrest. Majoriteten i utskottet arbetade därför fram ett betydligt humanare förslag som riksdagen sedan biföll. Förslaget innebär i korthet att förvar skall få tillgripas som en sista utväg. Om det finns skäl att tro att familjen inte skall rätta sig efter avvisningsbeslutet skall man pröva att ställa barnet under uppsikt, en uppsikt som inte innebär ett frihetsberövande men som är förenat med vissa villkor, t.ex. anmälningsplikt. Det kan ske på förläggningen eller hos polisen. Barnet kan leva normalt och behöver inte flyttas från sin invanda miljö före avresan. Om familjen däremot tillsammans med barnet gömmer sig eller på annat sätt vägrar resa frivilligt kan möjligheten att ta barn i förvar användas. Förvarstiden för barn är begränsad till 72 timmar, och om det finns synnerliga skäl kan tiden förlängas med ytterligare 72 timmar. Föräldrarna har ansvaret att avgöra vad som är bäst för barnet - att familjen under värdiga former lämnar landet frivilligt eller tas i förvar när familjen påträffas och därefter avvisas ur landet. Fru talman! Så länge som människor behöver skydd undan förföljelse och förtryck, undan konflikter och katastrofer, skall Sverige liksom andra nationer ta sitt ansvar för dem. Det förs två flyktingpolitiska debatter i dag. Den ena förs i massmedierna av etablerade debattörer och av vissa frivilligorganisationer och, som vi har hört här i dag, av vissa politiska partier. Där hävdas det att Sverige för en hård och inhuman flyktingpolitik. Den andra debatten förs ute i landet, på partimöten, på arbetsplatser, på insändarsidor. Där hävdas det motsatta, dvs. att Sverige för en alltför generös flyktingpolitik. Detta ställer två krav på politiken. Den skall för det första vara generös och human och ett uttryck för att det är en mänsklig rättighet att söka asyl. Flyktingpolitiken måste för det andra vara tydlig och konsekvent. Politiken måste vara trovärdig och legitim. Annars riskerar vi att den samhälleliga solidariteten, som är den humana flyktingpolitikens förutsättning, urholkas. Fru talman! Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Man kan inte påstå att svensk flyktingpolitik blivit mer restriktiv, säger Maud Björnemalm. Men jag har inte hört någon enskild ledamot i kammaren påstå detta. Tvärtom har enskilda ledamöter hävdat att det är US State Department som påstår att svensk flyktingpolitik har blivit mer restriktiv. Men det var egentligen inte detta jag tänkte ta upp i min replik. Barnkommitténs betänkande står det: Barnkommittén kan konstatera att förtroendeläkarsystemet bl.a. i utlänningsärenden är ifrågasatt och kontroversiellt. Kommittén anser därför att regeringen bör ta initiativ till en översyn av förtroendeläkarsystemet. Varför, Maud Björnemalm, kunde inte detta tas med i betänkandet? Har socialdemokratin ändrat uppfattning vad gäller förtroendeläkarsystemet och det initiativ som man anser att regeringen bör ta? Det är den ena frågan. Så till den andra frågan. Jag skulle vilja att Maud Björnemalm förklarar litet bättre för mig hur det kan komma sig att Maud Björnemalm just nu har en sådan tilltro till att Invandrarverket på ett lämpligt sätt, som utskottet säger, kommer att utfärda riktlinjer med tanke på den nya bestämmelsen om förföljelse på grund av kön. Tror verkligen Maud Björnemalm att om man skall ha sådana riktlinjer så kan de tas rakt ur luften? Eller behövs det någon kompetens, någon kunskap, någon utbildning?